Fru talman! Jag vill ställa en fråga till miljöministern. År 2006 kommer det att hända någonting väldigt positivt. Då kommer Norrlandsfönstret när det gäller gods och persontrafik att öppnas. Botniabanan kommer att vara klar, och det är vi väldigt glada för i Men det finns en miljöaspekt på det hela, och det gäller Sundsvall, som Botniabanan kommer att gå igenom. Sundsvall ligger i en dalgång där avgaserna samlas. Det finns nu nio järnvägsövergångar med bommar i Sundsvalls centrum. Antalet bomfällningar kommer sammantaget att öka med 360 per dygn jämfört med i dag. Då är min fråga om miljöministern är redo att lägga miljöaspekter på dragningen av Botniabanan genom Sundsvall och låta järnvägen gå under jord.
Fru talman! Jag är inte bara beredd att lägga miljöaspekter på detta stora järnvägsbygge, utan det kommer att läggas miljöaspekter på det. Det är naturligtvis centralt när det gäller den här typen av stora infrastrukturarbeten att miljöaspekterna får väga ganska tungt. Däremot kan jag inte säga att jag är beredd att anvisa pengar för att gräva ned järnvägen under Sundsvall, i varje fall inte innan jag har diskuterat det med min kollega Björn Rosengren som är ansvarig för järnvägsbyggandet som sådant.
Fru talman! Det känns betryggande att miljöministern är beredd att ta hänsyn till miljöaspekter. Jag hoppas också att miljöministern lägger fram detta för Björn Rosengren på ett positivt sätt. Jag hoppas att vi kan få pengar. Om man inte gräver ned järnvägen är risken stor för att det blir så stora miljöproblem att man blir tvungen att göra någonting senare, och vi vet vad det innebär i fördyringar. Jag kan hälsa från kommunalrådet i Sundsvall som är ansvarigt för planeringarna. Han kommer själv att blockera spåret om det inte händer någonting.
Fru talman! Jag skall hälsa Björn Rosengren, om
Fru talman! Jag vill vända mig till kulturministern. I vårpropositionen aviserar regeringen att den kommer att lägga grunden för en ny offensiv filmpolitik. Det skall komma en särskild proposition där det anvisas nya medel. Detta är en viktig kulturpolitisk fråga, men den har också en regional bäring. Många mindre biografer kämpar med stigande ekonomiska problem bl.a. därför att de inte får attraktiva filmer tillräckligt snabbt. Jag har en rak fråga till kulturministern. Mot bakgrund av att det kommer ett sådant förslag från regeringen vill jag höra om kulturministern nu kan säga vilka åtgärder som hon arbetar med för att stärka de mindre biografernas ställning runtom i vårt land.
Fru talman! Som Åke Gustavsson och andra är väl medvetna om står det i vårbudgeten att regeringen har för avsikt att föreslå en avsevärd ambitionshöjning i filmpolitiken. Vi vill gärna från en högre nivå fortsätta att satsa på film precis som många andra socialdemokratiska regeringar i Europa gör just nu. Vi tror att det är en mycket viktig konstform att uppmuntra. Vi vill kunna ha en produktion av svensk film i en värld där den amerikanska filmen tar upp ett så stort utrymme. Jag kan i dag inte exakt redovisa utformningen av propositionen. Det viktiga för oss är att se till att efterhandsstödet inte äter upp förhandsstödet, för det är viktigt för produktionen. Den andra viktiga hållpunkten är att jobba mer för distribution av svensk film ut till hela landet. Där kommer biograffrågan, som Åke Gustavsson är särskilt intresserad av, in. Exakt hur vi skall göra är vi inte klara över, eftersom vi är mitt uppe i mycket hårda och intensiva förhandlingar med filmbranschen. Jag hoppas att den tar sitt ansvar. Staten vill ta sitt ansvar.
Fru talman! Jag tackar så mycket för svaret och nöjer mig med att säga att jag tror att det är oerhört viktigt just från kulturell och regional synpunkt att man har denna demokratiska aspekt på filmpolitiken, att film skall kunna nå ut i hela landet till alla människor. Därför ser jag med stort intresse fram emot förslaget, och det skall bli intressant att bereda detta ärende för riksdagen. Jag förutsätter att regeringen nu arbetar med att stärka distributionen så att man når ut bättre i landet.
Fru talman! Det är naturligtvis inte rimligt att staten lägger ut så mycket pengar på ett filmavtal och är beredd att öka den insatsen samtidigt som den satsar rätt mycket pengar på sådan film som ligger utanför filmavtalet, om resultatet av denna politik inte når ut annat än till de allra största städerna i landet. Det finns många värdefulla, sevärda, roliga, lustfyllda svenska filmer som bara når publiken i de tio största städerna. Så kan vi inte ha det.
Fru talman! Jag har en fråga till försvarsministern. Frågan gäller kriget på Balkan. Bombningarna innebär i sig en stor tragik. Nu förekommer det uppgifter som gör att tragiken växer. Uppgifterna säger att Nato använder s.k. DU, depleted uranium, alltså radioaktivt uran i sin ammunition och missiler. Sådana missiler skall ha använts redan under Gulfkriget. Den radioaktiva strålning som avges från dessa vapen ger svåra och långvariga konsekvenser för såväl människor som miljö. Även efter en - som vi hoppas - snar fred kommer problemen med radioaktiv strålning att finnas kvar. Jag undrar: Har den svenska regeringen fått någon information huruvida Nato använder ammunition och missiler som innehåller radioaktiv strålning i Serbien eller i Kosovo? Förändrar det i så fall den svenska regeringens inställning till bombningarna?
Fru talman! Jag har inte fått någon information vare sig offentligt eller på annat sätt om att det skulle förekomma den typen av ämnen eller material i krigföringen.
Fru talman! Det kan vara svårt att få fram en sådan här uppgift. När utomparlamentariska organisationer har frågat Nato har man varken bekräftat eller förnekat. En fråga från den svenska regeringen borde ju ha ett större tryck. Jag undrar om regeringen avser att begära information om ifall Nato använder den här typen av vapen.
Fru talman! Självfallet kommer jag efter den fråga som har väckts se om det finns möjlighet att få fram och säkerställa information i detta ärende.
Fru talman! Jag har en fråga till Marita Ulvskog. Under ett antal dagar har vi riksdagsledamöter på vår arbetsplats haft möjlighet att beställa Live sex via vår egen TV i våra rum. Bl.a. på kanal 22 och kanal 50 erbjuder kvinnor sina tjänster och lämnar ut sina telefonnummer. Avsändaren kallar sig för Live sat och tas in via satellit, som är det system vi har här i riksdagen. Vi får se allt från sensuell dans till onani. Medan detta pågår rullar europeiska telefonnummer tillsammans med orden hot, hot och girls, girls på en stripp. Jag finner det anmärkningsvärt och klart anstötande att riksdagens ledamöter erbjuds sextjänster.
Fru talman! Möjligen är det något som talmannen har mer att göra med än vad jag har när det gäller de tjänster som erbjuds riksdagens ledamöter och den TV som ni kan ta del av i detta hus. Den framtida televisionen, och redan den television som vi har i dag, får vi i många olika distributionsformer, alltså satellit-, kabel och marksänd television. Bl.a. det som Ewa Larsson anför tycker jag är ett av många argument för att vi skall se till att även den marksända televisionen digitaliseras, så att den inte cementeras i en gammal teknisk form och därmed kommer att bli utrangerad om ett antal år.

Fru talman! Jag delar kulturministerns synpunkter på vikten av att införa marksända digitala TV sändningar så snart som möjligt. Den nämnda satellitkanalen kallar sitt erbjudande för reklam, och det dyker upp i olika kanaler. Jag såg det en sen eftermiddag här i riksdagen. Alla som har satellit-TV riskerar naturligtvis att det här utbudet kommer till deras hem, precis som vi har fått det här i riksdagen. Sen eftermiddag är en tid då föräldrarna ännu inte hunnit hem från jobbet. Då är min fråga: Hur skall vi - du, jag och alla föräldrar - kunna skydda våra barn mot dessa bilder, när vi inte hunnit hem från arbetet och när vi inte vet i vilken kanal det dyker upp?
Fru talman! Här i Sverige har vi ju kontakter med en del av de TV-företag som det kan handla om. De är väldigt angelägna om att i sin tur ha kontakt med Biografbyrån, som vi slarvigt kallar för filmcensuren, för att föra den här typen av diskussioner. De vill inte bryta mot det regelverk som vi har. Vi måste självfallet också göra saker på den internationella nivån när det gäller vad vi får i våra televisionsapparater just därför att det är en gränslös värld, alldeles särskilt när det gäller TV-distribution. Vi har tillsammans med EU tagit fram en grönbok som gäller för alla EU-medlemsländer. Vi kommer att fortsätta att arbeta med detta, inte minst, hoppas vi, under den svenska ordförandeskapsperioden år 2001, då vi vill ta upp just den här typen av frågor i relation till barn, alltså de tittare som har svårt att värja sig själva och att välja själva. Det handlar om såväl pornografi som reklam och annat.
Fru talman! Jag har en fråga till miljöministern med anknytning till de danska planerade borrningarna. Miljöministern sade att han känner sig lugn för det skall ju ske en miljökonsekvensprövning. Jag är inte lika lugn. Visst är det bra med en prövning. Men, miljöministern, för att ta simborgarmärket skall man ju kunna simma 200 meter. Då har man nått gränsen. Man kan ju inte pröva hur långt man kan simma, och sedan får man märket. Har miljöministern och regeringen fastställt några krav för miljöprövningen? Vi som bor längs Västerhavet anser att Västerhavet inte tål någon mer miljöförstöring. Är kravet i miljöprövningen att det får vara noll miljöpåverkan, då är jag lugn. Men har miljöministern en annan åsikt med ett annat krav eller inget krav alls, är jag mycket orolig. Skall miljöministern göra mig lugn eller orolig?
Fru talman! Jag har också bott ganska många år längs Västerhavet, så jag har nog ungefär samma syn på vikten av att inte tillåta ytterligare miljöförstöring. Det vill jag heller inte medverka till. Det som sker nu är ingenting som har att göra med marken, vattnet eller havsbottnen, utan det sker seismologiska studier och litteraturstudier. Innan något kommer att ske på marken, under marken, i vattnet eller under vattnet kommer det att göras en miljökonsekvensbeskrivning. Då ser man vilka eventuella miljöeffekter som kommer att uppstå. Då är det läge att agera på grundval av det som vi då vet. Detta har inte hindrat mig från att agera redan nu. Jag har i dag uttalat kritik mot detta projekt. Jag gjorde det också i TV på västkusten i går eller i förrgår. Detta är ungefär vad jag tycker att man kan göra tills vidare.
Fru talman! Då har miljöministern och jag samma åsikt, att nollpåverkan är kravet i miljöprövningen. Danskarna, som ju inte skulle påbörja processen, inser ju att det blir någon form av miljöpåverkan. Om den gemensamt sammansatta miljöprövningskommissionen blir oense, är miljöministern då beredd att gå vidare till ett domstolsförfarande? Är miljöministern beredd att driva frågan till dess yttersta spets? Kravet är nollpåverkan vid eventuella borrningar. Är vi överens?
Fru talman! Ja, det tror jag att vi är, under förutsättning att det inte framkommer någonting under denna process som är okänt för närvarande. Jag är inte riktigt lagd åt att göra storslagna utfästelser innan jag har fakta på bordet. För närvarande pågår det ingen verksamhet i havet eller på land. Det pågår litteraturstudier och seismologiska studier. Låt oss nu ta det lugnt och sakligt och använda all den kraft vi har i de framtida diskussionerna med Danmark och/eller med Norge.
Fru talman! Regeringens hjälppartier betecknar vårpropositionen som en historisk framgång på miljöområdet. Man syftar bl.a. på skatteväxlingen - detta att sänka skatten på arbete och höja den på miljöstörande verksamhet. Jag undrar om miljöministern kan berätta i vilken omfattning, när och på vilka områden skatteväxlingen kommer att ske.
Fru talman! Det kan jag inte, därför att det som finns i vårpropositionen när det gäller skatteväxling är en riktningsangivelse som vi återkommer till senare. Men jag kan hålla med de partier som vi samarbetar med om att detta är en historisk framgång för miljöpolitiken. Jag tror att vi aldrig tidigare i historien har ökat resurserna till miljöpolitiken så mycket som vi gör just nu. Vi gör det när det gäller skogsinköp. Vi gör det när det gäller kalkning. Vi gör det när det gäller ytterligare ett stort antal områden, framför allt kanske när det gäller marksanering. Där genomförs nu dessutom stora insatser inom ramen för de lokala investeringsprogrammen. Resursförstärkningarna sker i ett läge där vi också inför miljöbalken och i ett läge där ni här i riksdagen om två veckor skall fatta beslut om miljömålspropositionen. Vi har nu delat ut 3,7 miljarder kronor för lokala investeringsprogram, som kommer att generera investeringar på över 12 miljarder kronor i direkt miljörelaterade investeringar. Detta, Lennart Daléus, är en stor period för svensk miljöpolitik.
Fru talman! En miljöengagerad miljöminister kan ju inte svara att han inte vet vari den skatteväxling består som andra, som står bakom propositionen, kallar för en historisk framgång på miljöområdet. Det visar att resonemanget är en bluff. Nu tar miljöministern upp och talar om andra resurser, resurser som kanske ligger inom hans domäner. Låt mig då omformulera frågan. Om man skalar bort det som på miljöområdet är flyttning mellan konton och återläggning av resurser som man tidigare har lånat, kan miljöministern då tala om och ge oss det historiska perspektivet: Hur mycket mer resurser tillförs totalt till miljöområdet som gör att det här förtjänar att betecknas som en historisk framgång? Räkna nu bort det som lånas, tas från andra konton osv. Får vi den siffran så kanske vi kan få lite belysning på det här med historisk framgång. Sedan kan jag, fru talman, påminna om andra händelser på miljöområdet som andra med rätta brukar kunna beteckna som historiska framgångar.
Fru talman! Vi har goda erfarenheter av att använda skatterna och av att använda olika ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Det har vi gjort med gott resultat. Det gäller koldioxidskatt, svavelskatt och energiskatt. Vi kommer att fortsätta med det. Men just i dag finns det inget konkret förslag. Det kommer konkreta förslag, Lennart Daléus. Då hoppas jag att vi kan samarbeta omkring de förslagen. När det gäller summeringen och exakt hur många miljoner kronor mer miljöpolitiken får nu skall jag gärna räkna ihop det och se till att Lennart Daléus får svaret. Det blir ganska avsevärda belopp. Låt mig dock ta ett exempel, och det handlar inte om att föra pengar mellan olika konton. Vi har år efter år satsat i storleksordningen 20 miljoner kronor på marksanering. I år är det 40 miljoner kronor. Nästa år är det 65 miljoner kronor. Sedan lägger vi på ytterligare, ännu större, belopp genom överenskommelsen i går. Till det kommer 370 miljoner kronor i år och förra året i lokala investeringspengar och förmodligen ytterligare resurser framöver. Från 20 miljoner kronor varje år går vi nu till att satsa i storleksordningen 1 miljard kronor på marksanering under den närmaste fyraårsperioden fr.o.m. i år. Det, Lennart Daléus, är stora framsteg inom miljöpolitiken.
Fru talman! Hjälp mig! Miljöministern svarar inte på frågan! Det han räknar upp är siffror som kommer av pengar som det redan beslutats om här i riksdagen. Det är flyttning mellan konton. Sedan lägger han, fru talman, till ungefär 65 miljoner kronor i något ytterligare litet tillskott. Fru talman, hjälp mig att få miljöministern att svara på frågan. Sortera bort de här gamla besluten. Miljöministern måste ju ändå ha ett hum om det här. Vad är den konkreta tillförseln, nettotillförseln, till miljöområdet? Någon siffra måste ju miljöministern ha.
Jag behöver säkert inte påminna den erfarne ledamoten Daléus om att debatten vid frågestunderna förs med regeringen. Frågorna ställs till regeringen.
Fru talman! Kammarens ledamöter, åhörarna och de eventuella TV-tittarna får avgöra vem som har varit konkret i den här debatten, Lennart Daléus eller jag.
Detta var det sista inlägget i denna frågestund, som därmed är avslutad. Jag tackar regeringens och kammarens företrädare för deras medverkan i frågestunden.

Fru talman! Om mindre än två år, den 1 januari år 2001, övertar Sverige för första gången ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Det är en ansvarsfull och stimulerande uppgift som regeringen ser fram emot med entusiasm och tillförsikt. Stora krav kommer att ställas på regeringen och på tjänstemännen i Regeringskansliet, inte bara under de sex månader då Sverige leder arbetet i ministerrådet utan även under halvåret före, då Sverige tillsammans med Frankrike, som då är ordförande, utgör EU:s ordförandeskapsledning. Som ordförandeland skall man verka i hela EU:s intresse. Dagordningen ärvs i stor utsträckning av tidigare ordförandeskap. Prioriteringar sätts ofta av närmaste föregående toppmöten. Ordförandens arbete präglas också av den aktuella och många gånger oförutsedda händelseutvecklingen i omvärlden. Det här förutsätter ansvar för kontinuitet, och samtidigt flexibilitet och beredskap att hantera nya frågor och situationer. Regeringens främsta ambition och strategi är därför i första hand att utöva ett kompetent, effektivt och resultatinriktat ordförandeskap som för de gemensamma frågorna på EU:s dagordning framåt. Lyckas vi med det kommer vårt ordförandeskap att bli framgångsrikt. Regeringen avser naturligtvis också att utnyttja det utrymme som ändå finns för att sätta vår prägel på ordförandeskapet och EU-samarbetet. Grunden för det här lägger vi redan nu. Våra prioriteringar är väl kända svenska profilfrågor. För det första vill regeringen bidra till en öppnare, modernare och mer jämställd union. Genom Amsterdamfördraget har vi kommit en bit på väg med ökad öppenhet och insyn i EU-institutionernas arbete. Den händelseutveckling som ledde fram till komissionens avgång har understrukit betydelsen av detta. Det är uppenbart att vårt synsätt omfattas av alltfler. För det andra kommer regeringen att verka för en union anpassad till medborgarnas krav och önskemål. Om EU effektivt och ansvarsfullt tar sig an vardagsnära frågor ökar unionens legitimitet. Miljö, konsumentskydd och jämställdhet är viktiga sådana frågor som regeringen prioriterar. För det tredje skall regeringen driva sysselsättningsfrågorna vidare på basis av det sysselsättningskapitel som vi lyckades få in i Amsterdamfördraget. Det är ett mycket viktigt område. För det fjärde kommer regeringen att arbeta för EU:s utvidgning. Förhoppningsvis skall slutförhandlingar med några av kandidatländerna kunna föras under vårt ordförandeskap. För det femte vill regeringen fördjupa relationerna mellan EU och omvärlden. Ryssland har högsta prioritet, men även samarbetet med Afrika, Asien och Latinamerika kan, liksom det transatlantiska samarbetet, utvecklas vidare. Fru talman! Ordförandeskapet kommer att kräva mycket av oss, både politiskt och organisatoriskt. Ordförandeskapet kräver en vältrimmad organisation och omfattande och noggranna förberedelser. Detta arbete inleddes för över två år sedan och går nu in i ett intensivare skede. Organisationen är redan etablerad. Statsrådsberedningen ansvarar för den politiska samordningen av ordförandeskapet. En särskild statssekreterare har utsetts för det här och en samordningsenhet har bildats. Samrådet mellan Statsrådsberedningen, departementen och Brysselrepresentationen har stärkts. Inom Utrikesdepartementet har ett särskilt sekretariat inrättats med ansvar för den organisatoriska delen av ordförandeskapet. Detta gäller bl.a. all mötesverksamhet i Sverige och det omfattande möteskalendariet och samordningen vad gäller bemanning av ordförandeposter i alla rådsgrupper. Inom Regeringskansliet görs nu en inventering och analys av de sakfrågor som kan bli aktuella under ordförandeskapet. Detta arbete involverar samtliga departement och Brysselrepresentationen. Det skall leda fram till våra slutliga mål och prioriteringar för ordförandeskapet och till en dagordning för varje enskilt rådsmöte. Mötesverksamheten är omfattande. Rådet håller ca 60 ordinarie möten i 15-20 konstellationer i Bryssel och Luxemburg - alla under svenskt ordförandeskap. Ca 250 arbetsgrupper möts sammanlagt 1 200 1 600 gånger under ordförandeskap av svenska tjänstemän. De allra flesta möten hålls i Bryssel. 70 80 möten på olika nivåer arrangeras i Sverige - statsoch regeringschefernas toppmöte i Göteborg i slutet av ordförandeperioden, eventuellt ett extra toppmöte, upp till åtta informella ministerrådsmöten, eventuellt ytterligare något möte på ministernivå och ett antal möten och konferenser på tjänstemanna och expertnivå. Ordföranden är också EU:s ansikte utåt och företräder unionen i dess förbindelse med andra länder och internationella forum. Med stor sannolikhet kommer t.ex. toppmöten, bl.a. med USA och med Ryssland, att äga rum under vårt ordförandeskap. Ordförandeskapet innebär intensiva och täta kontakter med EU-parlamentet. Bl.a. förväntas ministrarna delta i parlamentets frågestund med rådet som äger rum en gång i veckan. Dessutom brukar ordförandeskapet vid ett par tillfällen framträda i de olika utskotten. En annan viktig kontakt med parlamentet är när förlikningskommittén måste tillkallas. Detta sker då rådet och parlamentet har olika ståndpunkter i en lagstiftningsfråga där medbeslutande gäller. Inför och under ordförandeskapet kommer vi att löpande informera den svenska allmänheten och organisationsväsendet om målsättningarna för ordförandeskapet. Detta skall vi göra inte bara här i Stockholm utan runtom i landet. Jag ser fram emot att möta företrädare för Folkrörelsesverige vid ett första seminarium den 20 april dit över 200 organisationer har inbjudits. Statsministern planerar att senare under våren inbjuda arbetstagarorganisationerna till ett första möte om ordförandeskapet. Jag är medveten om, genom kontakter som redan är tagna, att många organisationer har planer och idéer för att ta sitt ansvar under den svenska ordförandeperioden. Regeringen har under hela vårt medlemskap i Europeiska unionen vinnlagt sig om att ha en fortlöpande information till riksdagen, dels i kammaren, dels i EU-nämnden och dels i berörda utskott, och naturligtvis inte bara information utan det samråd som naturligen behöver äga rum. Detta gäller naturligtvis även framöver i de vidare förberedelserna inför och under själva ordförandeskapet. Fru talman! Ordförandeskapet ger anledning och tillfälle till att öka intresset för EU i Sverige. Det kan skapa nya kontaktytor mellan Sverige och övriga medlemsländer och EU:s institutioner. Det kan också bidra till att öka kunskapen om Sverige i andra länder. Regeringen vill göra ordförandeskapet till en angelägenhet för hela landet genom att förlägga EU möten i olika delar av Sverige. Min förhoppning är att ordförandeskapet skall bidra till att stärka det folkliga engagemanget för EU som besluts och samrådsorgan i angelägna politiska frågor. Ett sätt att uppnå det och som också kan få en mer långsiktig verkan är att stimulera till vänortssamarbete mellan svenska kommuner och kommuner i andra EU-länder och i kandidatländerna. Och det hoppas jag kan uppstå under just vår ordförandeperiod. Sveriges avsikt och ambition måste vara att det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd våren 2001 skall bli en framgång. Regeringen har naturligtvis ett tungt ansvar för det, men det är många andra som också måste vara med och ta detta ansvar. Vi skall se till att vi utför ett gott arbete och att det är ett gott och effektivt ordförandeskap som vi lämnar när våren 2001 är över. Vi hoppas också att beslut då har fattats inom områden som vi i Sverige prioriterar. Jag ser fram emot fortsatta kontakter med riksdagen i denna viktiga fråga.
Fru talman!

Det är väl synnerligen viktigt just inför denna debatt och inför Sveriges period som ordförandeland, då vi har en fantastisk möjlighet att föra ut Sveriges ståndpunkter. Jag är intresserad av att höra om statsråden har diskuterat lite närmare hur de kommer att gå ut och aktivt delta i debatten. Statsrådet nämnde att det handlar om att träffa folkrörelser, men jag tror inte att det räcker. Jag tror att de måste gå ut i en mycket mer konkret direkt debatt. Det handlar framför allt om de frågor som vi upplever som extra ödesmättade, framför allt EMU-frågan. Statsrådet nämnde inte den frågan som en av de prioriterade frågorna. Jag skulle därför vilja höra statsrådets synpunkter på hur den debatten skall drivas aktivt.
Fru talman! EMU-frågan är en sådan konkret fråga som hanteras löpande inom EU. Det är självklart att den också kommer att vara viktig för oss när Sverige blir ordförandeland. Men som debattfråga i Sverige har den en alldeles egen process. Vi kommer nämligen, troligen framför allt under hösten, att ha en mycket aktiv information och diskussion och ett reflekterande arbete omkring EMU. Riksdagen har ju avsatt 20 miljoner kronor för en folkbildningskampanj om EMU. Den delegation som arbetar med fördelning av resurserna kommer att vara klar så att man kan gå i gång aktivt med det under sommaren och hösten. Och jag ser verkligen fram emot det skedet i vårt arbete med den viktiga EMU-frågan.
Fru talman! Denna fråga har ju bäring på hur det svenska folket vill ta ställning i den. Den har ju i och för sig ingen direkt koppling till ordförandeskapet. Vi får sköta ordförandeskapet vare sig vi har tagit ställning i EMU-frågan eller ej. Och när man skall tala om det som vi bör reflektera över och driva fram inför ordförandeskapet tycker jag inte att EMU är den viktigaste frågan. Utvidgningen, sysselsättningen och miljön är de stora frågorna som har bäring på hur ett ordförandeskap skall skötas.
Fru talman! Finns det också en beredskap för att så att säga ta hand om de frågor som tidigare ordförandeländer kanske inte har hunnit klara av? Tidsperspektivet kan ju förskjutas.
Fru talman! Förvisso är det på det sättet. Jag sade också i min information att en hel del av dagordningen ärvs från tidigare ordförandeskap. Och det är väldigt mycket vad som händer i omvärlden som spelar roll för vad det är som man får syssla med.

Fru talman! Det viktigt att hela Sverige axlar värdskapet för ordförandeskapet. Lena Hjelm-Wallén nämnde detta med att samråda med och informera riksdagen. Men går det att precisera detta lite grann. På vilket sätt kommer riksdagen att reellt kunna påverka innehåll och uppläggning av ordförandeprogrammet? Det är min första fråga. Den andra frågan gäller detta med att förbereda visioner och ambitioner för ordförandeskapet. Finland tycks ju ha varit väl framme med att förbereda ambitioner när det gäller den nordliga dimensionen. Jag har alltså en likartad fråga där: Hur förbereder regeringen t.ex. detta med att föra fram den nordliga dimensionen under sitt ordförandeskap och finns det några andra områden som har den tyngden? Jag skulle gärna se att EU utvecklade en aktionsplan för förnybar energi, en kretsloppsstrategi. Är det två frågor som regeringen är beredd att driva under ordförandeskapet?
Fru talman! Man måste komma ihåg, när man talar om riksdagen och vilket inflytande riksdagen kan ha under själva ordförandeåret, att riksdagen naturligtvis skall ha normalt inflytande över de svenska positionerna, över svenska ställningstaganden i olika frågor där vi har normalt samrådsförfarande. En annan sak är själva ordförandeskapet. Där är man som ordförandeland i hela EU:s tjänst. Där kan man knappast fråga ett riksdagsutskott hur man skall sköta sitt ordförandeskap, för det har liksom en annan dimension - innehållet i de svenska positionerna ja, men inte i själva ordförandeskapet. Fru talman! Lennart Daléus hade också en sakfråga om miljöområdet. Javisst, det skall beredas på normalt sätt med miljöministern, med miljöansvarigt utskott och med EU-nämnden för att skapa en svensk position och driva den vidare. Man skall i alla sakfrågor vara klar över att det mesta av det arbetet måste ske innan ordförandeskapet träder i kraft, för när man väl sitter som ordförande handlar det mer om att få ihop länderna till en enad EU-position än om att driva speciella svenska frågor.
Fru talman! Jag förstår det här med positionerna. Det finns ju en mekanism för att arbeta med dem men det är något exceptionellt att ha ordförandeskapet. Utan jämförelse vad gäller alla delar kanske kan man säga att det, när Sverige stått som värd för FN konferenser, t.ex. om den mänskliga miljön 1972, varit en process där just riksdag, folkrörelser, ja, hela Sverige i bästa mening var med och reellt kunde påverka skeendet - vid sidan av positionerna. Det är väl något sådant som måste till för att vi i Sverige skall få det engagemang som behövs för förnyelsen - ja, kan man kan säga, restaurerandet - av EU. Det är lite besked på den punkten som jag efterlyser.
Fru talman! Där håller jag helt och hållet med Lennart Daléus. Det är ju därför som vi nu skall göra en ganska stor drive där vi låter folkrörelser tala med oss. Vi skall mer lyssna än informera hos dem när det gäller vad de vill se allmänt i sakfrågorna göras och också hur det här skall drivas. Naturligtvis är det lika viktigt att riksdagen och riksdagens utskott kommer in i detta. Vi ser således fram emot goda kontakter.
Fru talman! Jag vill till vice statsministern ställa en fråga om just själva processen. Det är säkerligen kanske inte tid att i första hand driva svenska intressen, utan det gäller att flytta fram de gemensamma positionerna ett sådant här halvår. Vi i Sverige har ju ibland, tror jag, av andra länder, och kanske av oss själva också, uppfattats som lite tveksamma, som att vara de där som inte har det riktigt fulla engagemanget för alla EU-frågor. Vi har några handikapp - ja, kanske skall jag inte kalla det för handikapp - där vi inte driver frågorna fullt ut som de andra medlemsländerna. En sak har nämnts här och det är EMU-frågan där vi inte är lika långt komna, ännu i varje fall - kanske är vi det inte heller då. En annan sådan fråga är den gemensamma säkerhetspolitiken utifrån Amsterdamfördraget som också förmodligen är en utvecklingsprocess där Sverige och de andra alliansfria länderna har vissa undantag. Hur tänker sig regeringen att man möjligen kan kompensera den situationen att Sverige är lite annorlunda och att ändå driva de gemensamma frågorna fullt ut och ha ett fullt förtroende för det? Det är ju vad det egentligen handlar om - dvs. att i efterhand uppfattas som att vi har lyckats med de gemensamma frågorna trots att vi kanske inte är riktigt fullt ut med. Jag hoppas att jag har kunnat beskriva min fråga.
Fru talman! Den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken kommer vi naturligtvis att driva med kraft. Det är väldigt viktigt att den fortsätter att utvecklas positivt. Holger Gustafsson nämnde Amsterdamfördraget. Den viktigaste förändringen i Amsterdamfördraget vad gäller en gemensam utrikes och säkerhetspolitik var detta att man fick in de konflikthanteringsmekanismer som nu finns i fördraget och som inte fanns där tidigare, de s.k. Petersbergsuppgifterna. Det var efter det att Sverige och Finland lade förslag om det. Tarja Halonen och jag drev den frågan väldigt hårt. Det var den största och viktigaste förändringen. Det säger verkligen att Sverige och Finland som icke-Natomedlemmar definitivt inte är utanför det här området. Snarare är vi mycket pådrivande i fråga om det här området. Sedan min tid som utrikesminister är jag övertygad om att där kommer man att fullt ut räkna med Sverige och räkna med stor aktivitet från vår sida också under vårt ordförandeskap.
Fru talman! Låt mig beskriva det så här: I Amsterdamssäkerhetspolitiken finns det också en dimension där vi inte vill vara med lika fullt ut. Ett sådant område kan ju alltid uppfattas som att Sverige inte med samma kraft kan driva en fråga. Då behöver man kanske kompensera det på något sätt. På samma sätt är det när det gäller EMU där vi ju inte är medlemmar ännu men där man kanske måste flytta fram de gemensamma positionerna. Då tror jag att man lite grann behöver fundera på vad vi kan göra för att så att säga ändå uppfattas som, och i verkligheten också vara, intresserade av de gemensamma frågorna framför att vi kanske bevakar vår egen position.
Fru talman! Det får inte vara något missförstånd kring Sveriges roll i den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken inom EU. Vi är med fullt ut i denna. Vi har inga undantag. Däremot, och det är kanske det som Holger Gustafsson tänker på, finns det länder som talar om att de vill tillskapa ett gemensamt försvar men det talar man om; detta har EU icke beslutat. Så länge det inte är beslutat har vi inte några som helst problem. Låt den debatten gå! Vi kommer att ha en annan åsikt än en del länder som driver frågan. Jag hörde senast den nu nominerade kommissionsordföranden driva att han gärna ser ett gemensamt försvar. Så tycker inte jag. Jag tycker att EU också skall ha muskler att klara konfliktlösning, vara med i sådana sammanhang som Bosnien, Kosovo osv. - men inte tillskapa ett gemensamt försvar.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga vice statsministern om ordförandeskapet och det utrymme som det ger. Förutom det som vice statsministern nämnde - nämligen att det är föregående toppmöte som sätter dagordningen och att det är gemensamma intressen som styr ordförandeskapet och gemensamma frågor - fanns det ett utrymme där svenska prioriteringar kunde finnas. Är det då inte läge nu att tillsätta en parlamentarisk kommitté just för att få det här breda underlaget, en kommitté som kan suga upp alla olika infallsvinklar, behandla och diskutera dem och kanske skärpa upp en sådan här prioriteringslista?
Fru talman! Vi har vid åtskilliga tillfällen redovisat prioriteringarna för regeringen vad gäller EU och vi har också fått accept från riksdagen på dem. Det är de som också återkommer i min redovisning här som de viktigaste frågorna. Vi vill göra EU öppnare och modernare. Vi vill arbeta med vardagsnära frågor som betyder mycket för medborgaren. Vi vill arbeta med sysselsättningsfrågorna, med utvidgningsfrågorna och med ett EU som skall vara öppnare utåt mot hela omvärlden; för att summera det här väldigt snabbt. I och för sig tror jag inte att en särskild parlamentarisk kommitté behöver gnugga på det här. Vi har ju hela tiden löpande kontakt med riksdagen. Men naturligtvis skall vi se till att vi hittar former för att under resans gång samråda och förankra ordentligt med riksdagen. Det kan också tänkas att ett nytt slags samrådsform kan behövas. Låt oss återkomma till det om riksdagen och regeringen känner att det finns ett särskilt behov av det.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga angående de sakfrågor som håller på att beredas. Ett viktigt område är jämställdheten. I och med Amsterdamfördraget skulle det få en viss lyftning. Såvitt jag vet kommer nolltolerans när det gäller kvinnovåld att komma upp under Finlands ordförandeskap. Det finns en rapport som visar att jämställdhetsaspekterna inom EU:s institutioner är allt annat än bra, dvs. att kvinnorna inte är speciellt mycket representerade. Då skulle jag vilja ställa frågan om Sverige under sitt ordförandeskap kommer att arbeta med jämställdhetsfrågorna. Det finns en annan aspekt. Kommissionen har den suveräna rätten att utarbeta förslag. Finns det möjligtvis några tankegångar om att inrätta någon form av jämställdhetskommissionär?
Fru talman! Hur de olika sakområdena fördelas inom kommission avgör kommissionens ordförande i samråd med kommissionärerna. Där har vi alltså ingen påverkan, annat än att man naturligtvis kan lägga ett gott ord för att jämställdheten är så viktig att det skall ses som en viktig portfölj och hanteras på det sättet i kommissionens arbete. Hur arbetar vi med jämställdhetsfrågorna? Ja, vi tänker inte vänta till ordförandeperioden, utan det är ett område där vi hela tiden drivit väldigt hårt att EU skall bli tydligare, först i Amsterdamfördraget och sedan i uppföljningen av fördraget, för att man skall få jämställdhetsfrågorna att genomsyra allting i politiken, såsom vi har det i vårt land. Vi försöker leva upp till det vi har i vårt land. Nationella jämställdhetsprogram tror jag skulle vara väldigt viktiga. Vi har verkat för att sådana skall utarbetas. Det viktiga vi har att göra under ordförandehalvåret är att visa Sverige som ett jämställt land. Vi kan vara ett gott exempel i det sammanhanget. Jag vill inte säga att det är ett paradis, att vi plötsligt har blivit fullkomliga på det området. Vi har stora brister också, men relativt sett är Sverige ett mer jämställt land än andra. Det kan vi visa upp praktiskt. Det kan vara väl så viktigt som olika normfrågor och regler.
Fru talman! Om jag förstod vice statsministern rätt hoppades hon att Sverige skulle kunna föra slutförhandlingar med vissa kandidatländer år 2001. Om jag förstod saken rätt måste, för att man skall kunna föra sådana förhandlingar, många av de frågor som inte kunde lösas under Amsterdammötet vara lösta. Min fråga är: Har man några indikationer på att de frågorna - vetorätten, rösträttsfördelningen och andra tunga frågor som måste vara lösta innan EU kan utvidgas - kommer att vara lösta före det svenska ordförandeskapet?
Fru talman! Det är inte så att det finns något villkor att vissa institutionella frågor måste vara lösta. Amsterdamfördraget gör det möjligt, inte alltför komplicerat, att ta in ytterligare fem nya medlemmar. Jag tror inte på slutförhandlingar med några kandidatländer. Fler än fem lär de knappast bli. Den ambitionsnivån skulle vi nog klara. Däremot håller jag med om att det vore väldigt bra om man ganska snart kunde börja resan mot att komma överens om hur de utestående institutionella frågorna skulle lösas. Jag tycker inte heller att vi i Amsterdam slutförde det arbetet. Det är mycket som återstår och som vi bör göra. Men det är snarare utvidgningen på lite längre sikt jag talar om. Ju snabbare det här blir klart, desto bättre.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att regeringen så här i god tid redovisar för riksdagen sina planer och prioriteringar inför det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionen första halvåret 2001. De fem redovisade prioriteringarna är, som vice statsministern uttryckte det, välkända profilfrågor, profilfrågor som jag tror att det finns en bred uppslutning kring här i riksdagen. Jag välkomnar också att regeringen vill göra ordförandeskapet till en angelägenhet för hela landet genom att förlägga EU-möten till olika delar av landet. Jag tror att det verkligen kan bidra till att stärka intresset och det folkliga engagemanget för EU frågor. Det är också värdefullt att regeringen vill bjuda in folkrörelser och representanter för det som man med fina ord brukar benämna det civila samhället. Jag delar regeringens uppfattning om att ordförandelandets viktigaste uppgift är att föra EU:s gemensamma dagordning framåt. Det innebär att utrymmet för att föra fram svenska profilfrågor är begränsat. Samtidigt måste naturligtvis svenska ståndpunkter stämmas av med riksdagen, bl.a. i samråd med EU-nämnden. Det gäller självklart också Sveriges prioriteringar inför ordförandeskapet. I praktiken tror jag att det blir svårt att särskilja de båda roller som Sverige kommer att ha som ordförandeland respektive medlemsstatsdelegation i ministerrådet. Det innebär enligt min mening att de reguljära samråd som äger rum inför ministerrådsmötena inte bara skall handla om att stämma av svenska ståndpunkter i enskilda frågor utan också om att det i största möjliga utsträckning sker samråd om hur Sverige som ordförandeland avser att agera. Jag hoppas att vice statsministern delar min uppfattning på den punkten. Till sist, fru talman, vill jag bara påpeka att ordförandeskapet inte bara är en angelägenhet för regeringen. För att Sverige skall bli framgångsrikt som ordförandeland krävs en bred uppslutning och en djup förankring. Riksdagen kommer påtagligt att bli involverad i denna process genom att bli värd för ett stort antal internationella möten och konferenser. Det ställer självklart krav på oss alla. Riksdagen bär ett stort ansvar för att det svenska ordförandeskapet skall bli framgångsrikt.
Fru talman! Visst är det så. Det är många kontakter med de andra parlamenten och EU-parlamentet som riksdagens ledamöter kommer att ha. Sedan kommer riksdagen också som lokal att spela en stor roll, skulle jag tro. När vi förankrar och samråder om den svenska positionen redan i dag talar vi ganska ofta en del om andra länders positioner för att se hur det kommer att gå på det ministermöte som vi förbereder oss för. På samma sätt kommer det naturligtvis att vara när vi har ordförandeklubban. På det viset kommer samrådet att äga rum såväl om den svenska positionen som om hur man skall ta sig fram till vettiga beslut i det sammanhanget. Jag hoppas att riksdagens ledamöter förstår skillnaden mellan att mejsla fram den svenska positionen och att företräda hela EU som ordförande. Det är delvis skilda roller.
Fru talman! Först vill jag tacka för informationen. Jag tycker att det är bra att vi får en sådan här information i riksdagen och inte bara i EU-nämnden. Jag sitter där, så jag hade fått den ändå. Men jag tycker som sagt att det är bra att vi även får den här. Om jag har förstått rätt har EU ett antal institutioner i de olika länderna. Sverige och Finland har ingen sådan institution.

Fru talman! Det tror jag inte att det gör. Det finns inget sådant samband. Däremot är det alldeles rätt konstaterat att det är hög tid att vi som ny medlem också får en EU-institution lokaliserad till Sverige. Det arbetar vi hårt med.

Fru talman! Med tanke på den IT-kompetens som finns i Sverige tycker vi nog att Sverige borde vara en bra lokaliseringsort om det är så att EU väljer att ha en särskild institution om dessa frågor. Vi skulle säkerligen kunna ge väldigt mycket till en sådan institution. Det gäller förvisso på en hel del andra områden också. Jämställdheten nämndes här exempelvis. Men vi har ett särskilt stort intresse av IT-frågorna.

Fru talman! Beatrice Ask har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att säkerställa ett bättre deltagande och genomförande av de obligatoriska nationella proven i årskurs 9 samt för att upplysa kommunerna och de i skolan verksamma om statens krav på skolorna. Beatrice Ask framhåller att bortfallet är så högt som 30 % när det gäller delproven. Skolverkets rapport Ämnesproven skolår 9 1998 visar att elevbortfallet varierar kraftig mellan delproven. Elevbortfall uppstår enligt rapportens definition när elever av någon anledning inte genomför alla delprov. Det innebär att ju fler delprov ett ämnesprov består av, desto större är sannolikheten för att bortfallsprocenten skall bli hög. Antalet delprov var fyra i svenska, fem i matematik och tre i engelska. Det är framför allt de muntliga delproven i svenska och matematik som uppvisar ett stort bortfall, 17 respektive 20 %. Jag delar uppfattningen att bortfallet i de nationella ämnesproven för grundskolans årskurs 9 vårterminen 1998 är oacceptabelt högt. En förklaring, men inte en ursäkt, kan vara att det var första gången som ämnesproven genomfördes. Icke desto mindre är jag oroad över bortfallets storlek. Skolverket uppger att vissa förändringar kommer att ske till 1999 års prov. Verket framhåller att de synpunkter och kommentarer som kommit in via lärarenkäter, brev och telefonsamtal visar på att genomförandet av ämnesproven varit komprimerat och tidskrävande. Skolverket anser att ett sätt att möta detta kan vara att de icke tidsbundna provdelarna sänds ut tidigare under terminen. Att särskilda initiativ skulle krävas för att upplysa kommunerna och de i skolan verksamma om statens krav på skolorna åtta år efter det att ansvaret för skolan decentraliserats kan förefalla väl sent. Jag för min del håller det för sannolikt att statens krav faktiskt inte är okända. Däremot finns det skäl att påminna om det ansvar som vilar på kommuner, rektorer och lärare. Jag har för avsikt att återkomma till den frågan i regeringens utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning som kommer att presenteras i maj innevarande år. När Skolverket startade år 1991 var den första uppgiften för den nya fältorganisationen att informera kommunerna om den nya ansvarsfördelningen och skolans nya styrsystem. Inför introduktionen av de nya läroplanerna och de nya betygssystemen genomförde Skolverket en bred seminarieverksamhet över hela landet. Under år 1997 anordnade Skolverket seminarier med förtroendevalda från landets samtliga kommuner för att informera om skolväsendets styrning och ansvarsfördelning. Jag vill i sammanhanget även påminna om de direktiv och de tilläggsdirektiv regeringen utfärdat till Kommittén för lärarutbildningen som skall redovisa sitt uppdrag den 15 juni i år. Direktiven innebär bl.a. att den framtida lärar respektive skolledarutbildningen skall utformas så att den nya ansvarsfördelningen och det nya styrsystemet får genomslag i utbildningen. Sammanfattningsvis måste jag konstatera att informationen om statens krav och skolhuvudmännens ansvar och skyldigheter varit omfattande. Vad som nu behövs är inte i första hand denna typ av information utan ett målmedvetet arbete för att huvudmännen fullt ut skall leva upp till sitt ansvar. Detta kommer att vara en angelägen fråga för regeringen, men det bör också vara en angelägenhet för alla politiska riksdagspartier.
Fru talman! Jag skall be att få tacka skolministern för svaret, men jag är inte nöjd med innehållet. Bakgrunden till min interpellation är otaliga rapporter om problem och en rapport från Riksdagens revisorer som vi nyligen fick där man har granskat Skolverket och skolans utveckling och redovisat resultat av detta. I den rapporten påpekar man bl.a. att elevernas färdigheter enligt läroplanens nationella mål, som vi har fastställt här i riksdagen, inte följs upp ordentligt och att kommunerna inte sköter sina åligganden att följa upp och utvärdera skolplaner bl.a. Detta är en väldigt allvarlig kritik som jag tycker att regeringen måste ta på mycket stort allvar. Ett konkret exempel som man belyser gäller de nationella prov som genomfördes för första gången förra året. Där är bortfallet uppemot 30 %. Detta är nästan det enda återkommande instrument som vi i riksdagen har för att se om de mål vi har satt upp uppfylls, och det fungerar inte. I Riksdagens revisorers rapport konstaterar man att bortfallet tyvärr medför att vi inte får se dem som allra mest borde vara med. Det gör att vi får bättre resultat än vad vi egentligen skulle ha. Jag är väldigt bekymrad över detta. Av svaret som jag har fått av skolministern framgår att regeringen inte anser att kommunerna behöver mer upplysning om vad som gäller och att man tydligen inte behöver ta några större initiativ för att säkerställa att de nationella proven fungerar. Jag delar inte den uppfattningen. Man kan inte nöja sig med det som står i det här svaret om att Skolverket uppger att vissa förändringar av provet kommer att ske. Vilka förändringar då? Vad tänker man göra? Det är ju helt oacceptabelt att vi inte kan få ett tillförlitligt resultat i de nationella proven som skall berätta om den obligatoriska grundskola som vi har faktiskt fungerar. Och vi har ändå valt att begränsa oss till några få ämnen och en enda årskurs. Jag är väldigt bekymrad över detta. Det enda rimliga är naturligtvis att kräva att förändringar och förbättringar sker. I den här rapporten är det också tyvärr mycket tydligt och uppenbart att många kommuner och många som arbetar inom skolan verkar okunniga om det styrsystem som inte är nytt. Det kan förvåna oss som har varit politiskt aktiva och tror att man känner till det. Men vi har pensionsavgångar, personalomsättning och en väldigt rörlighet i organisationen ute i kommunerna. Många har ingen aning om vad som gäller och vad Sveriges riksdag faktiskt har sagt. Min poäng med den här interpellationen är att det här inte fungerar i en enstaka liten detalj som jag har lyft fram. Jag kräver faktiskt att regeringen gör något konkret åt det här. Detta är någonting som riksdagsrevisorerna inte lyfter fram därför att de tycker att det är allmänt intressant, och som vi kan nöja oss med. När det gäller proven vill jag också säga att det handlar inte bara om - även om det är den stora frågan för mig just i dag - att riksdagen vill ha besked om situationen i skolan eller om studieresultaten. Det finns också andra problem med de nationella proven som många elever lyfter fram. Det är fusk, t.ex. när proven genomförs på ett sådant sätt att vissa elever kan läsa svaren på Internet, och mycket annat. Det här är oerhört allvarligt därför att rättssäkerheten för eleverna - de vet ju att mycket av proven används vid betygssättning - är central. Men det handlar också om tillförlitligheten i instrumenten för vår del. Jag är övertygad om att det krävs konkreta insatser och krav på Skolverket för att förbättra, vidga och utveckla arbetet med det här. Jag kommer inte att ge mig förrän riksdagen får riktiga svar på de få frågor vi faktiskt ställer om sakernas tillstånd i skolan.
Fru talman! Jag är övertygad om att Beatrice Ask och jag delar oron för att de mål som vi sätter upp i riksdagen och som riksdagen fattar beslut om inte verkställs i kommunerna. Det vi gör steg för steg är att hela tiden på något sätt utöka den statliga tillsynen och granskningen. Från början hade vi Skolverket som utövade tillsyn i kommunerna. Man tittade på enskilda kommuner och gjorde nedslag och följde upp vad som sedan hade skett efter tillsynen. Vi har också tillsatt utbildningsinspektörer som får uppdrag från riksdagen - de kan få uppdrag från riksdagen men även från regeringen - inom de områden där vi har sett att det finns problem. Vi har fått den första rapporten. Den har även regeringen aktivt tagit del i. Det sker nu en uppföljning i kommunerna av det resultat inspektörerna visade. Vi kommer också från den 1 juli att tillsätta en kvalitetsgranskningsnämnd. I den nämnden skall det sitta representanter från kommunerna och de olika lärarorganisationerna och t.ex. skolledare för att vi hela tiden skall kunna knyta samman det övergripande statliga ansvaret med den verksamhet som sker i kommunerna. Jag är lika angelägen som Beatrice Ask att vi verkligen skall få en bekräftelse på att eleverna når målen. Jag har många gånger samtalat med lärare vid besök på skolorna om hur man ser på de nationella proven. Det är väl alltid så att det tar tid - jag säger fortfarande att det inte är någon ursäkt - innan man har insett varför värdet av de nationella proven är så högt. Det här handlar ju om en kvalitetssäkring för den enskilde eleven i en kommun. Eleven kan jämföra sig med andra ungdomar i andra kommuner. Det är också ett stöd för betygssättningen. Jag blir verkligen skrämd när jag ser att bortfallet har varit av den här arten. Även om det varierar och det kanske var 60 % av eleverna i ett ämne och 87 % i t.ex. engelska som genomförde det hela och fick resultat är det ju fortfarande inte den hundraprocentiga nivå som vi vill uppnå. Vi har tittat på hur informationen har nått ut. Information är något som är viktigt men samtidigt oerhört svårt. Vem är det egentligen som tar del av de beslut som faktiskt fattas av riksdag och regering? Det är rektors skyldighet att informera personalen. Vi har tittat på hur det här sker och under vilka former. Vi såg på Skolverkets nyhetsbrev, som bl.a. tog upp kunskap om de statliga kraven. Det gick ut ett nyhetsbrev 1997, som nådde alla grundskolans rektorer. Ungefär 70 % av lärarna fick information om brevet. Det är ju inte heller bra. Det är faktiskt meningen att varje lärare skall få information. Sedan kom det ytterligare information 1998 om det nationella provsystemet, så information går ut via de kanaler vi har. Nu är det fråga om hur vi i nästa steg verkligen får skolledarna att se till att samtliga lärare har den här informationen. Det positiva med att det här ges offentlighet är kanske också att både föräldrar och elever reagerar och säger: Vi vill ha nationella prov, och det är vår rättighet att ha dem.
Fru talman! Det sista tycker jag är ett steg på vägen. Jag tror också att man måste få folk intresserade av att fråga efter proven för att något skall hända. Jag skulle gärna vilja kommentera det här med rektors ansvar för att förmedla information. Man kan ju vända på det och säga: Vi måste nå en situation där det är naturligt för en lärare att gå in på skoldatanätet och kolla upp vad Skolverket har för sig. Läroplanen borde varje lärare ha i bakfickan - det är ju därför den är liten och behändig - så att man vet vad som gäller. Det är väldigt få regler som staten har satt upp. Det är få saker som vi i riksdagen har sagt att alla barn har rätt att få. De kräver jag faktiskt att man respekterar och känner till. Tyvärr fungerar inte det. De nationella utbildningsinspektörerna som skolministern nämnde är utmärkta. Men tyvärr var det just de nationella utbildningsinspektörerna som påpekade i en rapport lite tidigare än Riksdagens revisorer att när det gäller implementeringen av läroplanen och de nya styrsystemen får vi börja om från början. Jag tror nästan att det är ett citat, eller i närheten av ett citat. Vi måste börja om från början därför att man inte har tagit till sig och förstått så många år efteråt hur regelverket ser ut. Det är det som är så allvarligt och som vi nu får ett uttryck för när man inte ens gitter genomföra de nationella proven. Jag vet att det är svårt med information. Man måste använda mekaniska och handgripliga sätt. Det är möjligt att man får kräva att resultaten redovisas på slutbetyget, för då kommer det att vara tomt. Och då kommer alla att inse att så kan det inte vara. Det jag vet är att vi i riksdagen, som bestämmer om de nationella målen och som har sagt att vi skall ha en likvärdig skola i hela Sverige, måste ställa krav. Vi måste åtminstone se till att det enda nationella prov som vi kräver att man genomför i slutet av grundskolan genomförs på ett sätt som gör att det är tillförlitligt vad gäller resultaten och att det faktiskt fungerar. Vi kan aldrig acceptera att det är på det här sättet. Jag tycker att det är för lite med ett provtillfälle. Den förra socialdemokratiska regeringen tog ju bort det prov som skulle gälla i årskurs 5, så nu har vi bara ett prov kvar, och detta fungerar inte, enligt Riksdagens revisorer. Därför tror jag att man måste både konkret med information och med olika åtgärder se till att det fungerar bättre och att tillförlitligheten blir riktigt bra. Det är inte enkelt, det kostar pengar och det kräver väldigt mycket. Jag ser fram emot utvecklingsplanen. Men jag vill i alla fall att skolministern, utöver att så att säga lita på att Skolverket gör något, faktiskt funderar över om det krävs konkreta initiativ. Det här är ju en av de konkreta hållpunkter vi har i riksdagen som vi kan använda. Det är en av de olika mätare man kan ha. Det är väldigt viktigt att denna dokumentation finns och fungerar och att vi får en tidsserie. Då kan det inte vara så att en tredjedel bara faller bort, för då fungerar inte de nationella proven.
Herr talman! När vi för ett tag sedan fattade beslut om gymnasiepropositionen här i riksdagen fattade vi också beslut om att Skolverket fick i uppdrag att se över de nationella proven, också när det gäller den nationella provbanken. I den vårproposition vi lade fram i går permanentade vi återigen beslutet om den nationella provbanken. Jag vill understryka värdet av att ha den här typen av prov just för att kunna garantera en jämn kvalitet som ger en likvärdighet över hela riket. Jag har också - och därför kommer vi tillbaka till utvecklingsplanen - funderat mycket över målen som vi nu har. Det är i och för sig frivilliga nationella prov t.ex. i årskurs 5. Men vi har också kunnat se en annan bild som jag nu tar fram. Det är att vi har fått en utveckling med 1-5-skolor och 6-9-skolor. Då kan man ju fråga om det egentligen kanske är försent att ha nationella prov i årskurs 5, med tanke på att en del elever hinner lämna skolan och försvinna i väg till en högstadieskola. Tanken med att ha just årskurs 5 var ju att då skulle vi även ha årskurs 6 för att ge resurser till de brister som fanns innan eleven gick över till det som vi då kallade för högstadiet. Det finns alltså hela tiden anledning, tycker jag, för oss att komma tillbaka tillsammans. Det här är för mig nu inte något påstående, Beatrice Ask, utan en frågeställning. Jag vet att vi är lika intresserade av att nå målen. Jag kommer också att peka på vikten av de diagnostiska test som finns i årskurs 2. Det är oerhört viktigt att vi har dem. Men detta är inte acceptabelt. Vi får se vad som händer våren 1999. Vi kanske får vara mer tydliga i de direktiv vi går ut med för att kommunerna skall följa upp dem. I direktiven till skollagsöversynen ligger också förslagen att fundera över sanktionen. Det är alltid smärtsamt att behöva använda det greppet, men samtidigt måste vi i riksdag och regering kunna vara förvissade om att de mål vi sätter upp blir genomförda. Det är en skyldighet för dem som är verksamma i skolan att ta reda på vilka styrmedel som gäller, att kunna läroplanen och veta förhållandena med betygssättningen och de nationella proven. Det är en skyldighet. Det kan ingen ställa sig utanför som arbetar i skolan.
Herr talman! När det gäller 1-5-skolor och 6-9 skolor har jag en annan minnesbild än skolministern om vad som var skälet till att vi skulle ha nationella prov också i årskurs 5. Min snabba minnesbild är att vi tyckte att det var en naturlig uppdelning. Men det kan kvitta eftersom vi om några år har erfarenhet av hur det fungerar. När det gäller skolutveckling får man inte ha låsningar i onödan. Jag tror att det är otillräckligt att mäta först när man har gått de nio åren. Jag tror att bestämda avstämningar under resans gång har en positiv poäng. Till sist vill jag framföra ett önskemål eller ett tips och kanske samtidigt en fråga: För att följa upp de nationella proven ordentligt kanske skolministern kan hålla en information här i riksdagen - så gjorde vice statsministern tidigare när det gällde EU medlemskapet - och redovisa resultaten i de nationella proven. Det skulle verkligen markera vilket ansvar riksdagen har att följa upp att de nationella målen för skolan fungerar. Och det skulle vara en signal till skolorna att detta är viktigt och centralt. Det skulle skapa en debatt kring det. Jag vet att det inte är helt enkelt eftersom det är komplicerade frågor. Men jag tror att det ligger något i det. Statens uppgift är ju att ange målen och vi ställer vissa krav på utvärderingen. Att få en sådan konkret redovisning behöver inte ta så mycket av riksdagens tid i anspråk men det skulle vara av intresse med tanke på att många riksdagsledamöter ständigt är ute och diskuterar skolfrågor och hur det ser ut i skolan. På så sätt skulle de få ordentlig information om vad vi faktiskt vet.
Herr talman! Jag får tacka för tipset. Jag kan inte de formella turerna när det gäller vad jag får och inte får göra och vilken typ av information som vi lägger fram inför riksdagen. Jag har också lärt mig att vi inte kan fråga talmannen direkt. Vi kommer att följa detta. Jag tycker att vi också skall följa utvecklingen med den nya kvalitetsgranskningsnämnd som vi tillsätter och hur den kan stärka detta. Sådana frågor som nationella prov är ju just ett ämne som kan diskuteras i en nämnd. Hur hanteras detta i kommunerna? Hur känner de när det gäller deras skyldighet att verkställa de beslut som riksdagen har fattat? Jag kan därför inte, som i en del andra frågor, säga att jag kan lyfta frågan till inspektörer eller dylikt, utan jag funderar först och främst över att se efter hur resultatet blir våren 1999. Hur många har använt sig av de nationella proven? Det blir alltså andra gången. Är vi fortfarande nere på de väldigt låga nivåer som vi hade 1998 måste vi fundera över hur vi går vidare och i vilken form. Tack!
Herr talman! Sten Andersson har frågat om skälen till att regeringen anser sig behöva låta Boverket analysera hur bostadsbyggandet i Sverige skall öka samt varför regeringen väntat tills nu med att presentera ett återinförande av bostadsanvisningslagen. När det gäller regeringens uppdrag till Boverket kan jag bara konstatera att bostadsbyggandet under flera år har varit mycket lågt i jämförelse med åren fram till 1993. Detta skall ses i ljuset av att det för närvarande sker en betydande inflyttning till de s.k. Stockholmsregionen fick t.ex. 20 000 nya invånare under år 1998 samtidigt som mindre än 4 000 nya lägenheter byggdes. Jag tror därför att det är nödvändigt att bostadsproduktionen ökar i tillväxtområdena för att vi inte skall hamna i en ytterligt besvärlig bostadssituation om några år - inte minst med tanke på bostadsförsörjningens betydelse för att tillgodose näringslivets behov av arbetskraft. Boverket har därför fått regeringens uppdrag att dels identifiera eventuella hinder för ökad bostadsproduktion, dels göra en bedömning av utvecklingen på vissa regionala bostadsmarknader. Sten Anderssons fråga om ett återinförande av bostadsanvisningslagen är förmodligen ställd mot bakgrund av att jag den 4 mars i ett svar till Rigmor Ahlstedt konstaterade att det kanske kan bli nödvändigt att återinföra denna lag. Ett sådant förslag är för närvarande inte aktuellt. Regeringen bedömde i propositionen Bostadspolitik för hållbar utveckling att de styrmedel som kommunerna förfogar över för att säkra bostadsförsörjningen på den lokala nivån är tillräckliga och att de nu inte behöver ändras. Jag vill emellertid i detta sammanhang redovisa att den bostadssociala beredningen har i uppdrag att följa utvecklingen på det bostadssociala området och att lämna förslag till åtgärder för att stödja särskilt utsatta grupper på bostadsmarknaden. I uppdraget ligger bl.a. att lämna förslag till särskilda åtgärder om situationen på bostadsmarknaden utvecklas på sådant sätt att kommunerna inte genom samarbete med fastighetsägarna kan uppfylla sitt bostadssociala ansvar.

Herr talman! Den här interpellationen baseras på en riksdagsfråga som statsrådet fick i ett ganska trängt läge för en tid sedan. Det handlade då i huvudsak om statsrådens bostäder i Stockholm. Jag tycker att det är en tjafsig debatt. Jag tycker att det är självklart att regeringen borde se till att skaffa ett antal lägenheter som statsråd som inte bor i Stockholm behöver ha för att kunna fungera på ett mänskligt sätt. Det är lite er egen skuld eftersom ni till viss del har visat en dubbelmoral: en viss lag skall gälla för svenska folket, men en högre lag och etik skall gälla för socialdemokrater. Där hamnar ni mellan två stolar. Men det har inte med själva sakfrågan att göra. Det är tacksamt att notera att hotet om att återinföra bostadsanvisningslagen är bordlagt. Det tackar jag för. Men jag kan inte förstå varför en bostadsminister och en regering skall behöva fråga Boverket vilka eventuella hinder det finns för att bygga nytt i Sverige. Jag anser att det är helt onödigt. Jag tycker t.o.m. att det visar brist på kompetens från regeringens sida. Alla som sysslar med byggande i dag vet ju varför man inte bygger. Det beror helt enkelt enbart på att det i dag inte är någon ekonomi att bygga flerfamiljsbostäder. Den som har pengar och vill investera får betydligt bättre utdelning på i stort sett alla andra investeringar än bostadsbyggande. Däremot finns det vissa överklagningsregler som man i dag tillämpar in absurdum, vill jag påstå. Det innebär att byggena blir fördröjda och i slutändan innebär det att det blir ett högre slutpris som får betalas av dem som skall hyra eller köpa lägenheterna. Det här skall jag ha en debatt med miljöministern om om en vecka. Vidare vill jag, framför allt vad gäller Stockholms innerstad, påstå att orsaken till att det inte byggs något är bruksvärdesprincipen. Ingen byggmästare och inget byggföretag vill bygga där, eftersom de då inte får igen sina pengar. Jag läste häromdagen en artikel där en hyresgästförening var mycket kritisk mot en större marknadsanpassning av hyrorna. Herr statsråd! Det kan man väl ha all rätt att vara, om man bara tänker på dagens hyresgäster, men de som vill ha en bostad i framtiden och sådana som behöver en annan lägenhet inom samma område får ingen chans till detta, om det inte kommer att byggas några nya bostäder i Stockholms innerstad, och med det system för hyressättning som vi har i dag kan ingen bygga. Man kan "gratulera" den här hyresgästföreningen till att den framöver inte kommer att ha några medlemmar i Stockholms innerstad, eftersom det inte kommer att byggas nya hus där. Så kan bli fallet bara om staten vill starta en ny stor subventionskarusell.
Herr talman! Regeringen tar mycket allvarligt på de farhågor som finns för att det skall uppstå en bostadsbristsituation om några år, och det är bakgrunden till uppdraget till Boverket. Boverket gör två gånger om året prognoser för bostadsproduktionens utveckling under de närmast kommande två åren. Enligt de prognoser som hittills gjorts för perioden 1996-2004 kommer det under den tiden att byggas knappt 150 000 nya lägenheter, medan behovet däremot uppskattas till 200 000 lägenheter. Det innebär att vissa tillväxtorter i landet riskerar att få en bostadsbristsituation. Detta är bakgrunden till det uppdrag som jag har gett till Boverket. Jag tror inte att problematiken är riktigt så enkel som Sten Andersson ger uttryck för. Det finns nog en mängd olika hinder för att bostadsproduktionen skall få bättre fart än vad den har för närvarande. Det handlar om insatser som kommunerna kan göra, såsom markupplåtelser med kommunal avgiftssättning, och om att bygga på ett billigare sätt än för närvarande. Byggkostnadsdelegationen har under några år jobbat på att hitta lösningar för en billigare bostadsproduktion utan att kvalitetsmålet eftersätts. Det finns alltså en mängd frågeställningar att belysa, och det är bakgrunden till uppdraget till Boverket. Jag kan ändå konstatera att bostadsbyggandet nu ökar, men från en väldigt låg nivå. Bostadsbyggandet måste komma upp på betydligt högre nivåer än vad vi ser i de prognoser som gäller för de närmaste åren. Regeringen avser att återkomma till dessa frågor när vi har fått in underlaget från Boverket. Sedan bara en kort kommentar till det som Sten Andersson säger om marknadshyror. Det är regeringens bestämda ambition att behålla grunderna för det nuvarande bruksvärdessystemet. Det är ju tillkommet för att vi skall ha kontroll på hyresutvecklingen. Konsekvenserna av att gå över till marknadshyror skulle bli väldigt allvarliga på flera håll i landet, framför allt i tillväxtområdena. Stockholm är ett sådant exempel. Det skulle bli kraftiga hyreshöjningar för lägenheter i attraktiva lägen, och de hyreshöjningarna skulle naturligtvis få sociala konsekvenser. Vi är alltså inte beredda att gå över till ett marknadshyressättningssystem, utan vi förordar ett bruksvärdessystem. Låt mig också göra en jämförelse med hur andra länder har hanterat den här problematiken. Det finns nästan inte något land i Europa som inte har någon form av hyresreglering. Sverige har bruksvärdessystemet, medan många andra länder i stället har en statlig hyresreglering. Jag vet inte om Sten Andersson förordar en sådan lösning. Bakgrunden till uppdraget är alltså behovet av att få till stånd ett bostadsbyggande utöver den ökning som sker under de kommande åren. Vad gäller bostadsanvisningslagen sade jag under frågestunden att det kanske kan vara aktuellt att överväga att återinföra bostadsanvisningslagen. Vi har nu tillsatt den bostadssociala beredningen, och den skall se i vad mån kommuner och fastighetsägare genom frivillig samverkan kan hantera de hyresgäster som har en utsatt situation på bostadsmarknaden. Kan man uppnå och behålla frivilliga överenskommelser är det naturligtvis att föredra framför en lagstiftning.
Herr talman! Jag måste än en gång säga att jag är förvånad över att en bostadsminister och en regering som säger sig ha bedrivit en framgångsrik bostadspolitik måste fråga Boverket varför det byggs för få lägenheter och vilka orsakerna till att det byggs så lite i Sverige är. Vad sedan gäller prognoser vill jag bara lite skämtsamt säga att prognoser avseende byggnationer inte har stämt i Sverige sedan hedenhös. Jag tror inte heller att de siffror som statsrådet här i dag åberopar har någon större aktualitet. Jag tror att jag står på mycket stabil grund om jag säger att huvudorsaken till att det inte byggs någonting är att det saknas ekonomiska incitament för dem som har pengar och som kunde vara intresserade av att bygga. Om man kan få tillbaka mer på sin insats genom att satsa på annat, är det klokt, logiskt och mänskligt att satsa på det i stället för på att bygga bostäder. Man får tillbaka mycket lite av det kapital som sätts in på detta. Jag skulle ibland lite grann konspiratoriskt kunna tro att ni har bedrivit den här bostadspolitiken medvetet för att det på slutet bara skall finnas statliga byggföretag kvar. Jag hoppas faktiskt att jag har fel i det avseendet. Vad sedan gäller marknadshyror vill jag säga att vi i det stora bostadsbeståndet i Sverige, dvs. egnahem och bostadsrätter, i praktiken har marknadshyror. Det är accepterat av alla, och ingen vill såvitt jag förstår ändra på det. Varför skulle vi inte kunna ha detsamma för hyreslägenheter? Att man ibland misstänker att det då i ett första skede skulle bli hyreshöjningar beror på att det inte har byggts något på senare tid. Byggarna har inte fått incitament för att bygga, och om det råder brist på lägenheter blir dessa dyrare. Alltfler människor efterfrågar allt färre bostäder. Jag kan inte underlåta att strö lite mer salt i såren. Jag läste häromdagen ett uttalande av Per Olof Håkansson, en tidigare mångårig ledamot av Sveriges riksdag med samma partifärg som statsrådet. Han uttalade något som för mig var mycket förvånansvärt med tanke på vad han har sagt tidigare, nämligen att det är dags att Sverige nu inför marknadshyror. När en så tung socialdemokrat har kommit fram till den uppfattningen, kan jag känna att jag ligger rätt bra till.

Herr talman! Jag tror att Sten Andersson, om han tänker efter, själv inser vilka konsekvenser en marknadshyressättning skulle få. Vi har i dag en alltför stark segregation, och det krävs åtgärder för att motverka den, inte bara inom bostadspolitiken utan också på andra samhällsområden. En övergång till marknadshyressättning skulle kraftigt spä på den segregationen. Den skulle också sätta enskilda människor som bor i attraktiva områden i dag men som inte har så stark ekonomi, i en utomordentligt besvärlig situation. Det rubbar i praktiken besittningsskyddet. Många människor skulle i attraktiva områden få gå ifrån sina lägenheter därför att de inte skulle ha råd att betala marknadshyrorna. Det är ett hot mot besittningsskyddet, som är en grundregel i den svenska hyreslagstiftningen. Om Sten Andersson åker ut i Europa eller frågar riksdagens utredningstjänst ser han att det inte finns särskilt många länder som har marknadshyressättning, och det av sociala skäl. De länder som inte har vårt hyressättningssystem, bruksvärdesprincipen, har ofta en statlig hyresreglering. Tillbaka till uppdraget till Boverket. Det är inte så enkelt. Skall man försöka undanröja hinder för nyproduktionen handlar det inte bara om ett hinder. Det handlar om att göra en genomlysning av vilka hinder som finns för bostadsproduktionen alltifrån kommunernas medverkan via fastighetsföretagen och uppåt och vilka möjligheter som finns att undanröja hindren så att vi får en bättre utveckling inom bostadsproduktionen. Boverket är den statliga myndighet som har att ansvara för bostadsproduktionsprognoser och för andra frågor som rör boendet.

Herr talman! Först till frågan om segregationen. Om Hyresgästföreningen får som den vill, och den är ju starkt förankrad hos Socialdemokraterna, får man den effekt som är välbekant både för mig och för statsrådet. I Malmö är det lika dyrt att bo i en trerummare i Rosengård där få vill bo som det är att bo i Vad händer då? Jo, då händer exakt detsamma som statsrådet i dag närmast besinningslöst försvarar när det gäller bruksvärdesprincipen. I Stockholms innerstad är det få människor i dag som får bostad på ärligt sätt - och nu skall jag inte skämta om Åsbrink. Det är genom bekanta, kompisar och kontakter som man får en bostad. Det är ett fåtal som får en bostad på annat vis. Det är på grund av att ni inte har byggt i den omfattning som människorna vill bo. Jag kan inte begripa varför man kan acceptera marknadsboendekostnad avseende egnahem och bostadsrätter men att det just när det gäller hyresrätter skall vara helt förbjudet och närmast tabu att diskutera det. Sedan, herr statsråd, dominerar faktiskt utomlands en typ av lägenheter som nu regeringen tack vare moderaterna i varje fall skall utreda, nämligen ägarlägenheter. Det fungerar bra där. Det kan bevisas av att det är en sådan populär boendeform utomlands. Herr talman! Till sist är det helt klart att det handlar om pengar. Man får inte igen de pengar man satsar på bostäder på samma sätt som när man satsar på någonting annat. Det handlar inte om billigare skruvar eller mindre skåp i lägenheterna. Det är inte det som fördyrar eller förbilligar hyran.
Herr talman! Jag har bara en kommentar till det sistnämnda om bostadsproduktionen och problemen med att vi inte har en tillräcklig kraft i bostadsproduktionen. Det är inte bara Boverket som gör prognoser utan även Byggentreprenörerna och andra. Alla prognoser visar nu på att vi är inne i ett läge med ökad bostadsproduktion. Det gör också Byggentreprenörernas prognoser, och de litar kanske Sten Andersson mer på än Boverkets prognoser. Men regeringen tycker inte att det är en tillräckligt snabb utveckling. Det är därför som vi har gett det här uppdraget. Med de ekonomiska förutsättningar som Sverige nu har med mycket låga räntor borde det rimligen finnas förutsättningar för en ökad bostadsproduktion. Men det finns som jag tidigare nämnde också en rad andra hinder för att få till stånd bostadsproduktion. Det är det materialet som regeringen vill ha in innan vi tar ställning till vilka åtgärder som krävs.

Herr talman! Stefan Attefall har frågat mig om jag anser att de effekter inom vård, omsorg och kollektivtrafik som det föreslagna utjämningssystemet innebär för Stockholms läns landsting är rimliga och försvarbara. Stefan Attefall har även frågat mig om jag med hänsyn till de allvarliga brister och felaktigheter som finns i skatteutjämningsförslaget avser verka för att nuvarande system fryses och att en utredning görs av effekterna innan ett nytt utjämningssystem införs. Den kommunala utjämningsutredningen tillsattes hösten 1995 med uppgiften att följa upp, utvärdera och utveckla det bidrags och utjämningssystem för kommuner och landsting som trädde i kraft den 1 januari 1996. Enligt direktivet skulle kommittén lämna förslag till förändringar för att förbättra systemets förmåga att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommuner respektive landsting. Uppdraget gällde i första hand systemet för kostnadsutjämning. 1998:151) i december förra året. Betänkandet har remissbehandlats. Regeringen lämnade i går en proposition till riksdagen med förslag till förändringar i utjämningssystemet från år 2000. Propositionen bygger i mycket stor utsträckning på utredningens förslag, men vissa modifieringar har gjorts i delar av kostnadsutjämningen och av införandereglerna. När det gäller Stefan Attefalls första fråga vill jag säga att regeringens förslag till förändringar i fråga om hälso och sjukvård och kollektivtrafik helt bygger på utredningens förslag. Regeringen anser att den föreslagna hälso och sjukvårdsmodellen på ett bättre sätt än den nuvarande återspeglar skillnaderna i hälso och sjukvårdsbehov. Den bygger också på ett aktuellare underlag än den nuvarande utjämningen. Utformningen av kostnadsutjämningens olika delar kan naturligtvis diskuteras, och regeringen har i propositionen därför framhållit vikten av att sjukvårdsmodellen blir föremål för en fortsatt uppföljning och utvärdering. Bl.a. bör storstädernas och glesbygdens speciella förhållanden uppmärksammas. Genom de föreslagna införandereglerna blir såväl de totala som de årliga förändringarna för de enskilda landstingen begränsade och effekterna slår därför igenom först på längre sikt. Regeringen anser att kollektivtrafikkostnaderna till mycket stor del är strukturella och därför skall beaktas i utjämningssystemet. Även förslaget till utjämningsmodell för kollektivtrafik bygger på utredningens förslag. Stockholms län får genom förslaget ett årligt nettobidrag på närmare 1 miljard kronor från övriga delar av landet. När det gäller fördelningen av bidraget mellan kommuner och landsting inom respektive län har regeringen inte funnit tillräckligt starka skäl för att nu föreslå en generell förändring av denna. Detta är en fråga som bör avgöras inom respektive län med den faktiska kostnadsfördelningen som en utgångspunkt. Svaret på den första frågan är därför att regeringen gjort den bedömningen att förändringar i kostnadsutjämningen i kombination med förändringar i införandereglerna ger ett rimligt utfall, men att ett fortsatt utvecklingsarbete skall ske. Stefan Attefalls andra fråga gäller om en frysning av nuvarande utjämningssystem bör ske i avvaktan på fortsatt utredning. Regeringen har emellertid gjort bedömningen att förändringar i utjämningssystemet bör genomföras år 2000. En frysning av nuvarande system vore knappast en lämplig åtgärd för att lösa de omfördelningar som uppkommer som en följd av förändringar i systemet. De förändringar som utredningen föreslagit är välmotiverade och har ett starkt stöd hos berörda remissinstanser. Regeringen föreslår emellertid vissa modifieringar i delar av kostnadsutjämningen i förhållande till utredningens förslag, vilka bättre beaktar de strukturella skillnaderna och som dessutom gagnar kommunerna i Stockholms län och i de nordligaste länen. Regeringen föreslår dessutom att införandeperioden förlängs med ytterligare ett år till år 2004 och en ytterligare begränsning av den totala bidragsminskningen under införandeperioden jämfört med nuvarande system och utredningens förslag. Dessutom reduceras den årliga bidragsminskningen för både kommuner och landsting. Även de föreslagna förändringarna i införandereglerna innebär, jämfört med utredningens förslag, reducerade bidragsminskningar för en del kommuner i Stockholms län och för kommuner och landsting i främst Norrland. Den uppföljning som utredningen gjort av utjämningssystemet visar att det finns ett behov av att löpande följa upp systemets utfall i förhållande till utvecklingen av den kommunala verksamheten. Systemet behöver successivt utvecklas och förbättras så att det kan bidra till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar i enlighet med intentionerna. Regeringen avser därför att tillsätta en särskild delegation med uppgift att svara för en fortlöpande uppföljning och utvärdering av utjämningssystemet. Den skall också kunna lämna förslag till förändringar i olika faktorer i kostnadsutjämningen. Som jag nämnde tidigare bör hälso och sjukvårdsmodellen bli föremål för en fortsatt uppföljning och utvärdering. Regeringen har i propositionen pekat på ett antal frågor av mer principiell karaktär som kommer att bli föremål för fortsatt utredningsarbete. Det gäller bl.a. vissa aspekter på inkomstutjämningen, möjligheterna att förenkla systemet samt hanteringen av de fasta införandetilläggen efter införandeperiodens slut.
Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet Lövdén för svaret och tillfället att få diskutera skatteutjämningsförslaget, som sedan ett dygn tillbaka ligger på riksdagens bord. Min fråga om frysning av nuvarande system bygger helt enkelt på att jag anser att det finns en rad brister i förslaget. Inkomstutjämningen är inte utredd. Pomperipossaeffekten finns kvar i systemet. Även om man kan peka på att det kanske inte får så stora praktiska konsekvenser just nu ligger det där som ett dåligt incitament som försämrar förtroendet för systemet. Det finns orimliga effekter för både glesbygd och storstad i utredningsförslaget. Sedan det lades fram har regeringen ändrat på en del faktorer. Mer eller mindre godtyckligt har man tagit hänsyn till olika saker och också försökt pussla med införanderegler för att få ett mer aptitligt system. Det är inte gjort med någon genomtänkt strategi. Det är också svårt att förstå, vilket är ett demokratiproblem. Jag tror inte ens att statsrådet Lövdén vågar hävda att han förstår hela skatteutjämningssystemet och kan dess olika delar. Det är ett problem när inte ansvariga politiker, och än mindre medborgarna, kan greppa ett sådant viktigt system. Stockholm och de effekter förslaget har när det gäller att klara en bra vård och omsorg här i Stockholms stad och Stockholms län. Jag själv kommer ursprungligen från Västerbotten och har jobbat med dessa frågor. Jag har representerat Västerbottens län tidigare i riksdagen, och nu representerar jag alltså Stockholms stad. Jag har sett dessa problem och dessa diskussioner från båda håll. Jag inser att det finns särskilda problem både för glesbygden och för storstaden. I glesbygden finns problemen i form av långa avstånd, kallare klimat etc. och i storstaden i form av högre kostnader för t.ex. lokaler och löner men också i form av fler sociala problem. Jag kan inte anse att det förslag som ligger på riksdagens bord i dag ger rimliga effekter. Frågan är om statsrådet Lövdén verkligen ärligt kan säga att det får rimliga effekter. Stockholms läns landsting förlorar drygt 2 miljarder kronor när systemet får genomslag, även med hänsyn till införanderegler och liknande saker. Det handlar om över 200 miljoner i försämringar varje år. Man måste alltså krympa kostymen med ungefär 8 %. Det skall göras efter det att man under många år har krympt kostymen i Stockholms landsting. Lövdéns chef numera, finansminister Ringholm, har ju själv varit med och kämpat med ekonomin i Stockholms läns landsting. I Stockholms kommun handlar det om att man förlorar 700-800 miljoner kronor. Också där får det stora effekter. Storstaden har höga kostnader för exempelvis vård av psykiskt sjuka. Färdtjänsten tas det inte hänsyn till. Kollektivtrafiken får inte full kompensation. Inte heller kompenseras man för det högre kostnadsläge som finns i storstäderna. Inte heller kompenseras man fullt ut för de kostnader som den större andelen invandrare och den större andelen sociala problem som finns i storstaden innebär. När man tittar på hur regeringen har hanterat remissinstanser i remissomgången ser man däremot att det har tagits en hel del hänsyn till just socialdemokratiskt styrda Norrlandskommuner, Malmö och Göteborg. Faktorer talar till deras fördel. Det har fallit bättre ut för dem, men det gäller inte Stockholms stad och inte Stockholm län. Frågan är varför. Jag kan drista mig till att påstå att det finns politiska skäl till att det har blivit detta utfall när regeringen har ändrat i utdelningsförslaget. Man har gynnat alla socialdemokratiskt styrda områden, men man har alltså inte gynnat borgerligt styrda kommuner och landsting - framför allt inte Stockholms stad och Detta är ett problem som Lövdén måste kommentera. Det visar på att det finns andra skäl än strikt logiska bakom regeringens framlagda skatteutjämningsförslag.
Herr talman! Det inomkommunala skatteutjämningssystem vi har är ytterst tillväxtfientligt. Det ger en marginalskatt på skattekraftsförändringar i kommuner och landsting som ligger på mellan 95 % och 103 %. Det innebär att det inte bara är pomperipossaeffekterna som är problemet. Det är ett problem att alla kommuner, oavsett om det är en fattig kommun med låg skattekraft eller en kommun med högre skattekraft, får en väldigt kraftig beskattning av skattekraftspositiva skattekraftsförändringar. Det är märkligt att en regering som säger sig vilja verka för tillväxt tar bort alla incitament hos kommunerna till att medverka till en ekonomisk tillväxt i hela nationens intresse. Skatteutjämningssystemet är dessutom grundlagsvidrigt. Det strider mot den svenska grundlagen, och regeringen har inte lagt fram det förslag som kommittén om den kommunala självstyrelsen presenterade med grundlagsändringar som skulle göra det lagligt. Jag har tolkat det faktum att man inte har gjort det som ett tecken på att man kanske inser att systemet måste förändras. Sedan är systemet, precis som Stefan Attefall angav, ogenomträngligt och komplicerat. På grund av det är det manipulerbart. Det går att fixa till, i och med kostnadsstrukturfaktorerna, så att man får ett bättre eller sämre utfall för enskilda kommuner. Dessa saker tillsammans gör att hela systemet är bankrutt och måste ersättas med ett nytt system. Det tror jag att regeringen innerst inne begriper och förstår. I avvaktan på detta - man måste leva med systemet i kanske två år till även om man kommer överens om att förändra det - skulle jag vilja ställa några frågor till Lars-Erik Lövdén. Varför kan man inte, inom ramen för en oförändrad utjämningsgrad, ge kommunerna incitament till ekonomisk tillväxt? Varför kan man inte ge kommunerna möjligheter att skörda frukterna av en framgångsrik politik, oavsett om det är Borgholm, Stockholms stad, Uddevalla eller någon annan kommun som skulle kunna få högre skattekraft genom ökad sysselsättning och lägre arbetslöshet? Varför vill regeringen ha ett system som tar ifrån alla kommuner som bidrar till ekonomisk tillväxt i landet frukterna av den politiken?
Herr talman! Jag tar gärna en saklig diskussion om utjämningssystemet, men jag måste säga att jag reagerar med skärpa när jag hör Stefan Attefall säga att det är manipulerat för att gynna socialdemokratiska kommuner. Jag tycker att det är oförskämt när det påstås att vi manipulerar systemet. Jag har under den period som har gått sedan utredningen lade fram sitt förslag bemödat mig om att gå igenom materialet på sakliga grunder och lyssna mycket noga på de synpunkter om har kommit från kommunalpolitiker och som har kommit fram under remissarbetet. Det förslag som regeringen har lagt på riksdagens bord är baserat på sakliga överväganden - inte på hänsynstaganden och vilja att gynna någon speciell kommun. Jag kan ta två exempel på det. Stefan Attefall berörde det ena exemplet, nämligen att invandrarkostnaderna inte beaktas. Det var synpunkter som kom fram bl.a. från Stockholms kommun och från Kommunförbundet i ett enigt yttrande. Vi satte oss då naturligtvis och funderade på om vi hade beaktat kostnaderna till följd av invandringen tillräckligt mycket i systemet. Vi kom fram till att vi nog inte hade gjort det. Vi förde då till en faktor som tog hänsyn till det och som omfördelade 570 miljoner kronor - vilka bl.a. kommer Stockholms län till del, samt naturligtvis andra kommuner som tagit ett stort ansvar för flyktingmottagandet. Malmö är en sådan. Göteborg är en sådan. Det finns andra kommuner i landet som också har gjort det. Men det gäller också kommunerna i Stockholms län. Låt oss ta det andra exemplet, byggkostnaderna. Även den frågan togs upp av Stockholms kommun. Jag var själv med på en uppvaktning där ledande politiker från Stockholms kommun med emfas hävdade att man borde ha med byggkostnaderna därför att det är dyrare att bygga i Stockholmsområdet. Kommunförbundet sade samma sak i remissyttrandet. Då förde vi in det. Vi förde tillbaka byggkostnaderna. Det gynnar kommunerna i Stockholms län. Det gynnar andra kommuner också - i Norrlands inland och i andra storstadsområden. De förslag som vi har lagt fram är sakligt övervägda. Förändringen i förhållande till utredningens förslag ger också Stockholms län nästan en halv miljard i bättre utfall - framför allt kranskommunerna kring Stockholm, som har tagit en stor del av flyktingmottagandet. Jag tycker alltså att det är oförskämt att påstå att det här är manipulerat för att gynna vissa kommuner. Jag tycker att man kan hålla sig för god för sådana påståenden och i stället diskutera det sakliga innehållet. Det gör jag gärna. Jag ser brister i utjämningssystemet. Jag tror inte på någon absolut rättvisa här. Jag vill gärna söka mig fram till ett system som är enklare och mer lättbegripligt och som är mer långsiktigt hållfast. Det aviserar vi också i propositionen. Nu kan man i och för sig säga att det är lätt sagt men svårt gjort. De gamla statsbidragsreglerna var ju inte särskilt lättförståeliga. Jag var kommunalpolitiker på den tiden då det fanns 70 statsbidrag. Hur många av medborgarna kunde egentligen överblicka det systemet, och hur många kommunalpolitiker kunde det? Jag vill gärna ha en fruktbar diskussion om hur vi långsiktigt kan skapa ett stabilare system som är mer lättförståeligt, och vi skall starta det arbetet. I grunden ligger det som jag tror att de allra flesta partier är överens om, även moderata politiker som jag mött runtom i landet, nämligen att vi behöver ett utjämningssystem som skapar likvärdiga förutsättningar för kommuner och landsting att klara sina grundläggande åtaganden.
Herr talman! I slutet av Lövdéns inlägg verkar det som om statsrådet vill annonsera att han egentligen vill hitta ett nytt system. Men varför införa ytterligare ett skatteutjämningssystem i stället för att frysa nuvarande läge och sedan ta tid för en diskussion utifrån nya principer? Varför inte ta tag i inkomstutjämningssystemet och diskutera de här olika delarna ordentligt i stället för att skynda på och börja med ett nytt system som man sedan kanske skall ändra ytterligare en gång om något år? Sedan var det påståendet om att jag var oförskämd. Jag har gjort en mycket enkel analys av hur förändringen har slagit. För det första: Stockholms läns landsting får inte en krona i förbättring efter regeringens bearbetning av förslaget. Tvärtom blir det en försämring. För det andra: Visst har vissa faktorer tagits in som på papperet gynnar Stockholms kommun. Men vilka är faktorerna? Jo, det är de två som statsrådet nämnde. Men genom att man har begränsningsregeln - och den fanns med också i utredningsförslaget - är det bara sådant som påverkar efter femårsperioden då systemet skall slå igenom. Nästa år och de kommande fem åren påverkas inte Stockholms kommun positivt av detta. Det är en förbättring på papperet, men i kronor räknat tappar Stockholms kommun varje år över 150 miljoner kronor och landstinget över 200 miljoner kronor. Det enda som är positivt är att man dragit ut på pinan i fem år i stället för fyra år. Där finns en liten förbättring för alla kommuner som drabbas negativt av förslaget. Min kritik kvarstår. Titta på hur Malmö, Göteborg och Norrlandskommuner generellt har hanterats kontra Stockholm, och lägg ihop detta med ett raster över hur kommunerna styrs! Att misstanken som jag redovisar här väcks hos många kan inte statsrådet vara förundrad över. Det är en ganska enkel analys - inte minst när man tittar på de kommentarer som många ledande socialdemokrater har använt för att agitera mot de argument som Stockholms kommun, Stockholms landsting och andra här i storstadsregionen har fört fram mot förslaget. I grund och botten handlar det om att hitta en bra balans mellan de hänsyn man måste ta till glesbygden och till storstädernas speciella problem. Jag vill påstå att jag ömmar för båda de här grupperna, och jag tycker att det nuvarande förslaget saknar denna vettiga balans. Man har försökt lappa på detta system genom att införa ett antal spärregler och liknande saker. Vi saknar också stimulansen att ta ansvar för att öka sysselsättningen, vilket också Lennart Hedquist pekade på. Det finns brister i det här förslaget, brister som man med goda skäl kan misstänka har politiska orsaker. Statsrådet måste inse att det finns fler än jag som uppfattar det som att det här förslaget inte bara bygger på sakliga överväganden.
Herr talman! Jag tror att statsrådet håller med mig om jag säger att kommunerna besitter en rad verktyg som kan användas till att stimulera ekonomisk tillväxt. Många av de åtgärder som ger ekonomisk tillväxt kostar pengar. Det finns en rad exempel på kommuner som framgångsrikt gjort sådana satsningar vilka i sin tur lett till bl.a. ökad skattekraft. Med dagens system får en sådan tillväxt inte behållas. Detta innebär att alltfler kommuner upptäcker att deras medverkan i välståndsbygget lokalt leder till minskade resurser och därmed till sämre service och risk för höjd skattenivå. En sådan utveckling är ohållbar. Nu säger statsrådet Lövdén ofta: Jo, men det här är ju ett system som skall skapa likvärdiga förutsättningar i hela landet. Det är naturligtvis på det sättet. Vi moderater säger också att det är viktigt att staten tillför medel till de kommuner och landsting som har en för sina uppgifter otillräcklig skattekraft. Det ligger inte på andra kommuners ansvar att göra den tillförseln, utan det är en statlig uppgift. Sedan kan man diskutera utjämningsgraden. Kanske är det rimligt med en utjämningsgrad på 95 % för att de fattiga kommunerna, med de omfattande uppgifter även de har, skall kunna utföra sin verksamhet. Men det är inte rimligt, statsrådet, att man när en kommun ökar sin skattekraft mer än riksgenomsnittet tar om hand hela den tillväxten. Då har vi ett tillväxtfientligt system. Det går att skapa, inom ramen för en hög utjämningsgrad, ett system som ger ekonomiska incitament till kommunerna att skapa tillväxt. Varför har ni inte lagt fram ett sådant förslag?
Herr talman! Stefan Attefall envisas med att antyda att de förändringar som vi har föreslagit i förhållande till utredningens förslag är politiskt betingade. Lyssnade inte Stefan Attefall på vad jag sade i mitt tidigare inlägg? Vi har följt de remissynpunkter som har kommit in, t.ex. Kommunförbundets enhälliga yttrande när det gällde kostnadsutjämningen. Man tog fram byggkostnaderna. Man tog fram merkostnaderna för invandrarbarnen. Man föreslog oförändrad kallort. Dessa tre punkter har vi följt i förslaget. Stefan Attefalls partikamrater har ju tyckt att dessa förändringar varit viktiga att göra. Stefan Attefalls partikamrater i Stockholms kommun har krävt byggkostnaderna och invandrarfaktorn. För att förstå situationen och utfallet kan man titta i tabellerna. Utfallet till följd av byggkostnader och invandrare är positivt för Stockholms län. Det går att räkna kommunerna. Det handlar inte bara om Botkyrka, utan det handlar om många av de andra kommunerna i Stockholms län som får ett bättre utfall än med utredningens förslag till följd av de gjorda förändringarna. Jag tycker att det är oförskämt att påstå att de är betingade av att gynna socialdemokratiska kommuner. De är betingade av de invändningar som kommit, även från vissa av Stefan Attefalls partikamrater, under remissarbetet. Sedan har vi pomperipossaeffekten. Jag menar att den stora skiljelinjen mellan Socialdemokraterna och Moderaterna är att ni vill gå ned i inkomstutjämning. I vart fall var det så i utredningen. Så har det varit också i de remissynpunkter som har kommit in. Vi har en ojämlik tillväxt i dag i Sverige. Den sker med kraft i tillväxtområdena. Stockholm är ett sådant exempel. Stockholmsområdet fick 20 000 nya invånare på ett år. Det sker en kraftig tillväxt i vissa regioner i landet. Men utifrån mina utgångspunkter och min grundläggande uppfattning är det inte enbart de enskilda kommunerna som svarar för att tillväxten sker, utan det är en följd av hela landets ansträngningar. Då måste vi också se till att tillväxtens frukter fördelas på ett någorlunda rättvist sätt över landet för att inte några kommuner skall hamna på efterkälken och få svårigheter. Det är klart att de kommuner som har stått och står inför kraftiga befolkningsminskningar, som ser den unga generationen, 20-29-åringarna, flytta till storstadsområdena, upplever betydande besvärande problem med att klara de grundläggande åtagandena när det gäller vård, omsorg och skola för de medborgare som är kvar i kommunen. Om inte de får del av frukterna av tillväxten kommer de att hamna i betydande svårigheter. Det förslag som vi nu har lagt fram är sakligt grundat. Det bygger i stor utsträckning på vad Kommunförbundet har sagt, och där har partierna i stort varit överens. Vi tycker att det är ett förslag som har hyggliga förutsättningar att vara någorlunda rättvist. Än en gång vill jag säga att jag är beredd att fortsätta arbetet med att försöka hitta ett enklare och mer lättbegripligt system. Det är lätt sagt, men svårt gjort. Jag ser gärna en konstruktiv diskussion om det.
Herr talman! Det är lätt för den socialdemokratiska regeringen att lyssna på socialdemokratiska kommunalråd. Det är klart att man kan lyssna på deras synpunkter. Jag har suttit i finansutskottet och diskuterat kommunal skatteutjämning 1991-1994, jag har följt den här debatten och jag har insett, och det är intressant, att det inte går att finna någon vetenskaplig sanning om exakt vad som är en rimlig kostnadsutjämning. Det handlar till slut om en rimlig bedömning. Frågan är ju om statsrådet Lövdén tycker att effekten av det här förslaget är rimlig, när kanske 400 läkare i Stockholms läns landsting, 1 000 sjuksköterskor, 500 undersköterskor och 1 000 av övriga anställda måste sägas upp. Det sker när det här förslaget får full effekt. Det är de konsekvenserna det får. Det är det intressanta. Får detta rimliga konsekvenser för en satsning på vård och omsorg, som socialdemokraterna i andra sammanhang vill göra? Tittar man närmare på vad som händer från utredningstillfället fram till dess propositionen är lagd, på vad socialdemokratiska partistyrelsen säger, på hur debatten förs omkring oss och även på argument som man kanske inte vågar använda i medierna ser man att andra skäl än de logiska och de väl genomtänkta sakliga har styrt det här förslaget. Därför vidhåller jag min misstanke att det ligger fler argument än de sakliga skälen bakom nuvarande förslag. Det slår mot en viktig region i Sverige, en region som är viktig för hela vårt land, och det är storstaden. Stockholmsregionen måste ha livskraft för att kunna utvecklas, för att hela Sverige skall kunna utvecklas. Det förslag vi ser nu tror jag att vi i stället borde lägga åt sidan, frysa nuvarande system, jobba igenom ett förslag till, som statsrådet själv verkar vara inne på måste till, och lägga fram ett nytt förslag igen. Vi borde ta oss tid för detta i stället för att införa system som ingen riktigt verkar tro på.

Herr talman! Jag skall en liten stund fortsätta den diskussion som har förts om att det här förslaget är tillkommet för att gynna socialdemokratiska kommuner. Det var det som Stefan Attefall antydde. Än en gång, det är åtskilliga moderata kommunalråd runt om i landet som har tillstyrkt utredningens förslag. Moderata politiker i ledningen för Stockholms kommun har krävt att byggkostnads och invandrarfaktorn skall tillföras. Vi gör ju detta. Vi följer Kommunförbundets remissyttrande till stora delar. Det är inte bara socialdemokrater som står bakom det, utan det är krav som har kommit från mängder av kommunalpolitiker. Jag skall gärna när vi har riksdagsdebatten om propositionen, för vi kommer väl till ett sådant tillfälle, överlämna en lista till Stefan Attefall på alla de moderata kommunalråd runt om i landet som har tillstyrkt utredningens förslag. Alla partier har ju bekymmer med detta därför att det är så starka regionala intressen som står emot varandra. I de regioner som är vinnare i en omläggning finns det i allmänhet politisk enighet om att man skall genomföra förslaget fullt ut, medan det i de regioner som är förlorare finns en annan uppfattning. Jag har ju varit med i flera rundor om skatteutjämning i andra positioner, som företrädare för Malmö, och sett detta. Det går att åstadkomma politisk enighet över partigränserna i en region om man är gynnad, om man är vinnare. När det gäller Stockholms läns landsting vill jag påpeka att vi har införanderegler nu, så man kan förlora maximalt 600 kr under införandeperioden. Reglerna är tillkomna för att underlätta övergången. Eftersom vi i propositionen säger att vi skall fundera på vad som skall hända efter införandeperiodens slut, vi skall hitta olika alternativa lösningar, må jag ändå konstatera att under de här åren kommer Stockholms läns landsting att förlora drygt 1 miljard kronor.

Fru talman! Karin Pilsäter anser av olika skäl att situationen för polisen i landets storstadsområden är bekymmersam och har därför ställt ett antal frågor till mig. För det första frågar Karin Pilsäter om jag planerar förändringar för att förbättra det lokala samarbetet och den ömsesidiga kännedomen mellan polismyndigheter och olika etniska grupper. För det andra frågar Karin Pilsäter om jag planerar några förändringar i ansvar och samverkan mellan polis, åklagare, domstol och sociala myndigheter för att förbättra vittnens trygghet och skydd under utredning och rättegång. För det tredje undrar Karin Pilsäter om jag avser att ändra fördelningen av polisresurser så att storstadsområdena får en större andel av de sammanlagda polisresurserna. Avslutningsvis frågar Karin Pilsäter om jag avser att ta initiativ för att en satsning på polisens verksamhet särskilt i de utsatta stadsdelarna i storstäderna kan komma till stånd inom eller utom ramen för regeringens storstadsprojekt. Sett ur en vidare synvinkel handlar Karin Pilsäters första fråga om den misstro invandrare kan känna mot myndigheterna på grund av att de upplever segregation och utanförskap. För att komma till rätta med problemet måste vi säkerställa att samtliga myndigheter, och inte bara polisen, betraktar sitt arbete ur ett medborgarperspektiv. Genom närpolisreformen - som innebär att tyngdpunkten i polisarbetet flyttas närmare dem som berörs av brottsligheten och att polisen skall arbeta i samverkan med andra, t.ex. kommuner, föreningar, enskilda och grupper av enskilda - kommer medborgarperspektivet i förgrunden för polisarbetet. Sådan samverkan är nödvändig inte bara för ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete utan också för att skapa förtroende mellan polisen och allmänheten. Nämnas kan också att Storstadsdelegationen, inom ramen för den nationella storstadspolitiken, erbjudit sju kommuner i storstadsregionerna att teckna s.k. lokala utvecklingsavtal för de mest utsatta stadsdelarna. Dessa kommuner kan i utvecklingsavtalen väga in brottsförebyggande insatser anpassade till lokala behov och förutsättningar. I samband med storstadspropositionen avsattes dessutom 10 miljoner kronor särskilt för att utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet. I den nyligen avlämnade ekonomiska vårpropositionen uttrycker regeringen vikten av att situationen i utsatta bostadsområden förbättras. Regeringen satsar därför sammanlagt närmare 2 miljarder kronor på storstadspolitiken fram till år 2002, vilket är den största politiska satsningen någonsin på integrationsområdet i storstadsområdena. Det finns många exempel på att myndigheterna själva arbetar på att förbättra det lokala samarbetet och den ömsesidiga kännedomen mellan polismyndigheter och olika etniska grupper. Ett av dem är det arbete som pågår vid en enhet inom Länskriminalpolisen i Stockholm. Bl.a. har man inrättat ett samverkansorgan i vilket knappt tio rikstäckande invandrarorganisationer finns representerade. Samverkansorganet är ett diskussionsforum där bl.a. frågor om rasism, främlingsfientlighet och kriminella gäng kan tas upp. Länskriminalpolisen kan sprida vidare den kunskap den får till närpolisområdena och invandrarorganisationerna till sina medlemmar och andra. Enheten vid länskriminalpolisen arbetar också för att stödja uppbyggnaden av liknande samverkansorgan i närpolisområdena och även med konkret stöd till närpolisområdena i enskilda fall. Att vittnens och målsägandens trygghet är säkerställd är av fundamental betydelse i en rättsstat. Inom Regeringskansliet pågår ett omfattande arbete för att förbättra situationen för brottsoffer och vittnen. För närvarande bereds Brottsofferutredningens förslag om förstärkt stöd under rättegångar, förbättrat bemötande hos polis, åklagare och i domstol samt ökat ekonomiskt stöd till ideella organisationer. Regeringen har i den ekonomiska vårpropositionen föreslagit en höjning av avgiften till Brottsofferfonden. Syftet med förslaget är att öka utrymmet för bidrag till bl.a. brottsofferjourerna. Nämnas kan också att Domstolsverket på regeringens uppdrag redovisat ett åtgärdsprogram som skall leda till bättre bemötande i domstol av såväl parter och vittnen som målsäganden. Vittnesstöd är en växande verksamhet vid tingsrätterna. Verksamheten bygger på ideellt arbete och bedrivs i nära samarbete mellan tingsrätten och brottsofferjourerna på orten. Vittnesstödet som finns till hands vid tingsrätten tar kontakt med den som skall höras och ger information om hur rättegången går till och andra praktiska detaljer. Vittnesstödsverksamheten visar hur viktigt samarbetet mellan myndigheter och ideella organisationer är för att utveckla arbetet för brottsoffren. När det gäller vittnesskyddet vill jag också erinra om att regeringen helt nyligen lade fram propositionen Videokonferens i rättegång. I propositionen föreslås en tvåårig försöksverksamhet med videokonferensteknik i rättegångar. Även om det inte är huvudsyftet med den föreslagna försökslagen, så ger den utrymme för bruk av videokonferensteknik också i sådana fall då målsägande eller vittnen på grund av rädsla för t.ex. repressalier inte vågar inställa sig i rättssalen. Regeringen avser vidare att ge Rikspolisstyrelsen i uppdrag att i samråd med Kriminalvårdsstyrelsen och Riksåklagaren utarbeta ett nationellt handlingsprogram för skydd av bevispersoner. Vid utformningen av handlingsprogrammet kommer det att finnas anledning att ta upp frågor av det slag som Karin Pilsäter nämner, dvs. vilka ansvarsförhållanden och samverkansformer som skall gälla mellan polis, åklagare, domstolar och sociala myndigheter. Det råder ingen tvekan om att det i storstadsområdena finns problem som är särskilt förknippade med befolkningskoncentrationen, näringslivets omfattning och den rikliga förekomsten av olika evenemang. Regeringen har därför också uttalat att en stor del av de betydande ekonomiska resurser som tillförs polisväsendet för perioden 1999-2001 skall tillfalla polismyndigheterna i storstadsregionerna. Uppgifter om hur Rikspolisstyrelsen fördelar polisväsendets anslag visar att Polismyndigheten i Stockholms län erhåller motsvarande 1 634 kr per invånare. För andra polismyndigheter motsvarar anslagstilldelningen i genomsnitt 943 kr per invånare. Dessutom har 200 miljoner kronor avsatts under år 1999 som en särskild förstärkning av polisväsendet i de mest belastade storstadsområdena. Jag har av Rikspolisstyrelsen fått veta att av de nämnda 200 miljoner kronorna har styrelsen hittills beslutat tilldela Polismyndigheten i Stockholms län, Polismyndigheten i Västra Götaland och Polismyndigheten i Skåne en stor andel av detta. Tillskotten kommer att ge dessa polismyndigheter möjligheter att förbättra sina ekonomiska förutsättningar att förebygga och bekämpa brottsligheten i deras respektive distrikt.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret från justitieministern. Jag tycker att det är positivt att fler och fler, inte bara inom Justitiedepartementet utan över huvud taget i samhällsdebatten, börjar känna att detta är en mycket stor och viktig fråga. Polisens och rättsväsendets arbete i de utsatta stadsdelarna är bara en del i detta. Vi måste alla på allvar se det som hela Sveriges problem att försöka överbrygga de stora klyftor, skillnader och det utanförskap som finns. Därför är det otroligt viktigt att man från högsta politiska ledning i Justitiedepartementet pekar på att detta är allas vårt ansvar, och det gör man nu också. Det är självklart att polisen prioriterar brott som mord, rån och inbrott mot invandrare precis lika högt som man prioriterar brott som begås mot svenskar. Däremot vet vi att det finns en känsla hos många invandrare, invandrargrupper och människor i utsatta stadsdelar att det inte fungerar så. Det är kanske inte heller så väldigt konstigt att många invandrare inte har så stort förtroende för myndigheter som t.ex. polisen. Man kom ju hit just på grund av att man kanske har flytt från en regim som använder polisen som sitt verktyg för att förtrycka människor. Det i sin tur är väl en del av bakgrunden till min första fråga om vad man vill göra för att skapa den här öppenheten och dialogen och för att klara av att förmedla den känslan även till människorna och få i gång ett bättre samarbete. Det är t.ex. otroligt svårt att klara ut ett mord där polisen inte har kännedom om gärningsmännen men där det kanske finns människor som har det. Men de kanske inte vågar, inte vill eller inte förstår att man kan få hjälp och stöd och att det är de som känner till vad som händer som måste framföra sina kunskaper och det som de har sett och hört. Det var t.ex. ett mord som begicks hemma, i närheten av mig. Det var en kriminell person från ett land som blev mördad av en kriminell person från ett annat land. En tredje person från ett tredje land var inblandad och den fjärde var från Sverige. Det fanns ungefär 50 personer på plats när polisen kom. Fem minuter senare var det ingen som hade sent någonting. Det är klart att det då är svårt för polisen att sköta sitt jobb och utreda en sådan händelse. Som kommentar till några av de andra frågorna vill jag säga att det talas mycket om pengar när det gäller storstadssatsningen. Det kanske är bra på sitt sätt. Men pengar är inte alltid samma sak som satsning. Att det nu är den största projektsatsningen i ett sammanhang betyder inte att det kommer att ge det största resultatet. Jag har personligen ganska god insyn i just det projekt som pågår i Fittja. Det ger mig verkligen stöd för vår tes att det inte är projektpengar som är den allra största hjälpen. Framför allt är det så att varken de lokala utvecklingsavtalen eller pengarna är till någon hjälp i de andra statsdelarna. Möjligen kan satsningen i Fittja påverka Norsborg eftersom de ingår i samma närpolisområde. Men det hjälper ju inte på något sätt människorna och polisen i Vårby gård eller Flemingsberg. De är ju inte utvalda som en sådan här stadsdel. En annan fråga som jag skulle vilja veta lite mer om är polisens uppdrag att aktivt rekrytera människor med invandrarbakgrund till polisyrket och även inom övriga rättsväsendet. Hur går det med den verksamheten? Det är ju också ett sätt att överbrygga okunskapen och bristen på förtroende. Jag skulle också vilja säga att det är bra om man nu kan få fram mera pengar till brottsofferjourerna. Vi har ju haft det i vår budget i flera år, så vi kommer garanterat att stödja det förslaget från regeringen.
Fru talman! Jag förstår att det råder oro bland invånarna i Stockholm och andra större städer då det gäller polisens möjligheter att bekämpa brottsligheten. Men samma oro finns faktiskt i övriga delar av landet. Det väsentliga är polisens resurser totalt. Så länge polisen har så dåligt med resurser som i dag kommer inget fördelningssystem att skapa möjligheter till polisarbete av god kvalitet i hela Sverige. Hederligt folk och inte bovar skall kunna leva i hela Sverige. Uttrycket "Det går inte att lugga en flintskallig" passar faktiskt ganska bra in på polisen och dess resurser. Justitieministern tryckte i sitt anförande på vikten av närpoliser. I min lilla hemkommun meddelades i början av året att man var tvungen att minska antalet närpoliser från tolv till tio. Det skulle egentligen ha varit tretton poliser. Men så många har man aldrig haft. Det handlar om nästan 20 % minskning. Men denna gång gjordes inte neddragningen av ekonomiska skäl. De två poliserna måste flyttas inom länet till Karlshamn och Karlskrona för att klara viktiga uppgifter där. Det finns inga poliser att få tag på. Då en polis måste vara föräldraledig finns ingen vikarie att få. Det är ju inte så med poliser som med t.ex. lärare att man bara kan ta någon som inte är utbildad. Men som man bäddar får man ligga. När socialdemokraterna tog över regeringsmakten 1994 var det faktiskt ett uttalat mål att minska antalet poliser. För att åstadkomma detta stoppades intagningen till Polishögskolan. För att minskningen snabbt skulle slå igenom erbjöd man polismän över 58 år förtida avgång med ganska hyggliga villkor. Många erfarna poliser antog det här erbjudandet. Ovanpå detta har en stor del av den administrativa personalen avskedats så att polisen i flera fall får göra skrivuppgifter och annat administrativt arbete i stället för att göra polisarbete. Drygt 3 000 personer, poliser och administrativ personal, har försvunnit från polisen sedan 1994. Det är inte konstigt att polisens arbetssituation är svår. Det är inte konstigt att antalet brottsoffer ökar. Det är inte heller konstigt att antalet anmälda brott har ökat och att antalet uppklarade brott minskar. Fru talman! För oss moderater är det en självklarhet att polis och även övriga rättsväsende även i ekonomiskt svåra tider skall tilldelas tillräckligt med resurser. Den som utsätts för ett brott måste kunna utgå från att statsmakten gör sitt yttersta för att brottet klaras upp och att brottslingen ställs till svars för sina handlingar och döms till ett straff som brottsoffer och allmänhet betraktar och uppfattar som rättvist. 1998 togs 60 nya elever in. Det är bra. Sedan har man ökat utbildningstakten. Men nuvarande utbildningstakt räcker inte till på långt när. Det är visserligen bra att ni för 1999 har anslagit lite mer pengar till polisen. Men en stor del av dessa pengar är engångspengar och ger inget utrymme långsiktigt för nyanställningar. Fru talman! Nuvarande utbildningstakt kommer att innebära att de nyutbildade poliserna inte räcker till för att ersätta kommande avgångar. Avser justitieministern att öka polisutbildningen eller är avsikten att antalet poliser skall minska ytterligare?
Fru talman! När det gäller Karin Pilsäters fråga om rekrytering av poliser med invandrarbakgrund är det en uttalad ambition att man bör försöka att ha människor med olika bakgrund när man rekryterar unga personer för utbildning till poliser, så att polisväsendet och den personal som arbetar där representerar något slags genomsnitt av befolkningen. Det skapar de bästa förutsättningarna för att ha en polisverksamhet som har möjlighet att tillgodose olika intressen och förstå olika sammanhang. Regeringen har givit Rikspolisstyrelsen i uppdrag i regleringsbrevet för 1998 att särskilt beakta invandrarbakgrund vid rekryteringen. Jag kan tala om att det har skett förbättringar under senare år. 1997 hade 19 % av de antagna till polisutbildningen invandrarbakgrund. 1998 var siffran 14 %. Det är en viss nedgång men ändå inte någon låg siffra i sammanhanget. Det här är en viktig fråga för dem som handlägger rekryteringen av nya poliser. Jeppe Johnsson ställde väl egentligen en fråga om vi har målsättningen att minska antalet poliser. Jag vet inte om Jeppe Johnsson har dålig hörsel eller om läsförmågan är dålig på något vis, men regeringen har i olika sammanhang uttalat att vår ambition är att öka antalet poliser. Jag är inte ens säker på att det beslut som riksdagen har fattat om vad som är ett lämpligt antal poliser är realistiskt. Jag anser att vi inte skall binda oss för att säga hur många poliser vi behöver utan vi skall hela tiden bygga upp en verksamhet och se till att den verksamheten har resurser och att den rekryterar personal så att den kan uppfylla de mål som statsmakterna sätter upp för polisen. Jag vill också erinra Jeppe Johnsson om att den problematiska ekonomiska situationen som den socialdemokratiska regeringen övertog 1994 ledde till att många verksamheter i samhället fick känna av att försöka få balans i sina budgetar. Man hade levt över sina tillgångar. Var fjärde polislön lånade vi till vid den tidpunkten. Ändå skall vi minnas att det var under moderat ledning som det stora besparingskravet på poliserna beslutades. Nu ökar antagningen till Polishögskolan. Som vi har uttalat i vårpropositionen avser vi att fullfölja den målsättning vi har att reformera rättsväsendet. I det ligger också att säkerställa att polisverksamheten utvecklas enligt de riktlinjer vi har beslutat om, bl.a. att säkerställa att närpolisverksamheten utvecklas så att den blir den bas i polisverksamheten som medborgarna kräver.
Fru talman! Jag ber att få tacka för informationen. Det är självfallet så att det inte finns en lösning på hur man skall få verksamheten att fungera bättre, utan det behövs väldigt många olika förändringar. För att ge en bakgrundsbild vill jag säga att jag skrev interpellationen i samband med att jag hade deltagit i ett möte hemma i Norsborg. Många andra faktorer bidrog, men den utlösande faktorn var att jag hade deltagit på ett möte till vilket 500 personer från en enda liten förort hade kommit. Bara något sådant som att 500 personer kommer till ett offentligt möte är något som man verkligen skall ta fasta på som en positiv kraft. Polisen var representerad vid mötet, och det var uppenbart att man talade helt förbi varandra. Man förstod inte varandra och kunde inte få till stånd en fungerande dialog. Det som den lokala polisstyrelsen angav som en kommande förbättring av vittnesskyddet var att det skulle bli lättare att få byta identitet. För en person som kanske sett ryggen på någon i en trappuppgång men inte vågar säga det därför att man är rädd att få spö känns det inte särskilt attraktivt att helt byta identitet. Man vill gärna ha ett skydd som fungerar lite bättre i vardagen. Vittnesskydd och information om hur det fungerar när man lämnar uppgifter och vittnar i en rättegång är viktigt inte bara i de utsatta områdena utan över huvud taget för att hålla ihop ett samhälle där vanliga svenssöner vill bidra till att rättsväsendet skall fungera, till att de som har begått brott skall bli fällda, till att de som inte har begått inte skall bli fällda och till att brottsoffer skall få sin rätt. Jag tror att man skulle behöva göra många olika saker. För dem som har begått vissa brott men som vill ändra sig, ta sitt straff, gå in i en utbildning och komma in på rätt väg i livet är det ofta väldigt besvärligt att få skydd under den aktuella perioden. Självfallet skall vi inte ha någon amerikansk modell, där de som vittnar kan få en mildare behandling eller kan få fördelar som kronvittnen, slippa straff e.d., men de som vill bryta den gamla livsstilen måste kunna få ett sådant skydd som även andra får. Jag vet att det är svårt att ordna detta, och det vore väldigt bra om man kunde arbeta vidare med detta. Man måste t.ex. lyfta bort det här från både närpolisens och den lokala socialnämndens ansvar. Det kan både ekonomiskt och tekniskt vara svårt för dem att lösa det. Ibland finns det inte teknisk bevisning, och då behövs det vittnen. Ibland finns det teknisk bevisning på platser där småbrott begåtts, men man tycker inte att man har råd, tid eller möjlighet att anlita tekniker. Skall man verkligen satsa förebyggande tror jag att man ändå behöver göra det. Jag har fått ett exempel av en polisman som jobbar inom närpolisen på min hemort. Om det har varit ett kioskinbrott och några ungar går omkring och bjuder 20 kompisar på godis, skall man säkra teknisk bevisning och sätta dit förövarna. Man skall då prata med föräldrarna och blanda in socialtjänsten, så att ungdomarnas brottslighet stoppas redan från början. Det är en positiv nolltolerans som jag tycker att vi verkligen skall ta tag i på hemmaplan. Man kanske inte kan klara detta över hela linjen, men det vore oerhört angeläget att i de mest utsatta områdena få en vändning redan i de allra lägsta åldrarna för att skapa en bättre framtid för barn och ungdomar. Vi vet att de som växer upp i de här områdena har en sämre prognos för framtiden, men de har inte sämre ambitioner. De har oerhörda ambitioner för sina liv, men det är lätt att de ambitionerna bara kanaliseras i destruktiva verksamheter. Där har vi som vuxna och som omvärld ett oerhört ansvar.
Fru talman! Socialdemokraternas historiebeskrivning verkar alltid börja i september 1991. De glömmer gärna vad som har hänt i vårt land sedan 1970, när vi låg i topp. Det gör vi inte i dag, och det påverkar naturligtvis våra resurser. Olika regeringar har väl bidragit till det här, men det är inte bara en som har skuld till det inträffade. Glöm dessutom inte 80-talet! Om det finns ambitioner att öka antalet poliser gäller det också att utbilda poliser i den takt som de försvinner. En annan viktig fråga, fru talman, som Karin Pilsäter tar upp i sin interpellation är vittnens trygghet och skydd under utredning och rättegång. Sambandet mellan organiserad grov brottslighet och ökningen av antalet fall där vittnen utsätts för våld eller hot framstår allt tydligare, och den rädsla som många medborgare i dag känner för att vittna t.ex. mot olika gäng, inte minst mot mc-gäng som misstänks för brott, måste tas på största allvar. I dag är straffsatsen för övergrepp i rättssak lägre än för mened, och båda brotten utgör allvarliga angrepp såväl mot rättssamhället som mot enskilda. Vid övergrepp i rättssak utsätts den enskilde för repressalier eller hot i syfte att förmå honom eller henne att tiga om t.ex. ett begånget brott. Mened kan i värsta fall innebära att en medborgare blir oskyldigt dömd för ett allvarligt brott eller att ett brottsoffer går miste om skadestånd då gärningsmannen felaktigt frias från ansvar för brottet. I båda fallen hotas rättssäkerheten och förutsättningarna för att skipa rätt. Övergrepp i rättssak och mened tillhör således samma art av brott, och enligt min och Moderaternas åsikt bör de också bedömas lika. Fru talman! Är justitieministern beredd att komma med förslag till en straffskala som jämställer de allvarliga brotten mened och övergrepp i rättssak?
Fru talman! Karin Pilsäter berör ytterligare polisens möjligheter att ta särskild hänsyn till och förstå situationen för människor med invandrarbakgrund, och det är en angelägen fråga. Jag bör kanske i den här diskussionen nämna att det numera i den grundläggande polisutbildningen ingår en särskild kurs om invandrare, invandringspolitik och det mångkulturella samhället. Det krävs naturligtvis kunskap för hantering av situationer som för den enskilde polisen kanske är främmande. Jag tror att en grundläggande utbildning och vidareutbildning av poliserna i frågor som har att göra med invandrares bakgrund är väsentlig och underlättar den framtida utvecklingen av ett bra polisarbete. När det gäller vittnesskyddet kan det vidtas en rad olika åtgärder. Vi har redan ett stort spektrum av åtgärder som polisen kan vidta, innefattande larmpaket och skydd av andra slag. Att byta identitet är en åtgärd som man vidtar bara i mycket speciella situationer. Den åtgärden är en oerhörd belastning för den som utsätts för den, och den skall inte tillgripas annat än när det inte finns möjlighet att erbjuda andra typer av skydd. Som jag nämnde är detta en fråga där vi ytterligare kan utveckla vår förmåga att skydda personer som är viktiga som vittnen. De behöver i många situationer under en kortare tid men ibland kanske under längre tid särskilda åtgärder. Därför avser vi att ge ett uppdrag till Rikspolisstyrelsen, Kriminalvårdsstyrelsen och Riksåklagaren att utarbeta ett nationellt handlingsprogram för skydd av bevispersoner. Karin Pilsäter nämner hur det kan gå till ute i det praktiska livet, och jag tror att det är väldigt värdefullt när politiker sätter sig in i hur det ser ut ute i verksamheterna. Jag besökte i går Gottsunda, ett område i Uppsala län där det finns en närpolisverksamhet som har utvecklat sig mycket väl. Det ser inte likadant ut över hela landet. På många håll finns det fortfarande stora bekymmer, inte minst med att bemanna närpolisområdena ordentligt. Men här har vi ett område som har lyckats. Det yttersta beviset för att man har lyckats är naturligtvis att man får ned brottsligheten, och Gottsunda är faktiskt ett område där man kunnat visa upp mycket konkreta resultat i form av nedbringad brottslighet. Det sker bl.a. i samverkan med invandrarorganisationer på orten. Men detta är inte lätt. Vi skall ha stor respekt för det arbete som polisen utför, inse svårigheterna i det och ge det stöd som behövs. Till Jeppe Johnsson vill jag säga att det inte råder några delade meningar om att vi måste utbilda poliser, inte bara för att ersätta dem som avgår med pension eller slutar av andra skäl utan också för att utveckla verksamheten i den riktning som vi vill ha. När det gäller övergrepp i rättssak vill jag bara erinra Jeppe Johnsson om att riksdagen ganska nyligen fått ta ställning till ett förslag från regeringen som innebar en kraftig skärpning av straffet för brottet övergrepp i rättssak.
Fru talman! Jag ber att få tacka för kompletteringarna. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi hela tiden lyfter fram de olika arbetsförutsättningar som finns runtom i landet. Jag antar att det är stora problem förenade med att - något som jag personligen inte är så insatt i - jobba ute i ett väldigt vidsträckt område där man skall försöka hinna med att bevaka många olika ställen och vara tillgänglig på långa avstånd. Det är något helt annat att jobba i områden där avstånden inte handlar om kilometer utan tar sig helt andra uttryck. Det är väldigt bra med utbildning, men jag tror att det också behövs rejält med fortbildning, därför att vi kan ju inte vänta tills dess att en helt ny kår så att säga har hunnit komma ut i arbetslivet. De poliser som är ute i verksamheten måste också kunna fortbildas och få stöd i att bedriva den typ av förändringsarbete som justitieministern pekar på att man uppenbarligen har varit rätt framgångsrik med i Gottsundaområdet nu. Jag nämnde förut det möte jag var på. Det var ju naturligtvis en moderat representant med på samma möte, och hans förslag till lösningar gick ju efter en helt annan linje. De fanns att läsa i Svenska Dagbladet i går, för övrigt. Det handlar om att man skall ha längre straff och utvisa personer. Jag tror inte på det. Man utvisar ju personer som begår grova brott, som inte är svenska medborgare och som kan ha en hemvist någon annanstans och alltså inte är födda i Sverige. Men för det andra är det ju knappast någon lösning på problemet. Jag tror att det är det förebyggande arbetet och det arbete som går ut på att kunna rehabilitera och hitta en bättre framtid för människor som är det viktiga. Utöver alla förändringar som man behöver göra i processer och metodiker - jag tror inte att det bara handlar om pengar, utan ganska mycket om att få mer valuta för de pengar man har - har vi från Folkpartiet även fört fram olika idéer om att man t.ex. skall kunna tvinga storstadsregionerna, som har många evenemang, att betala för bevakningen, så att sådana stora evenemang inte tär så mycket på den vanliga verksamheten. Vi har också föreslagit att man skall använda annan personal för pass och asylärenden och sådant, som ju är någonting som tar väldigt mycket tid just ute i de utsatta förorterna på grund av hur befolkningen ser ut. Och nu är visst min talartid slut!

Fru talman! Jeppe Johnsson har frågat mig vilka ytterligare resurser jag avser att tilldela polisen för att utsatta kvinnor skall kunna känna att de får ett fullgott stöd och om jag är beredd att pröva elektronisk övervakning av de män som bryter mot utfärdade besöksförbud. Han har också frågat mig vilka andra åtgärder jag är beredd att föreslå för att öka skyddet för utsatta kvinnor. De omständigheter som Jeppe Johnsson anför som bakgrund i sin interpellation är några av dem som ligger till grund för kvinnofridsreformen. Denna reform utgör ett samlat åtgärdsprogram mot våld mot kvinnor och är den grund som vi vill bygga vidare på. Reformen omfattar ju, förutom lagstiftning, en mängd åtgärder för att förebygga våld mot kvinnor och för att utsatta kvinnor skall få ett bättre bemötande. Berörda myndigheter har fått gemensamma uppdrag av betydelse i detta sammanhang. De skall regelbundet redovisa sina insatser till regeringen. Vissa myndigheter har också fått särskilda uppdrag. Förutsättningarna för att myndigheterna bättre skall kunna bekämpa kvinnovåldet handlar inte bara om ökade resurser i form av pengar. Myndigheternas förmåga att hantera frågor som rör utsatta kvinnor avgörs i stället i hög grad av hur detta arbete prioriteras och av vilka metoder och samarbetsformer som de tillämpar. Polisen har vidtagit en rad olika åtgärder med sikte på personskydd för kvinnor som lever under hot. Som exempel kan nämnas trygghetspaketen och försök med livvakter, överfallslarm och skyddshundar. Rikspolisstyrelsen har fått i uppdrag att inventera och till regeringen rapportera vilka särskilda insatser som görs vid landets samtliga polismyndigheter i frågor om våld mot kvinnor. Polisväsendet omfattas också av de nämnda myndighetsgemensamma uppdragen. I budgetarbetet hanteras frågan om resurser till polisen på så sätt att statsmakterna beslutar om de medel som skall avsättas för hela verksamheten och anger särskilda mål och prioriteringar i denna. I budgetpropositionerna för åren 1998 och 1999 och i regleringsbrevet avseende polisväsendet anges att våld mot kvinnor hör till de brott som polisen skall prioritera. Regeringen har satsat ytterligare 905 miljoner kronor på polisen för budgetperioden 1999-2001. En sådan resursförstärkning kommer naturligtvis också insatserna för att bekämpa våld mot kvinnor till del. Ett par av de uppdrag som regeringen har lämnat avser frågor om besöksförbud. Brottsofferutredningen har också i sitt betänkande Brottsoffer - Vad har gjorts? Vad bör göras? behandlat, bland mycket annat, lagen om besöksförbud. Utredningens förslag bereds nu inom Regeringskansliet. I sammanhanget vill jag också påminna om det uppdrag som regeringen, i regleringsbrev för budgetåret 1999, lämnat till Rikspolisstyrelsen och Riksåklagaren att tillsammans se över och förbättra rutinerna i ärenden om besöksförbud. Brottsförebyggande rådet har nyligen redovisat sitt uppdrag att göra en förstudie av de tekniska och praktiska förutsättningarna för elektronisk övervakning av män som brutit mot besöksförbud. Innan vi kan ta ställning till införandet av en försöksverksamhet måste dock också de rättsliga och de organisatoriska förutsättningarna utredas. När det har gjorts skall jag återkomma med ett ställningstagande till möjligheten att införa ett sådant system. Sverige deltar också mycket aktivt i det internationella samarbetet och erfarenhetsutbytet kring frågor om kvinnofrid. Det som Sverige hittills har åstadkommit när det gäller kvinnofrid har uppmärksammats och väckt stort intresse i dessa sammanhang. Hur skall vi nu gå vidare med kvinnofridsarbetet i övrigt? Enligt min mening är det viktigaste för att kvinnofridsreformen skall få genomslag i verkligheten ett långsiktigt och metodiskt arbete. Detta arbete måste bygga på kunskap. De myndighetsgemensamma uppdragen skall ju gälla t.o.m. 2002, just för att nå långsiktighet i arbetet och för att ge myndigheterna tid att förändra sin verksamhet efter de nya kraven. Under tiden dessförinnan skall olika uppdrag redovisas och projekt genomföras. Bl.a. skall Rikspolisstyrelsen redovisa sitt särskilda uppdrag första gången senast den 1 juli i år. Det är viktigt att vi i framtiden satsar på de verkligt effektiva sätten att hjälpa utsatta kvinnor. För att kunna göra det måste vi låta myndigheterna utföra sina uppdrag och använda resultaten som underlag för vidare ställningstaganden. Arbetet kommer att bedrivas kontinuerligt och med hög prioritet. Jag vill betona att vi inte kan slå oss till ro, nöjda med det som har gjorts. Det finns alltid mer att göra. Den övertygelsen tror jag att jag och Jeppe Johnsson delar.
Fru talman! Jag vill inledningsvis tacka justitieministern för svaret, och jag instämmer naturligtvis i justitieministerns avslutningsord. Vi kan inte slå oss till ro, nöjda med det som har gjorts. Så länge kvinnor trakasseras, förföljs, misshandlas och i en del fall t.o.m. dödas måste vi fortsätta bekämpa denna typ av brottslighet kraftigt. Här, liksom vid all annan brottslighet, anser jag att samhället tydligt skall markera att samhället står på brottsoffrets sida. Besöksförbudslagen är bra. Antalet anmälningar om brott mot besöksförbudslagen är många samtidigt som uppklarningsprocenten minskat kraftigt. Jag delar Kvinnovåldskommissionens uppfattning att det är angeläget att vidta åtgärder mot män som inte kan förmås att respektera besöksförbudslagen. Vi moderater föreslår därför skärpta straff för överträdelser av besöksförbudslagen. I dag döms den som bryter mot ett besöksförbud till böter eller fängelse i högst ett år. I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Normalstraffet för brott mot besöksförbudslagen är enligt Brottsförebyggande rådet fängelse i en eller två månader. Vi vill inskärpa vikten av att besöksförbud respekteras och föreslår att straff skall kunna utdömas även för det ringa fallet, och då böter eller fängelse i högst sex månader. För normalfallet föreslår vi att straffmaximum höjs till fängelse i högst två år i stället för som nu ett år. Överträdelser av besöksförbud är ofta svåra att bevisa. Ord står mot ord, och detta är otillfredsställande. Elektronisk övervakning av mannen, som har ålagts besöksförbud, kan visserligen inte i alla fall hindra den som ändå har bestämt sig för att skada eller trakassera en kvinna, men elektroniken klarar av att visa om han brutit mot besöksförbudet, om han manipulerat med fotbojan, och naturligtvis om han tagit av sig bojan. Denna dokumentation kan sedan användas som bevismedel i domstol och därmed öka antalet fällande domar och alltså göra besöksförbudet betydligt effektivare. I den av BRÅ nyligen redovisade rapporten Elektronisk övervakning vid besöksförbud skriver man: "BRÅ:s sammanfattande bedömning är således att den teknik som i dag finns tillgänglig möjliggör en användning av elektronisk övervakning vid besöksförbud. Utrustningen har sådana funktioner att det finns anledning att se positivt på möjligheterna att den skall kunna bidra till att antalet brott mot besöksförbudslagen minskar och att tryggheten för de kvinnor som blir föremål för skydd, därmed ökar." Tekniken har visat sig ha en avskräckande funktion. Den har använts ett tag i USA. Fotbojan utgör dessutom en ständig påminnelse för männen om allvaret i besöksförbuden, och BRÅ:s kontaktpersoner i USA uppger att tekniken bidragit till att antalet överträdelser av besöksförbudet faktiskt har minskat. Fru talman! Vi moderater har redan i en motion föreslagit att ett besöksförbud skall kunna kombineras med elektronisk övervakning. Detta är bl.a. ett sätt att tydliggöra att det är mannens rörelsefrihet som skall begränsas och inte kvinnas. Av justitieministerns svar utgår jag från att justitieministern inte avvisar användning av elektronisk övervakning vid besöksförbud. Jag vet att justitieministern har gett ett uppdrag att titta över detta. Det skulle vara lite intressant att få reda på hur snabbt det möjligtvis kan gå. Vi i oppositionen är naturligtvis otåliga, och det är inte minst för den delen också många förföljda kvinnor. För mig är det angeläget att åtgärder kommer skyndsamt. Kanske skulle elektronisk övervakning av besöksförbud kunnat hindra den tragiska händelse som ägde rum i mitt hemlän i höstas där en man med besöksförbud allvarligt skottskadade sin f.d. fru och dödade hennes dotter.

Fru talman! Jag tycker att det var en väldigt fin redogörelse som vi fick av justitieministern om vad som sker på området kvinnofrid sedan det smått historiska beslutet fattades i maj 1998. Vid beslutet infördes en ny paragraf i brottsbalken, 4a §, som handlar om grov fridskränkning respektive grov kvinnofridskränkning. Paragrafen vilar, som jag brukar säga, på modern kunskap om hur kvinnomisshandel typiskt sett ser ut. Det är en räcka av gärningar som över tid kan innehålla brott som upprepat våld, sexuella övergrepp och andra kränkningar av en kvinna. Gärningarna skall för att beaktas enligt den här paragrafen ha begåtts av en man som är närstående till kvinnan. Högsta domstolen har nu prövat sitt första fall av det nya brottet. Utslaget blev för de allra flesta som följt frågan något förvånande. Det är här fråga om en man som vid ett flertal tillfällen efter lagens ikraftträdande misshandlat en närstående kvinna. Det är dessutom känt att han före lagens ikraftträdande misshandlat kvinnan. Trots det kan för det första domstolens ledamöter inte komma överens om ett gemensamt utslag. För det andra kunde man inte komma fram till om det trots de upprepade handlingarna, som inte kan anses vara ringa, skall vara tillräcklig grund för att döma enligt den nya paragrafen. Jag vill nu gärna höra med justitieministern om hon i likhet med mig anser att det finns skäl att se över lagens utformning så att den framgent stämmer överens med det beslut som riksdagens ledamöter tror sig ha fattat, nämligen att brott av det här slaget när det är fråga om upprepad kränkning av en kvinna av en närstående man, dvs. det vi i vardagslag kallar kvinnomisshandel, skall dömas enligt den nya 4a §. Jag vill veta på vilket sätt justitieministern avser att följa frågan.
Fru talman! Jeppe Johnsson redogör för att BRÅ skapat förutsättningar för att bedöma de tekniska möjligheterna att använda elektronisk övervakning vid besöksförbud. Som jag sade i mitt svar går vi nu vidare med att utreda de juridiska och organisatoriska förutsättningarna för det. Vi kommer givetvis att göra det så snabbt som det är möjligt. Jag vill dock i detta sammanhang påpeka att det av BRÅ:s redovisning också framgår att elektronisk övervakning inte är någon garanti för att kvinnan får det skydd hon behöver. Är någon ute efter att skada kvinnan utgör inte den elektroniska övervakningen något hinder för det. Jag tror att man måste ha en realistisk syn på vad de tekniska hjälpmedlen ger för möjligheter för oss att ge skydd för kvinnor. Därför tror jag inte att vi skall förlita oss på de tekniska lösningarna. Det är också annat som kanske har större betydelse för att öka skyddet för utsatta kvinnor. När det gäller Elisebeht Markströms fråga om brottet grov kvinnofridskränkning är det naturligtvis viktigt när vi har en ny lagstiftning som dessutom är ny i djupare bemärkelse och som föregicks av ett mycket omfattande utredningsarbete och många delade meningar om hur den lagtekniska lösningen skulle bli för att åstadkomma det ökade skydd som lagstiftningen var avsedd att ge kvinnorna att följa upp detta. Jag följer naturligtvis noga rättspraxis. När vi får ett utslag från Högsta domstolen har man en möjlighet att göra en bedömning om man har uppnått det mål man ville med lagstiftningen. HD:s dom visar att det finns vissa oklarheter i hur man kan tolka den nya bestämmelsen. Det är naturligtvis angeläget att den oklarheten inte leder till att lagen inte utnyttjas fullt ut så som det var avsett. Mot den bakgrunden har jag ambitionen att försöka få fram en proposition till riksdagen redan före sommaren för att undanröja den möjliga oklarhet som kan finnas i den nya bestämmelsen.
Fru talman! Låt mig först säga att jag tyckte det var bra att Elisebeht Markström tog upp den här frågan och också att det blev ett snabbt besked från justitieministern om en proposition före sommaren. Vi hoppades mycket på en sådan lag och trodde att den verkligen skulle vara ett redskap. Det hoppas vi att den skall bli ganska snart. Vi måste ha ett starkt rättsväsende med stöd och hjälp till brottsoffer. För att ytterligare komma till rätta med brottsligheten krävs effektivare lagstiftning inte minst för att öka skyddet för de utsatta kvinnorna. Kvinnofridspaketet som trädde i kraft i somras är bra och välkommet, även om vi redan har hittat en brist. Men jag anser att det finns skäl att gå längre för att stärka kvinnofriden. Det går att göra mer för att skydda utsatta kvinnor som antingen misshandlas och/eller tvingas leva under hot om våld. Även i de fall där gärningsmannen döms och straffas upplever ofta kvinnorna att det är deras rörelsefrihet som begränsas i stället för gärningsmannens. Därför gäller det att hitta metoder och lagstiftning som riktar sig mot brottslingen och i så liten utsträckning som möjligt inskränker den hotade kvinnans rörelsefrihet. Vi har redan diskuterat elektronisk övervakning och skärpta straff. Det är två exempel som riktar sig mot brottslingen. Men det går att göra mer. Därför välkomnar jag de extrapengar som kan gå till kvinnojourer som föreslås i vårpropositionen. Moderaterna föreslog det redan i höstas. Det är bra att det kommer, eftersom jag tror att det behövs. Kvinnojourerna gör redan i dag en ovärderlig insats för många förföljda och hotade kvinnor. Jag vill påstå att den ideella verksamheten kan inte ersättas med poliser. Skyddet för förföljda personer kan förbättras också genom en skärpning av sekretesskyddet för uppgifter om namn, personnummer, adress eller andra uppgifter som registreras inom folkbokföringen. Hitintills har regeringen avfärdat en skärpning med motiveringen att det skulle kunna försvåra för myndigheter och företag. Vi tycker att det är viktigare att skydda utsatta personer än att myndigheter och företag skall få det så mycket lättare. Vi vill att prövning och beslut av de s.k. kvarskrivningsärendena flyttas från skattemyndigheten till polisen. Vi anser att polisen är den som bäst kan bedöma hur hotsituationen mot en enskild människa är, och det betydligt bättre än vad skattemyndigheten kan. Vi vill också utöka möjligheten till domstolsprövning vid ansökan om fingerade personuppgifter. Det måste vara lättare. Även om det är extrema åtgärder kan det ha stor betydelse för den enskilda människan. Vittnesplikten gäller i dag även hotade och förföljda kvinnor. Men det finns i dag ingen möjlighet för ekonomisk kompensation för kostnader som kan uppstå för ett vittne med skyddad identitet. Det vill vi också skall utredas. Vi vill också införa restriktivare regler för våldsbrottslingars möjligheter till permission och frigång. Kvinnornas skyddsintresse måste väga tyngre än den dömde gärningsmannens intresse av att få permission. Informationen till brottsoffer måste också förbättras inför gärningsmannens permissioner och frigivning. Vidare kan naturligtvis permissionerna stramas åt i framtiden genom att man även där använder elektronisk övervakning. Något som vi tycker är obegripligt är att man inte alltid har obligatorisk häktning vid försök till t.ex. våldtäkt av överfallstyp. Så är inte alltid fallet i dag. Är det en i övrigt skötsam människa är det inte obligatorisk häktning. Fru talman! Detta är några exempel på ytterligare åtgärder som kan genomföras för att något förbättra situationen för de utsatta kvinnorna. Jag vill fråga justitieministern om hon kan och vill kommentera förslagen.

Fru talman! Jag vill tacka för det svar som jag fick från justitieministern. Jag gläds självfallet åt den mycket snabba reaktion som justitieministern här har visat vad det gäller det sätt på vilket Högsta domstolen har ansett att man kan döma efter den nya paragrafen i brottsbalken. Också jag har tagit del av BRÅ:s förstudie och kan i likhet med ministern konstatera att elektronisk övervakning egentligen inte kan komma att tjäna som något reellt skydd. Det är snarare frågan om hur vi skall kunna gå vidare för att skapa den säkerhet och det skydd som både Jeppe Johnsson och justitieministern har talat om, som måste komma till stånd för att vi skall kunna undvika den typ av händelser som Jeppe Johnsson här redogjorde för. För en kort tid sedan dödades en mycket ung flicka. Jag vill naturligtvis inte föregripa det utvecklingsarbete som nu pågår och väntar på att regeringen skall komma med ett förslag - på om det skall bli någon provverksamhet med just fotbojan eller inte. Den kan ha vissa fördelar på annat sätt. Jag tycker samtidigt att vi måste vara öppna för att diskutera att ytterligare inskränka förövarens rörelseutrymme under den tid som besöksförbudet gäller, kanhända genom någon typ av intensivövervakning. Mannens utrymme begränsas i stället för att kvinnan blir inlåst i det hem som hon nästan är tvungen att stanna kvar i för att tekniken skall fungera.
Fru talman! Jeppe Johnsson pekar på olika förändringar av lagstiftningen som han tycker är önskvärda. Det som slår mig är det obetydliga intresse som Jeppe Johnsson visar för att en lagstiftning som riksdagen fattar beslut om också sedan fungerar i praktiken och hur man skall säkerställa att kraven på nya arbetsmetoder tillgodoses och att kunskapen hos dem som skall verkställa riksdagens beslut ökar. Trots allt är det så att ett beslut om lagstiftning fortfarande bara är ord på ett papper när det fattas. Om det skall få en effekt i verkligheten krävs det ett långt och tålmodigt ambitiöst arbete för att förändra den verklighet som riksdagen egentligen avsåg att påverka. Jag vill därför peka på att mycket av det som Jeppe Johnsson tar upp är frågor som antingen redan är beslutade eller på gång på något vis. Det intressanta ligger i just hur vi lyckas att genomföra detta. När det gäller t.ex. ekonomiskt stöd till kvinnojourerna kan jag säga att det inte är först nu som det sker en ökning. Det beslutade riksdagen om redan förra året. Just kvinnojourerna var en del av paketet när det gäller kvinnofrid. På Jeppe Johnsson låter det som om han är glad att det nu delas ut pengar till kvinnojourerna. Så är det naturligtvis inte. Det gäller nog att ha med sig historien ordentligt och bygga vidare på den, och inte börja om från början. Jag kan inte kommentera alla de frågor som Jeppe Johnsson tog upp, men låt mig ta upp frågan om häktning. Om det föreligger sannolika skäl för brottet är det självklart att personen blir häktad när det är frågan om ett övergrepp mot en nära anhörig. Det är kvinnovåldet vi talar om här. Det är lite svårt att föra en diskussion med Jeppe Johnsson om behovet av förändringar framåt när vi inte riktigt tycks ha samma uppfattning om vad som redan i dag gäller och om hur det skall fungera. Det är viktigt att vi säkerställer att den nya lagstiftningen fullt ut får den effekt som vi har avsett. Jag är också angelägen om att understryka att det beslut som har kommit från Högsta domstolen inte på något vis innebär att bestämmelsen inte kan fungera i allt väsentligt såsom avsett var. Vad jag är angelägen om är att säkerställa att den fullt ut kan fungera såsom vi har velat och att det inte råder någon oklarhet. Eftersom det inte var någon ren dom från Högsta domstolen - en viss oklarhet kan uppstå - är jag angelägen om att undanröja den oklarheten.
Fru talman! Det överlägset bästa sättet att motverka våld mot kvinnor i framtiden är att små pojkar tidigt får lära sig att av egen fri vilja ta avstånd från våld. Ett tungt ansvar vilar här på familjerna som goda normöverförare. Alla familjer har naturligtvis inte samma styrka eller de möjligheter som krävs för att sätta de gränser som behövs och för att helt kunna klara sin svåra uppgift. Åtgärderna som stärker familjerna och minskar segregation och utanförskap är därför viktiga inslag i arbetet med att minska brottsligheten. Alla familjer måste få en rimlig chans att bygga upp en ekonomisk och social grundtrygghet för framtiden och att mera kunna påverka sitt och familjens liv. Efter familjen är det skolans personal som har den viktiga uppgiften att förebygga brott - inte minst att stävja det våld som förekommer mellan elever i skolan. Det är inte så komplicerat som man kanske ibland tror. Skolans personal och ledning måste ta på sig ansvaret för att grundläggande normer om rätt och fel förmedlas till eleverna och i lika hög grad se till att skolarbetet faktiskt fungerar. Detta är viktigare än att skicka papper till skolkontoret och informera politikerna i barn och utbildningsnämnden. Fru talman! Rättsväsendets resurser, eller som i dag brist på resurser, har betydelse för brottsbekämpningen. På vissa orter har de kommunala bostadsbolagen anlitat s.k. störningsjour, som åker runt och tystar ned bråk i lägenheter därför att polisen inte hinner. Detta är allvarligt, då eventuell misshandel som pågått innanför den stängda dörren då inte blir känd. Justitieministern skriver i sitt svar att våld mot kvinnor hör till de brott som polisen skall prioritera. Nu är dessa brott inte det enda som polisen skall prioritera. Listan över prioriterade brott är ganska lång, och därför är jag och troligtvis även många poliser intresserade av vilka brott som då inte skall prioriteras. Fru talman! Min avslutningsfråga till justitieministern blir därför följande: Anser justitieministern att polisen i dag gör rätt prioriteringar med sina knappa resurser?
Fru talman! Numera har polismyndigheterna en återrapporteringsskyldighet. Genom att man redovisar på vilket sätt man har uppfyllt de krav som ställs på statsmakterna har vi också en möjlighet att bedöma hur polisens arbete utvecklas när det gäller frågan om vad som har prioriterats utifrån regeringens och riksdagens beslut. Detta ger oss ett bra underlag att bedöma polisens arbete. Rent allmänt kan jag säga att polisen är lyhörd för statsmakternas intentioner. Det är naturligtvis inte alls som Jeppe Johnsson säger, dvs. att allting är prioriterat - inte alls. Det är vissa saker som är prioriterade, och det ger ett utrymme för polisen att bedöma hur man skall använda sina resurser, naturligtvis med utgångspunkt i hur problematiken ser ut i det egna området. Jag gläder mig åt att Jeppe Johnsson tycker att familjen och skolan är väsentliga delar när det gäller det brottsförebyggande arbetet. Jag utgår ifrån att moderaterna kan stödja regeringens arbete när det gäller att värna om den generella välfärdspolitiken, som gör det möjligt för alla i vårt samhälle att ge sina barn en god uppväxt. Vi motverkar ett klassamhälle där vissa har goda möjligheter att ge sina barn en bra start i livet, medan andra har stora svårigheter. Jag uppfattar också Jeppe Johnssons inlägg på det viset att moderaterna är beredda att stödja det förslag regeringen har om att ge mera pengar till kommunerna, bl.a. till skolorna, och att moderaterna slutar upp med att förorda skattesänkningar i kommunerna, som gör det omöjligt att säkerställa resurser till skolan, som den behöver.

Fru talman! Gun Hellsvik har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att nödvändiga förhandlingar med Danmark skall kunna slutföras så att riksdagen får möjlighet att besluta om nödvändiga lagändringar för en fungerande Öresundsförbindelse. Det pågår arbete om regelverk för Öresundsbron i både Sverige och Danmark vid respektive lands berörda myndigheter. För närvarande har arbetet kommit så långt att Danmark, som har tagit på sig att utarbeta det första avtalsutkastet, har presenterat en text som skall reglera förhållandena avseende Öresundsförbindelsen. Från både dansk och svensk sida räknar man därför med att snabbt kunna ha ett avtal klart. Justitiedepartementet, och övriga berörda svenska myndigheter, har haft och har en kontinuerlig dialog med sin danska motsvarighet om de förhållanden som är förknippade med samarbete och samverkan på Regeringen räknar med att frågorna om Öresundsbron skall regleras i samband med Schengenlagstiftningen, som beräknas vara i kraft vid halvårsskiftet 2000.
Fru talman! Jag får börja med att tacka justitieministern för svaret. Jag vill också uttrycka min glädje över att justitieministern visar en annan syn på danskarna än den som kom fram här i kammaren för några veckor sedan, då statsrådet Pagrotsky talade om danskarna som byråkratiska regleringsivrare. Laila Freivalds har i sitt svar till mig visat att Justitiedepartementet och Sverige ändå kan ha förtroende för Danmark genom att låta Danmark utarbeta det första avtalsutkastet. För en person med historiska rötter i både Skåne och Danmark känns det positivt att inte hela regeringen genomsyras av Pagrotskys syn på danskarna. Skälet till min interpellation är att det från svenska myndigheters sida har funnits en stor oro för hur man skall klara sitt arbete när bron väl står färdig. Det finns ett avtal om broförbindelsen från 1991, och beslutet om igångsättning kom 1994. I avtalet om broförbindelsen sägs att Sverige och Danmark skall träffa överenskommelser om hur svensk och dansk lag skall tillämpas och hur svenska och danska myndigheters behörighet skall regleras. Men trots igångsättningsbeslutet 1994 har man, i varje fall vid polismyndigheten i Skåne, inte upplevt att något har hänt. Därför skrev också polismyndigheten i juni i fjor till Därefter har lite hänt. Det bildades en arbetsgrupp i september. Den kallades till sitt första sammanträde den 27 november. Det sammanträdet ställdes in. Sedan kallades man till sammanträde den 13 januari. Det sammanträdet ställdes in. Sedan kallades man till sammanträde i mitten av mars. Även det sammanträdet ställdes in, och då lämnade jag in min interpellation. Nu säger justitieministern att det finns ett avtalsutkast, och jag vet också att detta i förrgår kom polismyndigheten i Skåne till del. Men man har alltså inte tidigare varit involverad. Vad jag nu undrar över, och vad som är viktigt, är: Kommer målsättningen med avtalet att vara att svenska och danska myndigheter, i första hand polis och räddningstjänst, får möjlighet att arbeta över territorialgränsen? Är målsättningen också att svenska och danska myndigheter - även här polis och räddningstjänst, i första hand kanske polisen - skall få möjlighet att arbeta i gemensamma lag? De frågorna är viktiga att få svar på. Vad är målsättningen? Sedan har jag en annan fråga. Justitieministern säger i slutet av svaret att regeringen räknar med att frågorna om Öresundsbron skall regleras i samband med Schengenlagstiftningen, som beräknas vara i kraft vid halvårsskiftet år 2000. Enligt all information jag fått hittills skulle Schengenlagstiftningen inte träda i kraft förrän hösten år 2000, och Öresundsbron kommer att vara i bruk tidigare. Då undrar jag: Vad har hänt som innebär att Schengenlagstiftningen kommer att vara i kraft redan vid halvårsskiftet? Om så inte är fallet: Kommer vi att få särbestämmelser så att vi klarar glappet fram till ikraftträdandet?
Fru talman! För det första vill jag påpeka att jag uppfattade det som att frågan gällde just polisområdet i första hand. Räddningstjänsten är i första hand en kommunal angelägenhet och sköts på den nivån. När Gun Hellsvik åberopar statsrådet Pagrotsky vill jag påpeka att när han talar om Öresundsfrågan gäller det helt andra frågor än polissamarbetet. Det är ju en rad olika avtal som skall tecknas inom olika samhällssektorer och en mycket lång rad av myndigheter som arbetar med att ta fram avtal på sina respektive områden. Jag tror inte att statsrådet Pagrotsky över huvud taget har uttalat sig om vårt samarbete på polisområdet. Att föra den diskussionen tror jag är förbehållet mig. Som tillägg till mitt svar kan jag säga att det var det nordiska justitieministermötet som i juni förra året beslutade att Danmark och Sverige skulle skapa en särskild arbetsgrupp. Den arbetsgruppen har träffats under hösten och diskuterat frågan. Det var vid det mötet som Danmark erbjöd sig att ta fram ett första avtalsutkast, och det är detta som vi har väntat på. Nu har det kommit så att vi kan bedriva ett konkret arbete kring det. Det är Rikspolisstyrelsen som i första hand skall ha synpunkter på det, naturligtvis i samarbete med den lokala polismyndigheten i Skåne. Det är ju där man måste ta fram de konkreta konsekvensbeskrivningarna och redovisa sin syn på en gemensam operativ zon och det polisiära arbetet. Det är för tidigt för mig att säga vilken ambition vi har att uppnå när det gäller gränsöverskridande arbete, gemensamma lag och annat sådant. Härvidlag är i alla fall Sveriges ambition att hitta en så långtgående och praktisk lösning som möjligt. Men jag vill inte binda mig för en uppfattning. Danmark har nämligen i vissa avseenden en annan utgångspunkt, och jag vill i god sämja hitta fram till praktiska lösningar. När det gäller frågan om när riksdagen får ta ställning till detta har jag kopplat denna fråga till Schengenavtalet, eftersom det i stort sett är samma frågor som regleras i det avtalet. Vad gäller ikraftträdandet av Schengenreglerna har jag inte uttalat mig om frågan i förhållande till det här avtalet. Jag har bara uttalat att riksdagen får möjlighet att i ett sammanhang ta ställning till de här frågorna.
Fru talman! Det står faktiskt så här i svaret: "Schengenlagstiftningen, som beräknas vara i kraft vid halvårsskiftet 2000." Men jag uppfattar nu att det är ett skrivfel och att budskapet egentligen är något annat. Jag vill också påpeka, när det gäller det jag sade om inställningen från olika regeringsledamöter till danskarna, att Pagrotskys uttalande inte gällde de specifika avtalen utan danskarna som byråkratiska regleringsivrare. Jag konstaterar i vart fall att justitieministern har förtroende för de danskar som justitieministern har anledning att samverka med, och det gläder mig. Det var med glädje jag gjorde detta uttalande. Trots allt tycker jag att det är viktigt att vi har något så när klart för oss vad vi vill med det här avtalet. Öresundsbrons fysiska konstruktion gör ju att detta rimligen inte kan anpassas efter befintliga territorialgränser, och vi måste då se till att polisen har formell möjlighet att arbeta över gränsen. Min förhoppning är att Justitiedepartementet skall arbeta för att svensk och dansk polis på Öresundsbron skall kunna arbeta i gemensamma lag. Jag är väl medveten om att vi måste vara mycket lyhörda mot Danmark med tanke på det som fortfarande finns i många danskars känslor och som naturligtvis försvårar när det gäller våra möjligheter att skapa en reglering i enlighet med våra önskemål. Men jag är ändå övertygad om att vi med en god dialog med danskarna, där jag hoppas att myndigheterna i Skåne får lite större möjlighet än hittills att delta, skall kunna få ett bra avtal som ger oss de möjligheter vi behöver men som samtidigt tar hänsyn till danskarna. Jag har ett litet tips till justitieministern. Vi skåningar brukar säga att eftersom danskarna är så otroligt skickliga förhandlare bör man i Stockholm vara medveten om att skåningarna, med sin historia, kan och bör användas i dessa förhandlingar för att få vettiga avtal. Vi har åtskilliga avtal mellan Sverige och Danmark där Sverige kanske inte riktigt har lyckats tillgodose sina intressen men där förhandlingarna också så gott som uteslutande har skett med Stockholmssyn.

Fru talman! Sten Lundström har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder avseende polisens internutredningar eller är beredd att ompröva sin avvisande inställning till en oberoende utredningsinstans för anmälningar mot polismän. Sten Lundström har också frågat vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att ta reda på om förhållanden som liknar dem som JO upptäckt vid en inspektion av Polismyndigheten i Skåne föreligger också beträffande internutredningar vid andra polismyndigheter. Han har slutligen frågat om regeringen avser att informera Bakgrunden till interpellationen är en inspektion som JO genomförde vid internutredningsgruppen vid Polismyndigheten i Skåne i början av december förra året. Denna resulterade, som Sten Lundström påpekar, i kritik i ett antal fall samt till att JO beslutade att det i ett antal ärenden skulle genomföras ytterligare utredning. Det är självklart viktigt att man ingriper med särskild kraft mot brott som begås av en polis. En polisman har tilldelats särskilda befogenheter och med det följer också ett särskilt ansvar för henne eller honom att agera på ett sätt som gör att allmänhetens förtroende för poliskåren inte rubbas. Anmälningar om brott som begåtts av poliser måste hanteras på ett objektivt och trovärdigt sätt, och den polis som gjort sig skyldig till brott skall ställas till ansvar. Detta är en central uppgift i ett rättssamhälle och det måste därför finnas klara regler om hur anmälningar mot poliser skall hanteras. Det är också mycket viktigt att det finns kontrollorgan som kontrollerar att de regler som finns följs och fungerar väl. I det sammanhanget fyller JO:s inspektioner en viktig funktion. Om det i en anmälan till polisen påstås att en anställd inom polisväsendet gjort sig skyldig till något brott som har samband med arbetet, skall anmälan omedelbart lämnas över till en åklagare för prövning av om förundersökning skall inledas. I princip gäller också att förhör i sådana ärenden skall hållas av en polisman från en annan polismyndighet än den berörda polismyndigheten. Dessutom skall förhörsledaren ha en högre tjänsteställning än den som skall höras, om det inte finns en särskild enhet för handläggning av dessa ärenden vid polismyndigheten. Polisstyrelsen skall fortlöpande underrättas om sådana ärenden. JO:s inspektion vid Polismyndigheten i Skåne är en del i en större översyn som även omfattar internutredningsverksamheten vid polismyndigheterna i Stockholm, Västra Götaland och Västerås. Någon särskild insats från regeringens sida för att utreda förhållandena vid de andra polismyndigheternas internutredningsenheter är mot bakgrund av JO:s översyn för närvarande inte aktuell. JO:s inspektionsprotokoll från Skåne innehåller som sagt en del kritik mot polismyndighetens och åklagarmyndighetens hantering av ett antal fall, framför allt för långsam handläggning. Det finns all anledning att se allvarligt på den kritik som JO framför mot polisens internutredningsenhet. Av JO:s inspektionsprotokoll framgår det dock också att den genomsnittliga genomströmningstiden för ärenden hos internutredningsgruppen i Skåne mer än halverats mellan 1997 och 1998. Vidare framgår att personalstyrkan inom gruppen har förstärkts för att man skall komma till rätta med ärendebalanserna. Samtidigt pågår en omarbetning av polismyndighetens tjänsteföreskrifter om hantering av anmälningar mot anställda vid Polismyndigheten i Skåne. Jag har också inhämtat att förändringar har genomförts i ledningen för internutredningsenheten. Inspektionsprotokollet från Västra Götaland tyder på att verksamheten där fungerar på ett bra sätt och inte heller i Stockholm är kritiken mot polisens del av utredningarna sådan att den ger anledning till oro. Inspektionsprotokollet från Västerås finns ännu inte tillgängligt. Det är viktigt att betona att JO ännu inte har tagit slutlig ställning till många av de frågor som väckts vid hans inspektioner. Det är nödvändigt att avvakta JO:s slutliga beslut i de ärenden som utreds särskilt för att kunna se om det gjorts fel i handläggningen och om de i så fall varit föranledda av lokala förhållanden eller om det finns systemfel. Det är för tidigt att uttala sig om det i dag. Frågan om vilket organ som skall utreda brottsmisstankar mot poliser har varit föremål för utredning vid flera tillfällen. Så sent som i november förra året avlämnade JK en utredning som hade sin grund i hanteringen av Osmo Vallo-fallet men också berörde ett antal andra utredningar om dödsfall i samband med polisingripanden. JK fann inte att det som kommit fram om hur dessa utredningar bedrivits gav anledning att föreslå några förändringar när det gäller vem som skulle bedriva utredningarna. Han menade dock att det fanns anledning att centralisera polisens internutredningsresurser till länspolismästarens kansli i de orter där överåklagare finns. Det skulle dels förstärka utredningsresurserna, dels öka avståndet till den övriga polisverksamheten. Vidare menade JK att utredningsenheternas status måste höjas och att det är viktigt att utredningsverksamheten är nära knuten till åklagarna för att samarbetet med dem skall fungera. Jag har från Riksåklagaren inhämtat att man nu arbetar enligt dessa riktlinjer för att förstärka utredningsenheterna och koncentrera åklagarresurserna. Det är viktigt för kvaliteten på en brottsutredning att den drivs av personer som har den nödvändiga kompetensen och vanan. De personerna finns normalt inom polisväsendet och åklagarmyndigheterna. Det finns risk för att kvaliteten på utredningarna skulle sjunka om hanteringen av själva utredningsarbetet lades på en annan instans. Jag kommer att noga följa vad JO slutligen kommer fram till med anledning av de genomförda inspektionerna och därefter ta ställning till om JO:s slutsatser föranleder någon ytterligare åtgärd från min sida. Regeringen kommer under hösten att lämna en slutlig rapport till Kommittén mot tortyr. Innan dess finns det enligt regeringens mening inte någon anledning att till kommittén redovisa synpunkter från myndigheter.
Fru talman! Jag vill först tacka justitieministern för svaret. Skälet till att jag har interpellerat är att jag efter att ha läst JO-rapporten från inspektionen av Polismyndigheten i Skåne fann att det fanns mycket att bli upprörd över. Utredningen visade faktiskt också på en bristande rättssäkerhet. Europarådets kommitté för förebyggande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, förkortad CPT, har efter inspektionsbesök i Sverige påtalat behovet av en oberoende och opartisk organisation för utredande av klagomål mot polisen. I svaret till kommissionen hänvisar den svenska regeringen till 6 § i polisförordningen och garanterar att påstådda förseelser begångna av anställda hos polisen lämnas till åklagare. Malmöutredningen visar att så inte är fallet. Tvärtom säger JO att polisinspektörer i ett flertal ärenden har fattat beslut om huruvida en förundersökning skall inledas eller inte innan ärendet lämnats vidare till åklagare för prövning. Enbart detta faktum borde fått justitieministern att fundera över om det över huvud taget är rimligt att en förseelse begången inom polisen skall anmälas till polisen. När man dessutom från JO:s sida visar att det i ett flertal ärenden är enligt lagen fel anställda som tar upp anmälan, oftast en polisassistent och inte ett polisbefäl, måste man ställa sig frågan om det inte är nödvändigt att vidta åtgärder som ligger i linje med CPT:s förslag. Justitieministern ser inga skäl till att vidareförmedla JO:s rapport till CPT, trots att man från den svenska regeringens sida bedyrat att 6 § fungerar utmärkt. Jag tror att vi kommer att få svårigheter i vårt samarbete med bl.a. CPT om vi inte har en ärlig redovisning. Denna inställning är bara att beklaga. På min fråga huruvida regeringen har för avsikt att kontrollera om det i andra polisdistrikt finns samma förhållanden som de i Skåne svarar Laila Freivalds att det inte är aktuellt. Jag tycker att det borde vara det, både för att lugna dem som befarar att missförhållanden finns på flera håll och för att tydligt kunna visa att de som hävdar att Skåne är ett undantagsfall faktiskt har rätt. Om man inte gör en grundlig utredning kommer misstanken att leva vidare och faktiskt undergräva förtroendet både för polisen och för åklagarens opartiskhet. Fru talman! I svaret finns enligt mitt förmenande en underskattning av de problem som JO pekar på. Att kalla det "ett antal fall" tycker jag är att förminska kritiken. Det hade varit mer rättvisande att beskriva problemet med beteckningen "det stora antalet fall". I JO-rapporten hänvisas bl.a. till 30 fall av långsam handläggning av ärenden. Här handlar det om ärenden mellan 1995 och 1997 som inte blivit åtgärdade över huvud taget. Justitieministern hävdar att genomströmningstiden 1997-1998 har halverats. Det är möjligt att det är på det viset. Ändå skriver JO att ett stort antal av 1998 års ärenden har blivit liggande utan att några utredningsåtgärder har vidtagits. Att åklagaren beslutat om förundersökning och lämnat direktiv utan att någonting händer är klart otillfredsställande. I mitt första utkast till interpellation formulerade jag en fråga om vad man tänker göra för att komma till rätta med missförhållandena i Skåne. Jag kan konstatera att man från regeringens sida uppenbarligen inte tänker vidta fler åtgärder, utan förlitar sig på att JO-rapporten i sig själv är tillräcklig. Jag skulle nu vilja ställa en fråga till Laila Freivalds: Är det inte på det viset att man faktiskt måste överväga i alla fall den delen som handlar om anmälan? JO-rapporten visar att det är fullt möjligt att gå runt regelsystemet.
Fru talman! Jag måste säga att jag reagerar mot att Sten Lundström gör gällande att det skulle vara oärligt att inte informera Tortyrkommittén om JO:s rapport. I mitt svar talade jag om att den rapporten inte är Tortyrkommittén kommer i höst. Då kommer regeringen att redovisa JO:s slutrapport. Det är på det sättet frågan bör hanteras. Det finns inget oärligt i det. Det är helt klart att det är otillfredsställande förhållanden som har kommit fram i JO:s rapport. Det var också skälet till att jag redogjorde för vilka åtgärder som redan har vidtagits för att komma till rätta med de förhållandena. Jag avvaktar med mina egna och regeringens slutsatser till dess JO har avlämnat sin slutrapport.
Fru talman! Jag kan konstatera att det borde räcka för justitieministern att se de möjligheter som finns i det nuvarande systemet att kringgå de regler vi uppenbarligen vill ha i det här landet. Det gäller möjligheten för både polis och åklagare att komma runt systemet. Det finns ett annat problem i det hela. 6 §, som innebär att direkt överlämna ärendet till åklagare, skall innebära något slags trygghet. Jag vill ta upp ett par andra problem som rapporten pekar på. Enligt 6 § är det åklagaren som garanterar opartiskhet i utredningen. Av rapporten att döma är det inte oproblematiskt. I ett flertal av JO-anmärkningarna är det just åklagarmyndigheten som får kritik. Det rör sig om ett flertal fall begångna av åklagaren. För det första riktas det kritik mot att åklagaren i ett flertal fall dröjt med beslut om huruvida förundersökning skall inledas eller inte. Detta gäller för övrigt även under 1998. För det andra riktas det kritik mot åklagarens beslut att inte inleda förundersökning vid tre tillfällen, varav i alla fall två gäller påstådd misshandel. För det tredje riktas det kritik mot ett fall där åklagaren, trots ett beslut om att inte inleda förundersökningar, har inhämtat skriftligt yttrande från en polisintendent. Ytterligare ett par fall finns redovisade. Fru talman! För att ytterligare understryka de problem som finns vill jag kort peka på ett fall som inte finns med i JO:s rapport. För ett antal år sedan gjordes en anmälan om en misshandel av en omhändertagen. Åklagaren lade ned förundersökningen med motiveringen att brott inte kunde styrkas. Trots detta har den omhändertagne tilldömts skadestånd i tingsrätten. Tingsrätten har ställt utom allt tvivel att den omhändertagnes berättelse är riktig, och åklagarmyndigheten har beslutat att inte överklaga fallet vidare efter det att åklagaren i och för sig gjort en ny anmälan, men bara för att ytterligare en gång lägga ned förundersökningen. Jag beklagar att den rapport JO skrivit och den kritik CPT framfört inte fått justitieministern att tydligare överväga något annat system när det gäller anmälan av brott mot någon anställd inom Polisen. Jag menar att det för de hårt och ärligt arbetande poliserna och åklagarna i Sverige skulle vara en klar fördel om det var ställt utom allt rimligt tvivel att undersökningar leddes och beslutades av en organisation som inte riskerar anses vara partisk. Åklagarens i vanliga fall mycket nära samarbete med Polisen gör att jag tyvärr inte kan anse att åklagarmyndigheten är den självklara lösningen. Det borde vara självklart att anmälaren skall göra sin anmälan till någon annan myndighet än den som blir anmäld. Vi kommer att gå vidare i ärendet genom att väcka motioner. Jag hoppas att justitieministern än en gång överväger rapporten. Rapporten visar att det system som skall tillämpas i 6 § inte är hållbart. Det är fullt möjligt att komma runt det. Vi måste ha en ständig kontroll utförd av en annan myndighet för att se att systemet fungerar. Det borde vara en självklarhet även för justitieministern att ha en opartisk anmälningsupptagare.

Fru talman! Leif Carlson har frågat mig om jag avser verka för att försöksverksamheten med primärvård i kommunal regi skall permanentas. Leif Carlson frågar vidare om regeringen är beredd att föreslå riksdagen en möjlighet för sjukvårdshuvudmän och kommuner att komma överens om att förändra huvudmannaskapet för primärvården. Det innebär att huvudmannaskapet under försökstiden övergår till kommunen. Av ursprungligen sju försöksområden bedriver tre kommuner, Helsingborg, Katrineholm samt Sigtuna, i dag fortfarande sådan verksamhet. Lagen begränsades vid sin tillkomst till att gälla till utgången av år 1998. Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att följa och utvärdera försöket. I sin slutrapport konstaterade Socialstyrelsen att man vid utvärderingen inte funnit några systematiska eller urskiljbara rena försökseffekter av avsett slag. Man konstaterade vidare att enbart huvudmannaskapsförändringar inte tycks vara en framkomlig väg vare sig för att minska primärvårdens kostnader eller andra kostnader för den lokala servicen. Socialstyrelsens samlade bedömning var att försöken i sin nuvarande form bör avslutas, men att man i de fall man är intresserad av fortsatt samverkan bör överväga andra former, t.ex. entreprenadlösningar, i stället för huvudmannaskapsförändringar. I propositionen Nationell handlingsplan för äldrepolitiken framhöll regeringen att det i vissa fall finns rättsliga hinder för att skapa den organisation och samordning av landstingens och kommunernas vård och omsorg som är önskvärd. Man konstaterade att det finns behov av att stärka de lagliga förutsättningarna för samverkan. Regeringen uttryckte därför sin avsikt att se över frågan och återkomma med förslag till förändringar. Mot bakgrund av inriktningen att se över frågan om samverkansmöjligheterna för kommuner och landsting fann regeringen i propositionen Patientens ställning det olämpligt att långsiktigt ta ställning till den pågående försöksverksamheten med kommunal primärvård. I avvaktan på översynen förlängdes därför försöksverksamheten till utgången av år 1999. Regeringen avser att inom kort ge en särskild utredare i uppdrag att analysera de problem som föreligger vid samverkan mellan bl.a. landstingens primärvård och kommunernas vård och omsorg. Utredaren skall också lämna förslag till lösningar som förbättrar möjligheterna till samverkan på dessa områden. Jag utesluter inte att utredaren i det sammanhanget också kan överväga om det finns skäl att införa möjligheter för kommuner och landsting att i ökad utsträckning kunna komma överens om ansvarsfördelningen av vården och omsorgen. I avvaktan på utredningen är jag i dag inte beredd att ta ställning till en eventuell fortsättning av försöksverksamheten med kommunal primärvård.
Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Jag hoppas att han har fått en stärkande promenad hit till riksdagen. Mina frågor föranleddes dels av att de berörda kommunerna behöver kunna planera för framtiden, dels för att jag tror att fler försök är bra eftersom mångfalden ökar - även om jag inte tror att en kommunaliserad primärvård generellt är den lämpligaste lösningen. Svaret är svagt, och kommunerna vet fortfarande inte hur det blir i framtiden. Jag har hört mig för om försöken i Katrineholm och Sigtuna. Den övriga primärvårdsverksamheten upplever försöket som ett hot. Därmed uppstår en regional konkurrens, och det tror jag är bra. I all sin beskedlighet är det ett steg mot fler aktörer som driver likvärdig verksamhet. Det sporrar till förändringar, nya regler skapas och invanda mönster bryts. Detta uppskattas också av personalen. Alla anställda inom Sigtunas primärvård har framhållit att de vill vara kvar i kommunal regi. De anser att de är mer delaktiga, får bättre acceptans och att de bättre kan påverka och vidareutveckla den lokala hälso och sjukvården. Med tanke på arbetsmiljön i primärvården i dag är det en värdefull signal. Vill huvudmännen förändra huvudmannaskapet bör de få göra det. Men då måste de inse behovet av långsiktighet och uthållighet. Även staten bör förstå att inga snabba vinster görs vid ett sådant försök. Fru talman! Jag har tittat närmare på Sigtunaförsöket. Det redovisas genomgående att det inte råder någon skillnad på hur primärvården bedrivs. Den enda avvikelse som kan utläsas är att kommuninvånarna i Sigtuna har, i jämförelse med genomsnittet i övriga kommuner inom det aktuella sjukvårdsområdet, ett något lägre sjukvårdsutnyttjande av akutsjukvård och specialistsjukvård, medan primärvården har ett högre nyttjande. Det är bra. Primärvården skall vara det första alternativ som kommuninvånarna skall välja. Nya sätt att arbeta har vuxit fram. En sammanslagning till hemvård av hemsjukvård och hemtjänst har genomförts. Det tog tre år innan den eftersträvade effekten uppnåddes av den förändringen. Det är en viktig erfarenhet. Som jag har antytt tar det tid att sammanfoga kulturer. Konkurrens och nya möjligheter har stimulerat utvecklingen. Sigtunas äldreläkare har ansvar för kommuninvånarna i särskilda boendeformer. Det finns distriktsläkare med dubbel specialistkompetens som både allmänläkare och geriatriker. När det stående klagomålet på ädelreformen är just den minskade läkarmedverkan och den låga medicinska kompetensen i särskilda boenden visar detta vad som går att göra. Fru talman! Mycket mer skulle kunna nämnas, men jag får avstå nu och bara kort beröra de ekonomiska effekterna. Den samordning man har kunnat göra har inneburit att kommunerna inom främst hemvård och hemsjukvård har klarat en 60-procentig volymökning utan nämnvärda resurstillskott. I jämförelse med sjukvårdsområdets övriga primärvård finns alltså i Sigtuna en betydligt högre andel av verksamhetspengarna kopplade till den direkta vården. Finns det då, fru talman, inga svaga punkter med en kommunaliserad primärvård? Det finns det självfallet. Framför allt måste man ha ögonen på kompetensutvecklingen för att kunna kvalitetssäkra arbete och säkerställa en medicinsk kompetens. Man har i Sigtuna en obligatorisk intern utbildningsplan för primärvården, och det behövs enligt min mening. Fru talman! Utredning kan vara bra, men nog måste väl socialministern kunna meddela de kommuner som nu har verksamhet att förändringen är bestående, med tanke på deras budgetplanering?
Fru talman! Det gladde mig att Leif Carlson, som har en läkarutbildning, hoppades att jag fått en stärkande promenad. Leif Carlson vet, just på grund av sin utbildning, hur viktig hälsovård och friskvård är för folkhälsan. Han kanske nästa gång i likhet med mig kan uppmana folk att ta stärkande promenader. Så går jag över till själva sakfrågan. Det faktiska problemet med formerna för samverkan behöver nu utredas. Det är inte bara dessa försökskommuner som det handlar om, utan vi har en rad andra frågeställningar som handlar om de lagliga förutsättningarna att hitta en samverkan, att skapa gemensamma nämnder eller gemensamma organ för denna samverkan. Frågan behöver utredas. Det som Sigtuna behöver snabbt besked om är om försöksverksamheten skall avslutas i och med utgången av det här året. Vi avser att lämna ett besked till försökskommunerna, också till Sigtuna, mycket snart. Jag utesluter inte att vi, beroende på att vi behöver utreda frågan, också därmed kan förlänga försöksverksamheten.
Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten särskilt mycket. Jag kan meddela att det var i bästa välmening jag sade detta om en stärkande promenad - jag tar själv en sådan hit. Det kom ändå ett besked, nämligen att Sigtuna mycket snart får ett besked om man skall avsluta försöksverksamheten eller inte. Sjukvård är en komplicerad verksamhet, och förändringar behövs, men man måste vara medveten om behovet av en långsiktig uthållighet, som jag sade förut. Om man gör försök måste man ha en långsiktig planeringshorisont, så att de som arbetar med det kan jobba på ett rimligt sätt. Därför hoppas jag nu att de försök som ger god utdelning och som själva upplever det, från båda huvudmännens sida, kommer att få fortsätta och att nya får komma till där man är överens. Mångfald är bra för alla. Det visar sig så fort man släpper fram försök, och även ett så beskedligt försök som detta, att man får nya former och hittar nya vägar. Några av de broar som man har talat om att bygga mellan huvudmännen kanske kan bli byggda - det har byggts förskräckligt lite jämfört med allt vad som har sagts. Försöket är förlängt till utgången av 1999, men man jobbar med budgeten nu. Jag hoppas att man väldigt snart får besked, därför att annars kan man inte klara planeringen. Det kommer att gå ut över vården, som då lever i en osäker miljö.
Fru talman! Sigtuna skall få besked snabbt, just av de skäl som Leif Carlson säger, nämligen att budgetarbetet måste kunna fungera. Men från regeringens synpunkt är beskedet mer motiverat av att vi måste få klarhet i under vilka omständigheter huvudmannaskapet skall kunna växla mellan landsting och kommun. Grundprincipen är naturligtvis att huvudmannaskapet bör ligga som nu, dvs. när det gäller sjukvården och primärvården i landstingen och när det gäller äldreomsorgen i kommunerna. Frågan som nu skall utredas är i vilken mån man skall acceptera överenskommelser mellan landstingen och kommunerna om att ändra huvudmannaskapet. Där förordade Socialstyrelsen att man skulle gå vidare bara med entreprenader, men jag tycker att det är rimligt att utredaren också får möjlighet att fundera på om man skall acceptera förhandlingslösningar i stället.

Fru talman! Chatrine Pålsson har frågat om regeringen avser att vidta några åtgärder med anledning av bristen på vårdplatser, om regeringen avser att vidta några åtgärder så att patientens önskemål om att få vårdas tillräckligt länge respekteras och vilka åtgärder regeringen avser att vidta så att antalet vårdplatser ökar i den takt som är önskvärd för att kunna säkra en värdig vård för äldre. Slutligen har Chatrine Pålsson frågat vad regeringen avser att vidta för åtgärder för att attrahera ungdomar till vårdyrket. Socialstyrelsen konstaterar i en nyligen överlämnad rapport till regeringen att det finns många orsaker till de kapacitetsproblem som i dag finns i hälso och sjukvården. De långa väntetiderna till planerade operationer beror till en del på kapacitetsbrist - flaskhalsar - i form av personalbrist på röntgenavdelningarna och i operationsverksamheten. Den kanske viktigaste orsaken är dock att nya operationsmetoder medfört ökade behandlingsmöjligheter, vilket lett till successivt vidgade behandlingsindikatorer. Antalet operationer för kranskärlssjukdom, grå starr, höftledsförslitning etc. har ökat i stort sett kontinuerligt och har aldrig varit större än nu. Köerna beror alltså inte på att sjukvården producerar mindre, utan tvärtom producerar mer än någonsin. Det andra tillgänglighetsproblemet för patienterna är överbelastade akutmottagningar och överbelagda medicinkliniker. Socialstyrelsen konstaterar här att det finns en säsongsmässig variation med årligen återkommande belastningstoppar tidig vår och sen höst. En annan faktor bakom den på många håll förekommande vårdplatsbristen är att vissa befintliga vårdplatser eller t.o.m. hela vårdavdelningar är stängda på grund av sjuksköterskebrist. När det gäller frågor om personalförsörjningen vill jag erinra om att regeringen har inrättat en kommission med uppgift att kartlägga utbildningsbehoven samt föreslå åtgärder för att underlätta rekryteringen av personal till vårdoch omsorgssektorn. Kommissionen skall lämna sitt förslag senast den 31 juli 1999. Den kanske allra viktigaste orsaken till överbelastning och överbeläggning är emellertid, enligt Socialstyrelsen, att vårdkedjorna inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det finns brister i både "förvården" och "eftervården". Många som i dag kommer till sjukhusens akutmottagningar borde ha tagits om hand i primärvården. Det finns vidare uppenbara brister i andra ändan av vårdkedjan därför att primärvården inte byggts ut i den takt som krävs för att klara eftervården och på grund av kvantitativa och kvalitativa brister i kommunernas vård och omsorg. Socialstyrelsen pekar på att resursförstärkningar i kombination med kloka prioriteringar och effektivisering av vårdkedjan kan ge konkreta förbättringar. Regeringen är också beredd att verka för att hälsooch sjukvården får resurser för att säkra den framtida tillgängligheten och kvaliteten i vården och omsorgen. Vid sidan av det resurstillskott som nu successivt tillförs kommuner och landsting under en femårsperiod - de s.k. Perssonpengarna - har Socialdemokraterna och Centerpartiet den 15 mars i år träffat en överenskommelse om en särskild satsning på vård och omsorg under perioden 2002-2004. Bakgrunden till överenskommelsen är den försvarsuppgörelse som träffades mellan de båda partierna den 2 mars och som innebär att ca 8 miljarder kronor bedöms kunna frigöras för insatser inom vård och omsorgssektorn under de tre åren. Målet för överenskommelsen är att kvaliteten och tillgängligheten i vården och omsorgen skall förbättras genom ökad närhet och korta väntetider i hela landet. I överenskommelsen utpekas särskilt fyra områden som bör prioriteras, nämligen primärvård, vård och omsorg för äldre, psykiatri samt insatser för ökad tillgänglighet och mångfald. Överenskommelsen innebär bl.a. att landstingen och kommunerna genom samverkan skall säkra väl fungerande vårdkedjor inom äldrevården. Den medicinska kompetensen liksom kvaliteten i övrigt i särskilda boendeformer och i hemsjukvården skall förbättras. Tillgången till läkarmedverkan i fråga om allmänmedicin och geriatrik skall garanteras. Vårdens kvalitet i livets slutskede skall särskilt uppmärksammas. En bättre fungerande primärvård och utbyggd äldrevård innebär att överbeläggningar på medicinklinikerna kan motverkas genom att människor behandlas på rätt nivå i vårdkedjan. Resurstillskottet ger också huvudmännen reella förutsättningar att förbättra vårdens tillgänglighet i övrigt och påtagligt korta väntetiderna till behandling.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka socialministern för svaret. Jag kanske skulle ha önskat få mer konkreta svar på mina frågor, men vi kanske kan utveckla det under debatten. Jag tycker att grundbulten i all vård och omsorg är den enskilda människan. Ingen människa kan bytas ut mot någon annan - alla har ett unikt och lika värde. Med den utgångspunkten är det för mig självklart att alla också har rätt att få den vård och behandling som tillståndet kräver. Jag vet inte vad socialminister Lars Engqvist kör för bil, men jag skulle tro att den bil han kör behöver ställas på verkstaden ibland - det behöver ju bilar om vi inte själva kan avhjälpa felen. Jag är helt övertygad om att det inte finns en enda svensk som kan tänka sig att låta bilen stå på verkstaden i ett år eller ett halvår för att det är väntetider. Då säger vi direkt: Då går jag till någon annan bilverkstad, som snabbare kan åtgärda felet på bilen. Med denna utgångspunkt kan jag inte förstå att vi i Sverige kan acceptera så långa väntetider när människokroppen har gått sönder och behöver repareras. Har vårt samhälle blivit så materialistiskt att vi hellre ser till att bilverkstaden fungerar än att operationsavdelningar och sjukvården fungerar? Jag vet att Lars Engqvist inte har varit socialminister så länge, men jag har stått i den här kammarens talarstol och diskuterat sjukvård och omsorg många gånger. Alldeles för ofta dras de frågorna i långbänk. För en människa som har smärtor hela tiden är ett dygn en lång tid. Att få vänta i ett halvår på en nödvändig operation kan ses som ett oöverstigligt problem. Jag tycker att vi måste ha just den här utgångspunkten, och vi måste också kunna be de människor som i dag finns i vårdköerna om förlåtelse för att samhället inte kan klara av att fixa det här. Eftersom människor har betalat sin skatt har de också betalat sin lilla försäkringspremie till vården, och när de behöver den vården finns den inte! Jag är naturligtvis glad över att socialministern har pratat om flaskhalsarna, men jag är inte nöjd med det, och framför allt är inte sjuka människor nöjda med att man pratar om flaskhalsar och vill åtgärda dem. Inte förrän de har åtgärdats blir det till någonting som de får nytta av. Jag vet att det här är ett akut problem. Vi kan inte begrava sådana här saker i utredningar och tro att det skall ordna sig om ett par tre år. Vi måste visa på sätt att komma till rätta med problemet i dag. Jag tror att vi ibland kan behöva operera i tvåskift. Vi har operationssalar. De används till knappt 30 % av sin kapacitet runtom i landet. Vi har teknisk utrustning, och vi har kompetenta medarbetare. Men många av de kompetenta medarbetarna får gå från sina jobb därför att man inte har råd att ha dem. Jag har analyserat de vårdtider vi har på svenska sjukhus i dag i världsperspektiv. Vi har världens kortaste vårdtider, och vi har ändå världens äldsta befolkning. Min nästa fråga är: Hur rimmar det med att man ständigt pressar ned vårdtiderna?
Fru talman! Chatrine Pålsson tar i sin interpellation upp några viktiga problem i dagens sjukvård, och vi är ense i mycket. Det är riktigt att vi efter det att socialdemokraterna avskaffade vårdgarantin 1995 har fått tillbaka gisslet med vårdköer. Det är också riktigt att personalens arbetsmiljö har blivit allt sämre med allt mindre möjligheter att påverka sin arbetssituation, allt mindre inflytande och dåliga löner. Att detta har kunnat ske beror på att landstingen har regionala monopol. Man har aldrig behövt bry sig om de anställda - de har ju inte kunnat gå någon annanstans. Andra arbetsgivare har inte funnits och därmed ingen verklig arbetsmarknad. Nu plötsligt vaknar man upp då vanskötseln lett till att personal säger upp sig, flyttar eller helt byter yrke. Det är också riktigt att allt färre unga söker sig till vårdyrkena; alltfler längtar bort från och allt färre vill börja arbeta i landstingens vårdvärld. Det är kontentan av monopolet. Förvisso skall människan vara i centrum, som Chatrine Pålsson säger. Däremot, fru talman, för Chatrine Pålsson ibland, som många kristdemokrater, ett lätt populistiskt resonemang när det gäller antalet vårdplatser. Grundat på medvetet eller omedvetet felaktig sifferexercis föreslår man att minst 20 000 vårdplatser skall inrättas till en kostnad av 40 miljarder. Det finns skäl att hyfsa den debatten. Chatrine Pålsson påstår ju att vårdköerna beror på brist på vårdplatser. Det kan stämma marginellt, när det gäller tillgång till IVA-platser och på enstaka ställen där det finns flaskhalsar. Men vid en granskning av landets medicinkliniker i år visade det sig att det fanns ca 300 överbeläggningar. Det är ett marginellt antal, som huvudsakligen beror på att vårdkedjorna gentemot kommunerna inte fungerar. Om medicinklinikerna fick önska fritt önskade de sig 600 platser i en enkät. Som skäl för sina utbyggnadsplaner brukar Kristdemokraterna ange att det på 80-talet fanns 117 500 vårdplatser vid sjukhus och att det nu finns bara 35 000. Drygt 80 000 platser skulle ha försvunnit! Men det är inte en korrekt redovisning. Nästan 35 000 överfördes via ädel till kommunerna. De psykiskt sjuka har fått möjlighet att vistas i en annan form av vård, utanför sjukhusen, vilket gjort att 21 000 platser har kunnat läggas ned. En del gick säkert alldeles för fort, och det var inte bra, men jag tror inte att någon vill återskapa det som var med hospitalisering och annat. Vad det gäller är alltså 60 000 vårdplatser som minskat till 35 000 under 90-talet. Under denna tid har vårdköerna i stort sett halverats, dvs. dagens platsantal stämmer relativt väl överens med behovet. Men som jag sade tidigare finns det flaskhalsar. Kanske behövs det något tusental - men inga tiotusental! - sjukvårdsplatser. Och förvisso behövs det platser i kommunerna, kanske geriatriska jourlinjer på vissa håll och akutgeriatrisk hemsjukvård. Men framför allt måste vi se till att vårdkedjorna fungerar - på den punkten är vi helt ense. Det är inget negativt att vårdtiderna har kunnat kortas. Sjukhus är ingen naturlig vistelseplats. Där regredierar man, förlorar sin självbestämmandeförmåga, blir beroende av hjälp som man egentligen inte skulle behöva bli beroende av. Det är bra att vårdtiderna har minskat. Det skall vi vara glada för. Och varför skall man framställa medicinska framsteg som misslyckanden i stället för att säga att detta är bra - människan skall vara utanför sjukhusen och där bara kortaste möjliga tid. Jag vill fråga både statsrådet och Chatrine Pålsson vad de föreslår att man skall göra för att komma åt de bakomliggande grundproblemen i vården, de problem som landstingens monopol och begränsade ekonomiska överblick med suboptimeringar medför. Det är där problemet ligger.
Fru talman! Som vanligt har Chatrine Pålsson ställt en mycket viktig interpellation. Hon tar upp problem som har varit aktuella länge och som tyvärr kommer att vara aktuella flera år framöver. Jag har som många andra under hela 90-talet gjort ett flertal studiebesök i vården och tydligt sett de problem som Chatrine Pålsson beskriver. Jag har besökt sjukhus som trots överbeläggningar tvingas att göra ytterligare neddragningar av personal och vårdplatser av ekonomiska skäl. Jag har som många andra också mött många av de patienter som har farit illa av att stå i kö. Helt nyligen fick jag telefonsamtal från en äldre man som har starr på bägge ögonen. Han har fått ena ögat opererat, och eftersom han nu ser på det ögat får han vänta sex år på att få det andra ögat opererat. Han säger: Jag är så gammal så jag lever knappast då. - Detta tycker jag känns väldigt otillfredsställande. Jag har också mött personal som har berättat hur sliten den har varit. På grund av bristen på vårdplatser har man ibland skrivit ut patienter för tidigt. Så nog finns det en platsbrist. Jag har fått uppgifter om att man ibland har haft möjlighet att operera i mycket större omfattning, men man har inte haft några sängplatser till patienterna efteråt. Jag ser personalbristen som den allvarligaste frågan i dag med tanke på den ålderspuckel som finns och som man länge har känt till. Personaldirektören i mitt hemlän tog upp denna ålderspuckel redan i början av 90-talet, och han varnade för den situation som vi har i dag, en mycket akut situation. I Hudiksvall, där jag kommer ifrån, är den yngsta kirurgöverläkaren 54 år, och vi förstår ju alla vad det kommer att innebära om några år, eftersom det inte är något större tillflöde av nya läkare. I Hudiksvall, som på många andra ställen, är det många sjuksköterskor som säger upp sig. De har fått nog, vilket de förvarnade om redan för många år sedan. De känner att de inte orkar längre. I Hälsingland finns det en väldigt stor brist på distriktsläkare. Det försvårar situationen genom att det blir primärvården som får ta den första stöten. Jag känner att det är bråttom att komma till rätta med personalsituationen inom vården. Jag undrar om socialministern har några tankar på några akutåtgärder i det avseendet. Landstingsrådet har skrivit till socialministern med anledning av dels den ekonomiska situationen i landstinget, dels personalsituationen. Här undrar jag om det finns möjlighet att göra akutinsatser om det behövs. De pengar som är aviserade kommer trots allt lite längre fram i tiden, och det är ju i dag som situationen är akut.

Fru talman! Först en upplysning: Jag kör inte bil över huvud taget. Jag åker kollektivt. Jag äger ingen bil, men jag har körkort, om det skulle behövas. Men framför allt åker jag kollektivt. Vi diskuterar i själva verket tre olika problemställningar. Den första gäller resurserna till vården. Jag anser att svensk sjukvård i dess helhet har ett resursproblem. Sjukvården tar för liten del av våra gemensamma resurser. Den behöver resurser för att kunna anställa mer personal, för att kunna utveckla den medicinska tekniken och för att utöka antalet vårdplatser - dock delar jag Leif Carlsons bedömning att det knappast kan handla om de tal som Kristdemokraterna talar om. Här och var behövs antalet vårdplatser byggas ut, men framför allt är det en fråga om att ge möjligheter till att anställa mer personal. Vi måste diskutera hur dessa resurser skall tillföras. Det går inte att hela tiden klaga på bristande resurser eller för lite personal i sjukvården och sedan förvägra landstingen eller staten att verkligen hitta instrument för att tillföra dessa resurser. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har nu för de närmaste åren och Socialdemokraterna och Centerpartiet för en period som sträcker sig från 2002 till 2004 tillsammans lagt upp en plan som innebär att fr.o.m. i dag och under de närmaste fem åren tillför staten 17 miljarder till kommuner och landsting att användas för skola, vård och omsorg. När det gäller de särskilda pengar som vi har kommit överens om med Centerpartiet att flytta från försvaret till vården skall dessa specialdestineras just till vård och omsorg. Men det betyder en mycket kraftig resursöverföring som ger möjlighet för sjukvårdshuvudmännen och för kommunerna att under de kommande åren planera för en utökning så att de kan anställa mer folk och se till att det blir fler läkare, sjuksköterskor och mer övrig personal i sjukvården. Det är viktigt att vi är beredda att bana väg för detta. Vi kommer aldrig att lösa sjukvårdens problem om vi inte är beredda att se till att sjukvården får de pengar som behövs. Den andra frågan är en principfråga som Leif Carlson driver. Det gäller frågan om vem som skall vara sjukvårdshuvudman. Jag anser att landstingen och kommunerna skall vara sjukvårdshuvudmän också i framtiden. Det anser jag av principiella skäl. Om vi skall ha en sjukvård som utvecklas efter allemansrättens principer - tillgänglig för alla och gemensamt finansierad - skall den också vara tillgänglig för oss medborgare när det gäller att påverka sjukvårdens utveckling. Som medborgare vill jag ha möjlighet att diskutera med de politiker som jag väljer om hur jag vill att sjukvården skall utvecklas. Vi kan bara garantera en allemansrätt i svensk sjukvård om den grundas på en demokratisk organisation i landstingen och i kommunerna. Den tredje frågan är en prioriteringsfråga inom sjukvården. Vi är nog alla tre överens om att den viktigaste frågan nu är att utveckla primärvården och äldreomsorgen. Det är där som vi har flaskhalsarna. Det är för många människor som inte ser någon annan möjlighet än att åka till akutmottagningarna på de stora sjukhusen. Endera är de inte informerade om primärvårdens möjligheter eller också tilltror de inte primärvården möjligheter att omedelbart hjälpa dem. Det är alldeles för många människor som stannar på sjukhusen när de egentligen borde få vård och omsorg inom äldreomsorgen. Det är där som vi måste satsa de nya resurserna. Detta är ett viktigt konstaterande. Då kommer vi in på hur vi själva för debatten. Om vi tror att sjukhusen har stora resursproblem, om vi tror att bekymret enbart gäller sjukhusens och specialklinikernas resurser missar vi poängen. Vi löser sjukvårdens problem främst genom att satsa på primärvården och äldreomsorgen.
Fru talman! Jag vill börja med att säga att jag är oerhört glad över de resursförstärkningar som man är beredd att göra. Det är ju trots allt annat ljud i skällan nu än vad det var 1995 och 1996 då socialdemokraterna också hade regeringsansvar. Från 1995 och fram till nu är det 36 000 personer som har förlorat sina jobb inom kommuner och landsting. Leif Carlson försöker att nita mig i min sifferexcersis. Men detta är ju inte ett sådant forum där vi kan stå och debattera med varandra. I Aftonbladet från den 3 mars skriver man om barnpsykiatrin, Lars Engqvist. Där står det att ca 10 000 unga människor mellan 10 och 15 år bär på självmordstankar. Det står vidare att väntetider på fem månader inte är ovanliga. Är det ett välfärdsland när våra barn och ungdomar är så nedbrutna så att de inte vet om de orkar leva, samtidigt som de kan få vänta fem månader för att få hjälp? Tidningen Dagens Medicin har haft en artikelserie. Hematologen Sigvard Olsson, som också är vetenskapligt råd i Socialstyrelsen - det handlar alltså inte om vilken person som helst - skriver: "Klockan 16 har jag skrivit ut 7 patienter och skäms över att jag sökt övertyga en 8:e om utskrivning trots att han är svårt sjuk och kämpat länge. Han hade kommit direkt till vår avdelning för att få sina blodtransfusioner och sedan åka hem. Nu orkade han inte och jag stod där och försökte i sinnet blockera alla hans kloka argument. Vidrigt!" Sigvard Olsson skrev alltså ett brev till Olof Edhag på Socialstyrelsen. I brevet skriver han vidare: "Måste få lätta mitt hjärta efter en bakjourshelg med erfarenheter som gör att jag ställer mig frågan om det är lämpligt att jag fortsätter som vetenskapligt råd i socialstyrelsen." Sigvard Olsson arbetar i Göteborgsområdet, på Mölndals sjukhus. Det skedde en rundringning för att det behövdes 600 platser nu. Det var inte så att man fritt fick välja. En del har ju ändå som verksamhetsföreträdare varit med och dragit ned på antalet platser. Jag förstår inte varför utgångspunkten skall vara medelvårdstider, landsting, kommuner och huvudmannaskap. Jag vill se människan som huvudperson, den sjuka människan. Vad vill den sjuka människan? Jag tycker inte att en enda sjuk människa skall mötas av argumentet för att inte bli inlagd på sjukhus: Vi har ingen plats för dig. Gör man den medicinska bedömningen att en människa behöver vård, skall det finnas plats för vederbörande. Detta har många djupa dimensioner. När det gäller medelvårdtiderna skulle jag vilja fråga Lars Engqvist: Vad är det som gör att vi i Sverige är så rysligt lyckliga över korta medelvårdtider, när det ingen annanstans i hela världen är någon fjäder i hatten att ha korta vårdtider? Det beror väl på vilken människa det är fråga om, vilka förutsättningarna är, om vederbörande är ensam hemma eller inte. Det skall inte vara modenycker i svensk sjukvård, utan den enskilda människan skall få den vård och omsorg man behöver, och vi är alla olika.
Herr talman! Förvisso är det på det sättet, som Chatrine Pålsson säger, att den sjuka människan skall ha vård när hon behöver. Köerna är ett gissel. Vad gäller den kapacitetsbrist som ligger bakom köerna är regering och landsting tillsammans direkt ansvariga, för regeringen abdikerade från vården genom att inte se till att landstingen skötte specialistutbildningen. Kompetenta och erfarna läkare hindrades från att arbeta därför att de hade fyllt 65 år. Det är klart att det då blir kapacitetsbrist, att man inte kan operera på grund av brist på kompetent personal. Landstingen har kreerat en arbetsmiljö som lett till vantrivsel och flykt från vården och har misskött ST utbildningarna under många år, så att det föreligger specialistbrist i många år framåt. Landstingen ser inte kostnaderna annat än i den egna verksamheten. De ser inte samhällseffekterna, och det leder till suboptimeringar och bristande resursutnyttjande. Herr talman! Vi är överens om att god vård för sjuka, god vård av gamla och människor i livets slutskede är grundpelare i ett humanitärt samhälle. Men jag tror inte att det kan leda till att man behöver 20 000 vårdplatser och kanske 40 miljarder kronor. För dessa pengar kan man göra väldigt mycket mer och bättre saker för vård och människor. Det behövs bättre medicinsk kompetens i särskilt boende, mer personal, bättre löner, bättre fungerande vårdkedjor och bättre möjligheter att ge kvalificerad vård utanför sjukhusen med övergångsformer. Jag hoppas och tror att kristdemokraterna och Chatrine Pålsson kommer att delta i en seriös debatt om hur sjukvårdens resurser bäst skall komma de behövande till del och vilka förändringar som då behövs, men då måste man lämna socialdemokraternas landstingsfixering. Det finns ju faktiskt en riksdag som är demokratisk. Många undersökningar visar att om man effektiviserade vården och om man inte hade planekonomin, skulle effektiviseringspotentialen ligga på mellan 16 och 30 miljarder kronor. Det skulle alltså handla om väldiga belopp om man fick in konkurrens och mångfald. Att ge pengar till en dåligt fungerande organisation löser inga problem. Det riskerar ju inte bara att förskjuta nödvändiga lösningar, utan det riskerar också att direkt försvåra alla åtgärder. Det är ju faktiskt så att landstingen är en del av sjukvårdens problem, inte en del i problemens lösning.
Herr talman! Jag håller med socialministern om att det är viktigt att utveckla primärvården och att den också måste få resurser att göra det. Det har den ju hittills inte fått. Primärvården har fått utökade arbetsuppgifter, men resurserna har uteblivit. Dessutom finns bristen, som jag beskrev tidigare, att man på många ställen inte har tillräckligt med läkare. I svaret hörde jag inte socialministern nämna så mycket om den akuta personalbristen. Den goda vården handlar ju om att ha tillräckligt med personal, och det är ju personalen som är det viktigaste. Helt nyligen fick jag höra att väntetiderna många gånger skapar ett problem som vi inte tänker på, nämligen läkemedelsmissbruk. Jag har hört att många som har gått och väntat på vård väldigt länge och som har åkommor som orsakat smärtor under alltför lång tid använder sig av preparat som gör att de sedan återfinns i missbruksgruppen. Detta fick jag höra vid ett studiebesök nyligen. En fråga som är aktuell är ju att man skall hålla nere läkemedelskonsumtionen så mycket som möjligt. Det hänger också ihop med att patienter får vänta för länge.
Herr talman! Som statsråd och ansvarig för sjukvårdsfrågorna får man väldigt många brev om hur det är i sjukvården från patienter och personal av olika kategorier. Om man lyssnar till Chatrine Pålsson och också till Leif Carlson skulle man kunna tro att alla dessa brev handlar om elände. Det finns delar av svensk sjukvård som faktiskt fungerar alldeles utmärkt. Det finns personal som gör strålande insatser, och det finns väldigt många patienter som efter att ha fått vård konstaterar att de är mycket nöjda och tacksamma för det bemötande och den vård de fått. Jag tror att det är viktigt att konstatera detta, därför att det har nämligen också en ideologisk betydelse. De landsting som vi talar om kan uppenbart vara sjukvårdshuvudmän för alldeles lysande sjukhus och väl fungerande primärvård. Kommunerna kan också vara ansvariga för väl fungerande äldreomsorg. Jag har åkt runt i landet och sett att det finns offentligt ägda sjukhus men också privata sjukvårdsföretag och inom primärvården såväl offentligt ägda vårdcentraler som privata läkarstationer som fungerar och där samhället är sjukvårdshuvudman. Jag vill alltså hävda att landstingen och kommunerna skall vara en del av problemens lösning. De skall se till att sjukvården i framtiden får de resurser som behövs, de skall organisera sin verksamhet så att bristproblemen löses och se till att rekrytera personal. Det är viktigt att vi har en nyanserad bild. Problemen är omfattande. Det är en stor utmaning för oss som är politiskt ansvariga att lösa problemen genom att se till att resurserna finns. Sedan får vi överlåta till professionen att sköta verksamheten. Jag delar alltså inte denna totalt negativa skildring av svensk sjukvård som Leif Carlson ger, men jag tror att den förklaras av att han i själva verket är ute efter att riva ned själva fundamentet organisatoriskt när det gäller sjukvården. Sedan vill jag påpeka för Chatrine Pålsson att om man talar om förhållandena i Göteborg eller för den delen i Stockholmsområdet eller i Skåne bör man vara medveten om att fr.o.m. den 1 januari i år har de borgerliga partierna ansvar för sjukvården i Västra Götaland, i Stockholms län och i Skåne. Det är en enorm utmaning för dem att lösa problemen, men det är de som skall göra det. När det gäller resursfördelningen inom sjukvården i Västra Götaland är det, såvitt jag förstår, Chatrine Pålssons partivänner som i hög grad har chans att göra någonting åt problemen. Vi får inte förväxla våra uppgifter så att vi tror att vi här i riksdagen skall bestämma hur man fördelar resurser inom sjukvården i Västra Götaland. Det får den borgerliga majoriteten i landstinget där ta ansvar för.
Herr talman! Det är riktigt att man har ett ansvar på lokal nivå, och att vi efter valet har ansvar där är också riktigt. Men allt elände kan ju inte ha börjat under de senaste månaderna. Det är det första. Det andra är att man måste få resurser från staten för att kunna lösa problemen. Våra krav på ökat antal vårdplatser gäller alla områden: inom äldrevården, psykiatrin och den somatiska vården. Vi har som sagt glädjande nog professor Jerzy Einhorn, som har en lång sjukvårdserfarenhet och som också har varit med och gjort behovsanalysen. Jag vill inte måla allt i svart, för allt är inte svart, men det är alldeles för många i dag som lider av en sjuk vård. Så länge det finns människor som lider av att inte få vård i rätt tid, av att inte få ett korrekt bemötande och av att få vänta och lida, är jag inte nöjd som politiker. Jag vill ha en sjukvård där människan skall få bli betydelsefull och där inte det materiella skall gå först. När det gäller huvudmannaskapet håller jag med Leif om att det nog är bra att få lite konkurrens. Jag har jobbat i svensk sjukvård sedan 1965. Det vet säkert socialministern också. Jag har sett tabeller på att människor som börjar arbeta i en annan form, i en privat verksamhet, ofta är mycket nöjda. Jag har sett siffror på upp till 75 % fler nöjda i privata verksamheter. Det måste jag ta till mig. Då får jag också se till att skapa förutsättningar för att man har en verksamhet där man trivs. Glada, trygga och positiva medarbetare ger också glad, trygg och positiv vård. Och när det gäller vården är det viktigt att personalen är trygg och trivs. Jag ser fram emot, Lars Engqvist, att vi får många sådana här debatter och att vi skall kunna komma överens om bra lösningar till fördel för sjuka människor i vårt land.
Herr talman! Jag glömde i mitt förra inlägg att kommentera Thomas Julins problematiserande fråga om personalrekryteringen. Det är ingen tvekan om att vi nu står inför stora problem när det gäller rekrytering av personal. Det gäller naturligtvis sjuksköterskor i stor utsträckning, men det gäller också läkare. Jag tror att nedskärningarna i svensk sjukvård under 90-talet är en del av bakgrunden till de problem vi nu står inför. Många lämnade sjukvården i en föreställning att denna inte i framtiden skulle behöva så mycket personal. De som blev kvar i sjukvården är i mycket stor utsträckning nu i den åldern att vi kan räkna med att de kommer att lämna sjukvården under den närmaste tioårsperioden. Vi behöver alltså satsa på ökad utbildning. Vi behöver förstärka utbildningsresurserna för alla personalkategorier, också läkare. Vi behöver också naturligtvis se till att förutsättningarna för att locka människor till vården ökar genom att skapa bättre arbetsvillkor, bättre arbetsmiljö, bättre karriärmöjligheter och bättre personliga utvecklingsmöjligheter. Vi får nog också räkna med att vi i framtiden kommer att få se över löneläget i svensk sjukvård. Många av de här problemställningarna kommer den särskilda kommission som handlar om rekrytering av personal till vården att redovisa till sommaren. Då skall den särskilda kommissionen göra sin slutrapport. Till Chatrine Pålsson vill jag påpeka att när vi talar om huvudmän talar vi om ansvaret för sjukvårdens resurser lokalt och regionalt. Att landstingen är sjukvårdshuvudmän behöver inte innebära att all produktion av sjukvård skall ske av landstinget självt. Här kan många entreprenörer bidra. Min grundfråga är egentligen huruvida kd står för att slå vakt om landstingen som sjukvårdshuvudmän, inte frågan om ifall vi skall acceptera privata entreprenörer, för det gör jag också.

Fru talman! Kent Olsson har frågat mig om regeringen avser att föreslå förändringar som medför konkurrenskraftiga skatter, vilka initiativ som jag avser vidta för att flertalet av Småföretagsdelegationens förslag genomförs och slutligen om regeringen avser att presentera en entydig uppfattning om vilka företag som staten bör äga. Interpellationer som berör skattefrågor skall besvaras av finansministern. Efter samråd med finansminister Bosse Ringholm har vi emellertid kommit överens om att jag skall besvara även de delar av interpellationen som rör Finansdepartementets område. Vi har utformat svaret gemensamt. När det gäller den första frågan som Kent Olsson ställer vill jag hänvisa till att kommande skatteförändringar behandlas i de skatteöverläggningar som pågår och där samtliga partier deltar. Flera åtgärder har emellertid redan vidtagits såsom förbättringar av 3:12-reglerna för fåmansföretagare och lättnadsreglerna när det gäller beskattning av utdelning och reavinst på aktier i onoterade företag. En annan förbättring för småföretagare är reglerna om skattekonto och de utökade möjligheterna att få F I den nyligen avlämnade vårbudgeten aviseras ytterligare åtgärder. Regeringen har bl.a. för avsikt att föreslå att förvärv av egna aktier skall tillåtas för publika bolag, och i ett senare skede även för privata bolag. Regeringen avser också att inom kort lägga fram en promemoria om särskilda skattelättnader för utländska nyckelpersoner samt att i samband med den kommande budgetpropositionen föreslå att kupongskatt på näringsbetingade aktier slopas. Vad gäller Småföretagsdelegationens förslag har regeringen fattat beslut eller tagit avgörande initiativ som berör cirka en tredjedel av förslagen. Flera av de övriga förslag som lagts fram täcks i stor utsträckning in av redan befintliga statliga insatser och åtgärder. Vissa av förslagen återfinns i pågående utredningar eller andra beredningsformer. Ett stort antal regelförändringsförslag som bl.a. berör företagandets villkor hanteras också i arbetet med regionala tillväxtavtal. Regeringen avser att återkomma med åtgärder och bedömningar av förslagen, oavsett i vilket sammanhang de har framförts. Riksdagen har fattat beslut om att ge regeringen i uppdrag att lämna en årlig redogörelse till riksdagen om regelförenklingsarbetet. En första redovisning bör göras i budgetpropositionen för år 2000. Då bör ett mål för regelförenklingsarbetet formuleras och en avstämning mot Småföretagsdelegationens samtliga förslag göras. Regeringen avser därför att återkomma med en redovisning i detta ärende i höst. Som ett led i regeringens strävan efter ett än mer småföretagarvänligt och tillväxtfrämjande regelsystem föreslås också i vårpropositionen särskilda insatser riktade till småföretagen. Regeringen kommer bl.a. att tillkalla en särskild utredare för att se över de s.k. 3:12-reglerna för aktiva ägare i fåmansföretag och reglerna om generationsskiften i företag. Stoppregelutredningen har nyligen också föreslagit att de s.k. stoppreglerna i betydande utsträckning slopas och att beskattningen i stället skall ske enligt allmänna regler. Efter ytterligare beredning avser regeringen att i anslutning till budgetpropositionen återkomma med ett förslag. Kent Olsson tar i sin interpellation också upp frågan om statligt företagsägande. Regeringen följer i sin förvaltning av företag det beslut som riksdagen fattade år 1996 om aktiv förvaltning av statens företagsägande. Regeringen avser däremot inte att presentera någon privatiseringslista av det snitt som interpellantens parti presenterade 1991 och fortfarande argumenterar för. Vi agerar som ansvarsfulla ägare, utvecklar de företag som staten äger och säljer om det är bäst för ägaren och företaget. Regeringen kommer att kontinuerligt återkomma till frågan om förvaltning av statliga bolag när frågor som rör respektive bolag är aktuella. Nyligen har regeringen t.ex. lagt fram en proposition om sammanslagning av Telia med Telenor.
Fru talman! Jag vill börja med att gratulera näringsministern till att ha blivit vald till ordförande för Norrbottens socialdemokratiska distrikt. Tyvärr är nog det en av de få saker som näringsministern för tillfället har anledning att glädja sig åt. Ser man på näringsministerns område kan man konstatera att arbetslösheten är stor. Regeringen har redan devalverat sin egen målsättning om 4 % arbetslöshet till ett riktmärke. I Dagens Industri av i dag talas det om ett rekordras i nyföretagandet. Under årets två första månader har nyföretagandet minskat med 14 % jämfört med årets två första månader 1998 och med 22 % jämfört med 1997. I inget enda län ökar nyföretagsamheten. Vårpropositionen innehåller inte ett enda förslag som ger fler jobb. Trots näringsministerns brev till företagsledare och näringslivets toppar om förståelse för att inget sker med hänvisning till skattesamtalen är näringslivet kritiskt. Kritiken är hård och entydig. Brev hjälper tydligen inte alltid. I samband med brevet gjordes ett offentligt uttalande från Michael Treschow, Electrolux, Lars-Eric "Det vi främst betonat - konkreta förslag för att få internationellt konkurrenskraftiga skatter - saknas. Vi var hoppfulla när vi i industrigruppen kunde enas, med näringsministern och viktiga fackliga företrädare, om att lägre marginal och inkomstskatter i alla inkomstlägen ger en starkare svensk ekonomi och att sänkningen måste inledas redan nästa år." Men därav kom det ingenting i vårpropositionen. Michael Tretow har också sagt att den tysta utflyttningen av svenska företag nu fortsätter, att budgeten inte innehåller några konkreta tillväxtförslag och han efterlyser ordentliga skattesänkningar. Vårbudgeten döms alltså ut av ett enigt näringsliv. Det kanske inte är så konstigt att man är besviken när man ser vad ministern har sagt tidigare, som jag har citerat i min interpellation. Näringsministern har sagt följande: "Jag tycker att vi har en för hög marginalskatt som är tillväxthämmande." "Vi behöver en ny skattereform där både inkomst och marginalskatterna ska vara konkurrenskraftiga gentemot omvärlden." "Inkomstskatterna skall börja sänkas redan år 2000, och på sikt skall den nya 'värnskatten' på höga inkomster avskaffas." Detta har inte skett. I svaret från ministern står ingenting om det. Där finns bara en hänvisning till de skattesamtal som pågår i snigelfart. Varför lever ministern inte upp till sina egna uttalanden? Varför sänks inte skatterna? Varför sker ingenting på skattesidan? Beror det på att ministern inte längre står för sina uttalanden? Eller beror det på att ministern inte har den övriga regeringen eller dess stödpartier med sig? En minister kan inte bara göra uttalanden och utredningar. Han måste också visa i handling att han står för sina uttalanden. Jag upprepar den fråga jag har ställt i min interpellation: Avser regeringen att föreslå förändringar som medför konkurrenskraftiga skatter, t.ex. sänkt inkomstskatt, slopad värnskatt och sänkt marginalskatt, och i så fall när? Det skulle vara intressant att få ett mer konkret uttalande än det i svaret.
Fru talman! I vårbudgeten, som jag trodde att interpellanten hade läst, står exakt de ord som återfinns i den skrivelse som lämnades från den s.k. Näringslivsgruppen. Det står att vi skall gå mot internationellt sett konkurrenskraftiga eller lika skatter. Det står att vi skall sänka skatterna för alla, med tyngdpunkt på låg och medelinkomsttagare. Där tas också upp frågan om kompetensutveckling, vilket interpellanten av någon underlig anledning bara gled över. Det området är också budgeterat. En annan fråga som var uppe är utbildning och forskning. Sverige är det land som satsar mest på utbildning och forskning. Vi satsar nu på ytterligare 20 000 platser inom högskole och universitetsområdet. Sverige lägger fram förslag om Jag trodde att interpellantens parti hade ambitionen att vara med och påverka de nya skattenivåerna och skattesatserna i de överläggningar där samtliga partier deltar. Ingen har sagt att det i vårbudgeten skulle ligga skarpa förslag om skatten - inte ens jag, som pratar så mycket, enligt Olsson. Jag förstår inte hur det skulle ha gått till. Skulle vi ha kört över resultatet av förhandlingarna med samtliga partier? Regeringens ambition är att nå en bred uppgörelse om skatterna. Kent Olsson talar om att det går så illa för Sverige. Man skall veta att den siffra som nämns gäller registrerade företag. Samtidigt har vi ett mindre antal konkurser än någonsin. Dessutom minskar arbetslösheten. Konjunkturinstitutet redovisade att vi i dag har en öppen arbetslöshet på 5,4 %. Det är ingen som kan säga tvärsäkert att vi inte kommer att uppnå fyraprocentsmålet. Mitt mål, och den övriga regeringens mål, är att vi skall uppnå det. Sysselsättningen ökar i dag kraftigt. Sverige har, tillsammans med Österrike och några andra länder, den högsta tillväxten i Europa. Det sista kvartalet 1998 hade vi en tillväxt på 3,2 %. Under 1998 hade vi en tillväxt på 2,9 %. Konjunkturinstitutet spår att vi kommer att ha en tillväxt på 3 %. Det kan inte anses vara dåligt, jämfört med alla andra länder.
Fru talman! Det är intressant att höra näringsministern. Han låter obekymrad om den verklighet vi lever i. Det verkar gå bra för Sverige, om man skall lyssna på honom. Arbetslösheten minskar, säger han, och allting går åt rätt håll. Ändå justerar man ned tillväxtprognosen i vårbudgeten. Ändå har vi bekymmer. Det är sällan en vårproposition har blivit så nedskriven som den i år, och så hårda ord fällts. Näringslivet har enigt sagt att den inte är bra. Men ministern är obekymrad. Det går bra för Sverige. Ministern säger här att vi skall sänka skatterna. Det är bra. Men när sker det? När sänks marginalskatten? Näringsministern har sagt den 24 februari 1999: "Jag tycker att vi har en för hög marginalskatt som är tillväxthämmande." Men om man tycker att marginalskatten är för hög, är det viktigt att man sänker den. "Vi behöver en ny skattereform där både inkomstoch marginalskatterna ska vara konkurrenskraftiga gentemot omvärlden", har ministern sagt. En minister har möjlighet att föreslå regeringen att så skall ske. "Inkomstskatterna skall börja sänkas redan år 2000", har ministern också sagt. Är det ministerns svar, att det blir sänkta skatter år 2000 och inte år 2001? Eller får vi återigen en hänvisning till skattesamtalen, som pågår i ett så otroligt långsamt tempo? Jag går över till de andra frågorna i min interpellation. Småföretagsdelegationen har lagt fram 77 förslag till olika förbättringar. Enligt ministern har man klarat av en tredjedel av dem. Men enligt företagarna och SAF är det bara sju förslag som har genomförts. Det är synd att inte företagarna upptäcker hur bra regeringen är. De har tydligen inte upptäckt att sju av deras förslag har genomförts. Men varför genomförs inte fler av förslagen? Det är ju regeringens egen småföretagsdelegation som har fört fram dem. Varför skall allting utredas eller skjutas upp? Det är inga märkvärdiga förslag. Sverige har ju enligt ministern världens bästa företagsklimat. Men då måste ministern lyssna på vad företrädarna för näringslivet säger. Det är inte någon bild av världens bästa företagsklimat som framtonar när man hör näringslivets representanter. De är mycket oroade över att ingenting sker. När övergår regeringen från att prata till att handla? Inte en proposition som rör företagande och arbete har kommit från Näringsdepartementet under den tid ministern har suttit i regeringen. Under tiden som ingenting sker drivs företag ut ur landet. Det är inte pressmeddelanden som behövs utan nya arbetsrättsregler, som underlättar för nyanställningar och minskar arbetslösheten. När kommer ministern att föreslå ytterligare förändringar för småföretagen? Det är inte bara jag som tycker så här. Låt mig citera en ministern närstående tidning, Aftonbladet: "Det är synd att regeringen inte visar större handlingskraft. - oppositionen har rätt i att det är för mycket prat och för lite beslut." När kommer de förändringar som ministern pratar om? Det vore intressant att få reda på i vilket tempo Småföretagsdelegationens förslag kommer att genomföras.